Fru talman! Jag hade gärna hört utrikesminister Anna Lindh också nämna något om vad Sverige gör för att underlätta samtalen i London. På vad sätt kan Sverige erbjuda tjänster? Det gäller exempelvis den fråga som Anneli Enochsson väckte och som vi har diskuterat här förr om att bidra med personal som kan genomföra indentifieringsprocessen och de överklaganden som har kommit in för att korta ned tiden. Vad kan Sverige göra för att erbjuda sig som mötesplats för samtal? Jag tror att det är viktigt att man diskuterar på det sättet, inte bara hoppas och är optimist eller pessimist. Jag instämmer också vad gäller Marocko. Jag sade att det var en överraskande positiv utveckling. Men man ingriper också mot medierna, exempelvis för att de har velat publicera en artikel om Polisarios president, Abdelaziz. Tyvärr var det många i övrigt mycket progressiva personer som försvarade det och som ansåg det fortfarande vara nödvändigt i Marocko, så det finns en lång väg kvar även i andra frågor än just Västsahara. Fru talman! Jag skulle också vilja gå över till frågan om vad EU och Sverige kan göra. Det ingick, men jag tyckte inte att jag riktigt fick svar på frågan i min interpellation. EU har uttalat sig både förra året i juni och nu i EU-parlamentet i mars. Man understryker starkt betydelsen av en folkomröstning. Vad gäller Kairomötet, Anna Lindh, hade vi ju förhoppningar. Polisario gjorde en oerhört stor eftergift. Det ska man inte se som någonting negativt, som att det är en svag part. Jag tycker att det var oerhört starkt av den ena parten att avstå från att komma till Kairo för att underlätta förhandlingarna och för att Marocko skulle kunna vara med. Men då förväntar man sig också att utomstående parter som inte är del i konflikten på ett aktivt sätt tar upp frågan om hur konflikten i Västsahara ska nå ett slut och folkomröstning genomföras. Det har jag inte hört någonting om, annat än att det står nämnt som en av de konflikter som finns i Afrika. Och det är vi ju överens om att det är. Jag undrar också över den skrift som UD nyligen har gett ut. Där talas det ju om hur Sverige genom EU ska delta på det här sättet för att underlätta folkomröstningen. Men jag tycker inte att det klargörs särskilt väl på vad sätt Sverige har drivit frågan framåt. Där vet vi ju komplikationerna. Vi vet ju att Spanien och framför allt Frankrike har starka egna intressen i Marocko och i konflikten, och det underlättar naturligtvis inte. Med tanke på att Frankrike snart blir ordförandeland i EU och på att Sverige kommer att efterträda Frankrike är det ju, som vi har talat om vid tidigare tillfällen, oerhört viktigt att Sverige prioriterar inom frågan om Magrebsamarbetet. Jag tror inte att vi ska förvänta oss att Frankrike ska driva frågan och vara draghjälp. Det blir Sverige som får göra det, om någon gör det. Jag vill veta hur man förbereder detta. Vad kommer utrikesministern och UD att göra för att driva den frågan framåt? Och, som sagt, vad gjorde statsministern och utrikesministern i Kairo i den här frågan?

Fru talman! Jag skulle vilja återkomma till utrikesministern med min konkreta fråga. Jag känner att det är en angelägen fråga. Jag vet ju att vi i Sverige är oerhört duktiga på just sådana här saker. Vi har ju varit i Sydafrika, och just nu är vi väldigt aktuella i Bosnien där vi hjälper till. Därför vet jag att vi har ett gott renommé. Denna konkreta hjälp tror jag skulle betyda oerhört mycket. Skulle regeringen, utrikesministern, Sverige kunna tänka sig att skicka ett antal svenskar för att på det sättet kunna minska den enorma högen med överklaganden? Vi är ju duktiga på sådana saker. Jag tror att det skulle påskynda processen till en folkomröstning.
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att det är FN som har huvudrollen i det här arbetet. Det innebär också att det är FN som både kan ange förutsättningarna och begära hjälp av andra, bl.a. Sverige och EU. Här finns stora möjligheter, och vi kommer naturligtvis att försöka att bidra ifall vi kan hjälpa till. Om de samtal som James Baker nu ska föra i London kommer att visa att det finns ett samtycke hos parterna om att t.ex. snabbt hantera överklagandena, är det klart att vi i det läget ska försöka se till att få svenskar på plats för att hjälpa till. Men jag tror att FN-samtalen och Bakers samtal måste bli klara först, så att vi vet vad det är som FN behöver hjälp med både från Sverige och från andra EU-länder. Samma principer gäller EU. EU:s viktigaste uppgift i detta är, som jag ser det, att visa att man är ett stöd till FN och att stödja de ansträngningar som görs av FN. Eftersom olika länder i EU har haft lite olika intressen är det kanske desto viktigare att EU verkligen följer FN:s policy och roll i detta. När det gäller matsituationen och situationen i flyktinglägren har vi inte fått några signaler från FN om att situationen skulle vara försämrad. Får vi en förfrågan från FN kommer vi naturligtvis att även där se över våra möjligheter att agera. När det gäller Kairomötet kan jag kort säga att frågan om Västsahara inte kom upp på mötet. Den var inte med på den formella dagordningen, som ju var ganska tung ändå. Jag berörde frågan, fast ganska hastigt vid ett kort bilateralt samtal. Vi enades då om att fortsätta diskussionen när Marockos utrikesminister kommer hit.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis understryka att det självfallet handlar om att stödja FN, att visa att det är FN som har frågan i sin hand och att få parterna till en lösning - inte att göra det ena eller det andra. Men det kan man göra mer eller mindre aktivt. Eller hur? Det går ju att visa att vi är beredda att gå in med olika insatser, att vi är beredda att stödja och att ha bilaterala kontakter. Jag vill än en gång påtala att vi har blivit varse hur mycket större och svårare problematiken är och hur mycket mer ovilliga parterna är att nå en lösning än vad jag hade kunnat ana, framför allt Marocko som vi träffade på vår resa. Men det gör att personer som Baker, och inte bara han utan alla vi andra som arbetar med frågan, måste vara optimister och fortsätta att bidra till en lösning. Som jag nämnde kan Sverige göra mer. Vi kan erbjuda resurser. Nu nämnde utrikesministern att utrikesminister Dena?ssa kommer. Det påtalade han vid vårt möte i Rabat, och det tycker jag är väldigt bra. Vi ska ha den typen av dialog. Jag vill också tala om att den 8 juni är Polisarios president Abdelaziz inbjuden till Sverige av Olof Palmes Internationella Centrum. Vi planerar att under hans besök anordna ett seminarium i riksdagen. Jag vill härmed offentligt inbjuda Anna Lindh som inledare av seminariet, som jag hoppas blir givande när det gäller att framför allt belysa den ena partens svårigheter vid det tillfället. Jag hoppas också att det blir tillfällen att belysa även Marockos syn på detta. Jag tror att drivkraften för utrikesministern och för alla oss som är engagerade är just det som Marianne Andersson påtalade, nämligen situationen i flyktinglägren, barn och ungdomar som är födda under flykt och som har rätt att återvända till sitt land. Människor har rätt till självbestämmande.
Fru talman! Jag är inte säker på att jag kan inleda seminariet. Däremot hoppas jag att jag får en möjlighet att träffa presidenten. När det gäller våra insatser för FN är jag övertygad om att FN väl känner till den svenska beredskapen att ställa upp, eftersom vi alltid är ett av de länder som väldigt aktivt ställer upp för FN.

Fru talman! Sten Tolgfors har i en interpellation frågat huruvida det är min uppfattning att det ovillkorligen krävs ett mandat från FN:s säkerhetsråd för att EU ska kunna utföra sina krishanteringsuppgifter. Regeringen har vid flera tillfällen redogjort för sin syn på dessa frågor, exempelvis i utrikesdeklarationen i februari samt i den försvarsproposition som nyligen godkändes av riksdagen. Jag skulle dock vilja sätta in frågan i sitt sammanhang. EU:s krishantering omfattar ett mycket brett spektrum av tänkbara åtgärder. · Det rör sig om såväl civila som militära instrument som kan sättas in var för sig och i kombination. · Det rör sig om hjälp vid naturkatastrofer - som vid jordbävningen i Turkiet eller översvämningarna i Moçambique - och insatser vid katastrofer skapade av människan - miljökatastrofer, men även politiska oroligheter och krig. · Det rör sig om förebyggande insatser i ett tidigt skede av en kris, insatser under brinnande kris och insatser efter en kris för att stabilisera en situation och bistå med återuppbyggnad. I de flesta av dessa fall behövs uppenbarligen inte något FN-mandat. Det räcker med det berörda landets eller parternas samtycke. I vissa fall är det antingen önskvärt eller nödvändigt med ett FN-mandat. I så fall kommer EU att söka ett sådant. Inte bara Sverige utan samtliga EU:s medlemsstater är angelägna om att erforderligt mandat inhämtas från FN:s säkerhetsråd. Alla EU-medlemmar erkänner säkerhetsrådets huvudansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Det framgår också klart av de beslut som fattades i Köln och Helsingfors att EU:s krishantering ska ske i enlighet med principerna i FN-stadgan. Av dessa framgår att bemyndigande från FN:s säkerhetsråd är nödvändigt för fredsframtvingande insatser enligt FN-stadgans kapitel VII. Ett sådant bemyndigande från säkerhetsrådet är enligt svensk uppfattning mycket viktigt, inte minst därför att ett enat internationellt uppträdande ger ett bättre resultat och mer effektiva krishanteringsinsatser.
Fru talman! Redan vetskapen om att EU har en trovärdig och kapabel militär krishanteringsförmåga, baserad på politisk samsyn och gemensam vilja att vid behov snabbt kunna agera, kommer att verka stabiliserande i närområdet. En alldeles central fråga är då under vilka förutsättningar EU ska kunna agera för freden. Vilket mandat krävs? Här har dessvärre den svenska regeringen spridit osäkerhet. Vid toppmötet i Köln talade regeringscheferna om att besluten måste fattas i enlighet med FN-stadgans principer. I ordförandeskapets slutsatser från Helsingfors står det: "Unionen kommer att bidra till internationell fred och säkerhet i enlighet med principerna i Förenta nationernas säkerhetsråd har huvudansvaret för bevarandet av internationell fred och säkerhet." Märk väl att det står i enlighet med principerna i FN-stadgan och att säkerhetsrådet har huvudansvaret - inte hela ansvaret - för fred och säkerhet. Vad menas då med i enlighet med FN-stadgans principer? När regeringen skrev Kölnmötets resultat valde man att tala om krav på konkreta FN-mandat för att EU skulle kunna agera. I riksdagen sade Anna Lindh då: "Det brukar inte behövas någon tolkning av FN:s principer därför att ett FN-mandat är ett FN-mandat i de frågor som handlar om fredsframtvingande insatser. Det här brukar vara väldigt tydligt i säkerhetsrådsresolutionerna." Men så enkelt är det inte, vilket situationen på Balkan har visat. FN-stadgans principer - inte ett entydigt mandat från en resolution - var det som Nato hänvisade till när man inledde aktionen för att stoppa Frågan handlar ju om ifall EU ska kunna genomföra fredsuppdrag även om någon av säkerhetsrådets permanenta medlemmar hindrar en resolution eller om säkerhetsrådet inte förmår att axla sitt ansvar som ju är utpekat. Vi är alla överens om att EU:s krishanteringsinsatser primärt ska ske med ett FN-mandat i grunden. Men ska EU hindras från att agera om säkerhetsrådet inte förmår att ta sitt utpekade huvudansvar för fred och säkerhet? Den frågan måste få ett svar från utrikesministern i dag. Det var nämligen just för att undvika handlingsförlamning i humanitärt utsatta situationer som regeringscheferna i Köln och i Helsingfors valde att tala om beslut i enlighet med FN-stadgans principer, och inte om det betydligt striktare direkta kravet på FN mandat som Anna Lindh talar om. Regeringscheferna valde en försäkring mot passivitet. De flesta är nämligen överens om att det vore fel att inte agera i humanitära nödlägen som det i Kosovo. Det var också därför som Nato agerade trots att det inte fanns ett tydligt säkerhetsrådsmandat. Det var också därför som Sverige stödde Natoinsatsen och beskrev den som nödvändig, trots att vi inte hade ett entydigt mandat. Anna Lindh sade då: "Vi hade helst sett ett FN beslut. Men det viktiga nu är att få Milosevic att ge efter." Jag vill också föra detta resonemang vidare. Vad gör vi för framtiden? Hur ska Sverige då resonera? Det finns ett antal olika alternativ. 1. Vi kan säga att nöden inte har någon lag. De gånger som man accepterar agerande utan säkerhetsrådsmandat är undantagssituationer som inte är prejudicerande. 2. Sverige bör alltid verka för att modernisera FN stadgan och vetorätten, något som bl.a. Anna Lindhs kollega i Tyskland har talat om. 3. Sverige lyfter fram Uniting for Peacemekanismen som alternativ i låsta situationer. 4. Vi säger tydligt att EU ska kunna agera också utan entydiga FN-mandat i Petersbergsuppgifter i humanitära nödlägen, men alltid i enlighet med FN-stadgans principer. Principerna innehåller ju också krav på att hindra folkmord. Men om det saknas mandat därför att säkerhetsrådet är förlamat och folkmord pågår, vad gör vi då? Står vi stilla? Vad vill regeringen? Det som inte är acceptabelt är passivitet i humanitära nödlägen, där människor dör på grund av politiska låsningar i säkerhetsrådet eller oförmåga att ta ställning från bl.a. svensk sida.
Fru talman! När vi säger att man ska följa principerna i FN-stadgan betyder det, som Sten Tolgfors också vet, att man ska ha mandat från säkerhetsrådet när det gäller fredsframtvingande insatser. När vi säger att FN har huvudansvaret för fred och säkerhet i stället för hela ansvaret tror jag att även Sten Tolgfors inser att det finns fler som har ett ansvar för fred och säkerhet. FN har det övergripande ansvaret, huvudansvaret, det som EU har kommit överens om. Sedan har vi allt ifrån EU:s utvidgning till de regionala organisationernas arbete, till det förebyggande arbetet och till krishanteringen. Också allt detta är naturligtvis en del av förebyggandet och förhindrandet av krig och konflikter, men FN har huvudansvaret. Jag tycker vidare inte att det är så stor tvekan om vad EU-länderna har kommit överens om och om den viktiga roll som man har gett FN. Varför är det då viktigt att man följer principerna om ett mandat från säkerhetsrådet innan man agerar i en konflikt med fredsframtvingande insatser? Låt oss komma ihåg att det bara är när det gäller fredsframtvingande insatser som man behöver ett mandat från FN:s säkerhetsråd. I väldigt många andra typer av konflikter kan man reagera och agera utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Varför är det viktigt att man har ett mandat från FN:s säkerhetsråd innan man agerar fredsframtvingande? Det är inte bara därför att det är en princip, inte bara därför att det är viktigt för en rättsordning, utan därför att det ger ett betydligt bättre resultat när man gör en insats. Låt oss ta exemplet Kosovo, som Sten Tolgfors själv tog upp! Hade det funnits ett FN-mandat, hade alla länder varit eniga om att ge ett mandat via FN före insatsen, hade vi kanske kunnat se en betydligt bättre och effektivare insats med bättre efterföljande resultat än det som vi nu såg. Det finns en motivering till att det är viktigt att ha ett enigt FN och till att det är viktigt med ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Sten Tolgfors ställer frågan: Vad gör man ifall det läggs in ett veto och om olika länder agerar i strid med intresset av att få fram ett mandat från säkerhetsrådet? Principerna är viktiga och för oss självklara. Det är de riktlinjerna som alltid ska följas. "Man ska aldrig säga aldrig", lyder ordspråket, och det kan naturligtvis, som också FN:s generalsekreterare har pekat på, finnas hypotetiska situationer där man är i ett krisläge. Men jag tycker inte att man ska spekulera och föra hypotetiska resonemang kring säkerhetspolitiken. För att stärka samarbetet med FN är det viktigt inte bara att EU följer principerna i FN-stadgan utan också att EU har ett mer direkt samarbete med FN. Jag föreslog därför vid utrikesministrarnas senaste möte nu i helgen att vi ska bjuda in FN:s generalsekreterare Kofi Annan för en gemensam diskussion med honom kring hur vi ska hantera kriser i framtiden, både för att förebygga kriser och för att EU på bästa sätt ska kunna bidra till att FN kan sköta sitt arbete när det gäller fred och säkerhet.
Fru talman! Utrikesministern och jag är alldeles överens om att det är viktigt att sträva efter FN mandat, men det som jag har frågat utrikesministern är om kravet på FN-mandat ska vara ovillkorligt, som regeringen hittills har sagt vid upprepade tillfällen. Då skulle ju fredsarbetet förlamas i alla de situationer - som alls inte är hypotetiska - där man inte lyckas nå fram till ett mandat. Lindhs eget agerande visar ju att det inte är så enkelt. I fallet Kosovo tvingades hon acceptera att man agerade, trots att det saknades ett entydigt mandat för det. Jag tycker att det då är ytterst relevant att resonera om hur vi ska göra i framtiden. Det är väl bättre att vara förberedd än att alltid överraskas, utrikesministern. Utrikesministern säger också att det hade varit bättre om det funnits ett FN-mandat i Kosovo. Ja, självklart, det är alla överens om, men nu gjorde det inte det, och utrikesministern tvingades då att säga okej. Det visar att det här inte är fråga om hypotetiska situationer. Som jag ser det borde Sverige driva en modernisering av FN-stadgan så att den anpassas för en ny tids konflikter, inte minst vad gäller vetorätten. Dessutom är det väldigt viktigt att Sverige inte, som regeringen hittills har gjort, väljer att offentligt uttolka Helsingforsmötets beslut så snävt att EU hindras att agera i humanitära nödlägen i situationer där säkerhetsrådsmandat uppenbart orätt har blockerats. Dessvärre är det så att utrikesministern inte är ensam om att ha glidit i mandatfrågan. Det har också statsministern gjort. I Helsingfors sade han: När det gäller nödvändigheten av ett FN-mandat för sådant som innebär våldsanvändning är det klart fastlagt i dagens slutsatser att det bygger på FN-stadgan. Han fick en journalistfråga om detta innebar att det krävs mandat från FN:s säkerhetsråd. Statsministern svarade: Ja, det bygger på FN-mandat för våldsanvändning. Här ger alltså statsministern uttryckligen svaret att det krävs ett säkerhetsrådsmandat för militär krishantering, trots att det inte står i toppmötets slutsatser. Det må vara hans egen inställning, men det är en felaktig beskrivning av toppmötets beslut. Statsministern har senare gjort en uppdelning mellan civil krishantering, som inte skulle kräva FN mandat, och militär våldsanvändning, som han säger, som skulle kräva FN-mandat. Men för det första är gränserna mellan civil och militär krishantering långt ifrån alltid glasklara. Det kan pågå civila och militära insatser parallellt. För det andra är också formuleringen "militärt våld" tvivelaktig. Ett fredsbevarande uppdrag kan behöva övergå i något annat i den sekund som situationen förvärras. Statsministern är, som sagt, ganska ensam om den här tolkningen av Helsingforsbeslutet. Delar utrikesministern tolkningen att man å ena sidan ska tala om militärt våld, å andra sidan om det övriga som någonting annorlunda? "Militärt våld" är i så fall en ny term i sammanhanget. Jag delar regeringens uppfattning att civil säkerhet och civil krishantering är viktig, och jag tycker att Anna Lindhs engagemang i det avseendet är utmärkt, men det får inte bli så att fokuseringen på den civila krishanteringen leder till att regeringen undviker krishanteringens kärna, som är den militära krishanteringen. Civil krishantering försvåras om det inte finns en trovärdig militär krishanteringsförmåga inom EU. Jag noterar att utrikesministern glidit också i en annan viktig fråga, nämligen vetorätten inom EU. Anna Lindh har här i riksdagen sagt: "Det finns möjlighet för de enskilda länderna att använda sitt veto om det mot förmodan skulle finnas olika tolkningar när det gäller ett FN-mandat." Jag tycker att det är allvarligt att Sverige flaggar för möjligheten att använda sitt veto i det framtida fredssamarbetet, i stället för att tvärtom understryka vikten av att EU:s förmåga att agera stärks. Det är också väldigt oklart när detta veto skulle kunna användas. Jag tycker att det är mycket långtgående att ens flagga för det. Det skulle innebära att Sverige skulle kunna tänka sig att blockera 14 andra länder från möjligheten att agera för fred i närområdet. Så kan det bara inte vara. Jag skulle hoppas att utrikesministern här tar tillfället i akt att backa från det uttalande där hon flaggar för möjligheten till veto vad gäller EU:s krishanteringsuppgifter.
Fru talman! Principerna i FN-stadgan är klart fastlagda, Sten Tolgfors. Principerna i FN-stadgan innebär att vid kapitel 7-åtgärder - det som man också kan kalla militärt våld - ska det finnas ett FN mandat. Det är vad regeringen har upprepat, och det står också i Helsingforsslutsatserna. Det är betydligt fler länder än Sverige som därmed tycker att det är viktigt. De tycker det inte bara därför att det är principer och inte bara för att det handlar om att följa en internationell rättsordning, utan också därför att de vet att det är så viktigt att när EU agerar ska EU agera enigt. Man ska ena öst och väst. Ska man kunna ena öst och väst, och ska EU kunna agera tillsammans med övriga länder, bör det också ske i enlighet med en enighet i FN. Då krävs det säkerhetsrådsmandat för kapitel 7 När det gällde frågan om vetot har jag gett en sakupplysning. Finns det möjlighet till veto? Ja, det finns det. Sedan är det naturligtvis inte önskvärt att enskilda länder vare sig i EU eller i FN använder vetoinstrumentet på ett felaktigt sätt. Men möjlighet finns där. Det ska man vara klar över. Sten Tolgfors berörde väldigt hastigt det som naturligtvis är en väldigt viktig fråga. Vad kan vi göra för att på sikt förbättra FN:s möjligheter att kunna agera i en kris? Tyvärr har vi alltför ofta sett att FN får svårigheter att agera i en kris på grund av att de länder som har möjlighet att lägga in sitt veto också utnyttjar vetot. Där har vi från svensk sida fört fram förslag och diskuterat när det gäller reformeringen av säkerhetsrådet om man inte skulle kunna försöka minska användningen av vetot. Vi har kallat det för en vetofri kultur inom FN. Den innebär också att man skulle kunna ta bort vetorätten när det gäller andra insatser än kapitel 7-insatser. Skulle man få drömma är det klart att man kan säga att det vore bra att ta bort vetomöjligheten också när det gäller kapitel 7-insatser. Jag tror aldrig att vi kommer att kunna skriva om FN-stadgan så att vi tar bort möjligheten till veto när det gäller kapitel 7 insatser. Men däremot kan vi försöka få länderna att juridiskt ta bort rätten till veto vid alla insatser utom de enligt kapitel 7 och få dem att moraliskt avstå från att använda vetot också när det gäller kapitel 7 Det är ett oerhört viktigt reformarbete som i dag drivs i FN. Sverige är mycket aktivt. Men det gäller också att andra länder delar vår syn och är beredda att lägga ned ett aktivt engagemang för att förändra FN:s arbete.
Fru talman! FN-stadgans principer är mer än bara beslutsordning, utrikesministern. Det finns också ålägganden för länderna att t.ex. hindra och stoppa folkmord. Det ingår också i formuleringen "i enlighet med FN-stadgans principer". Om nu säkerhetsrådet av en eller annan anledning inte förmår att axla sitt huvudansvar för internationell fred och säkerhet, vad ska vi då göra? Ska vi låta folkmord pågå? Ska vi stanna upp och säga: Vi kommer inte längre? Eller ska vi välja att gå vidare i alla fall? Det kan både vara formalia - den typen av skäl som utrikesministern talar om, och som finns i stadgan - och politisk ovilja som hindrar säkerhetsrådet från att agera. Det jag tycker är allvarligt är att regeringen saknar en klar linje i mandatfrågan. Man har också tolkat Helsingforsmötets beslut så snävt att EU skulle hindras att agera i humanitära nödlägen där säkerhetsrådsmandat uppenbart orätt blockeras. Här släpar man efter sina kolleger. Det är en sak att det inte hade behövt uttryckligen verbaliseras utan kunnat vara underförstått från den svenska regeringens sida att det finns situationer där vi måste kunna agera ändå av humanitära skäl. Men den svenska regeringen har sökt snäva åt EU:s möjligheter att agera och ställt uttryckliga krav på FN mandat som villkor för EU:s agerande. Det är därför den här debatten är nödvändig för att reda ut oklarheterna. Det är mycket tråkigt och olyckligt att den svenska linjen blir så oklar om en så central fråga. Jag kan inte tolka Anna Lindh på annat sätt än att det hon menar är: Jag kommer aldrig att säga det öppet, men jag inser att det finns situationer där EU trots allt måste kunna agera av humanitära skäl, som i Kosovo. Där har jag i praktiken visat att jag har insett det. Det leder fram till att på de fem punkter jag räknade upp tidigare om vad vi gör för framtiden, ska Sverige säga underförstått: Nöden har ingen lag. De gånger som vi tvingas acceptera agerande utan säkerhetsrådsmandat är undantagssituationer som inte är prejudicerande, och vi kommer inte att medverka till att modernisera t.ex. FN-stadgan. Det är tråkigt, och det är otydligt. Men det måste klaras ut, eftersom EU:s agerande av humanitära skäl inte kan stoppas. Att hindra folkmord och att rädda människoliv är viktigare än att upprätthålla alla delar i formalian.
Fru talman! Jag tror att det Sten Tolgfors har lyckats bevisa med alla sina inlägg är att regeringen inte saknar en klar linje. Vi har tvärtom slagit fast att man ska följa principen i FN-stadgan. Det betyder att man ska ha ett mandat från FN:s säkerhetsråd när det gäller kapitel 7-insatser. Vi har samtidigt pekat på att man aldrig kan säga aldrig, precis om generalsekreteraren själv har pekat på när det gäller fallet Rwanda. Vi har också börjat det viktiga arbetet med att reformera FN:s säkerhetsråd.

Fru talman! Bengt Silfverstrand respektive Sten Andersson har frågat mig om situationen i Förbundsrepubliken Jugoslavien. De frågar bl.a. om vilka åtgärder Sverige vidtar för att minska lidandet i Jugoslavien och om Sverige är berett att verka för att häva EU:s sanktioner mot landet. Jag väljer här att besvara dessa båda interpellationer samtidigt. Belgradregimen har varit inblandad i fyra krig på mindre än tio år, i Slovenien, Kroatien, Bosnien och Kosovo. De tre senare präglades av brutal etnisk rensning och folkfördrivningar. Det är ingen tillfällighet att Slobodan Milosevic och stora delar av Jugoslaviens ledarskikt i dag är åtalade av krigsförbrytardomstolen i Haag. Den nationalistiska politiken har lett till att det i dag finns ca 700 000 flyktingar i Serbien. De lever under kritiska förhållanden och får mycket knapphändigt stöd från de jugoslaviska myndigheterna. Jugoslavien leds i dag av en regim som inte respekterar grundläggande demokratiska, politiska och medborgerliga rättigheter. Myndigheterna slår allt hårdare mot den interna oppositionen inom landet. Oberoende medier beläggs med böter och utrustning beslagtas, protesterande studenter och oppositionspolitiker arresteras, minoriteter trakasseras. Sverige liksom EU kan i sin politik inte blunda för denna komplicerade situation, ett cyniskt ledarskap som har förverkat allt förtroende i omvärlden och en befolkning som lider. Sverige och EU har därför bestämt sig för att isolera denna regim samtidigt som stor kraft läggs på att hjälpa Jugoslaviens nödlidande och på att understödja landets demokratiska krafter. Sverige medverkar i sanktioner riktade mot Milosevics regim. Det är dels vapenembargot beslutat av FN, dels ett oljeembargo, visumförbud och finansiella sanktioner beslutade av EU. Sverige anser att de sanktioner som slår direkt mot regimen bör behållas eller skärpas medan de som drabbar befolkningen bör hävas. Vi har under lång tid agerat i Allmänna rådet för att flyg och oljeembargot ska hävas. Det var bl.a. genom svenska ansträngningar som det tidigare gällande flygförbudet kunde hävas tillfälligt den 20 mars, samtidigt som tillämpningen av de finansiella sanktioner som slår mot regimen skärptes. Det var också genom vårt agerande som undantag mot oljeembargot kunde beslutas i höstas i form av EU leveranser av eldningsolja till oppositionsstyrda kommuner under vintern, det s.k. energi-fördemokrati-programmet. Vi arbetar nu inom EU på uppföljningen, och det verkar som om det delvis kommer att baseras på svenska initiativ. Jag kan försäkra er att Sverige deltar i den diskussion som ständigt pågår inom EU om sanktionspolitiken mot Jugoslavien. Utöver detta vill jag understryka det betydande stöd som ges till de lidande i Jugoslavien samt till landets demokratiska krafter, både från EU och direkt från Sverige. Sveriges bilaterala humanitära stöd till Jugoslavien exklusive Kosovo var 1999 ca 25 miljoner kronor, och det ökar till mer än 40 miljoner kronor i år. Detta stöd går främst till flyktingarna. Beslut om mer stöd fattas beroende på hur situationen utvecklas. Bengt Silfverstrand frågar specifikt om vi är beredda att underlätta för svenska företag att medverka i det humanitära stödet till Jugoslavien. Svaret på den frågan är att vi givetvis är beredda att i varje enskilt fall undersöka de bästa kanalerna för det humanitära biståndet. Det är särskilt angeläget att förvissa sig om att stödet verkligen går direkt till de nödlidande och inte utgör ett stöd för regimen. Sten Andersson säger att det är angeläget att Sverige på alla områden upprättar normala förbindelser med Jugoslavien. Bengt Silfverstrand frågar om regeringen är beredd att verka för att Serbien tas upp som medlem av Stabilitetspakten för sydöstra Europa. Svaret på dessa frågor är ja, så fort landet lever upp till grundläggande demokratiska och rättsliga principer.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det ger anledning till både kommentarer och följdfrågor. Min utgångspunkt är att jag under en längre tid ingående studerat bakgrunden till och utvecklingen av kriserna på Balkan, och under den senaste tolvmånadersperioden gjort två besök i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Utrikesministern talar i sitt svar mycket om Belgradregeringens inblandning i Balkankrigen. I objektivitetens intresse måste det förstås då tillfogas att det fanns flera inblandade - Kroatien och inte minst dess nu framlidne president Franjo Tudman, för att ta ett exempel. Varför åtalades Tudman aldrig inför krigsförbrytartribunalen? Varför blev Kroatien aldrig föremål för några mer omfattande sanktioner? Och varför upphävdes ensidigt vapenembargot mot Kroatien den 10 april 1999? Jugoslavien utsattes under 1999 för massiva Natobombningar, ett angreppskrig som utgör ett flagrant brott mot folkrätten och FN-stadgans principer, vilket bl.a. Sveriges förre statsminister Ingvar Carlsson påpekat i internationell press, något som svenska medier och svenska politiker förbigått med besvärande tystnad. Medan militära mål endast i mycket begränsad utsträckning slogs ut åstadkom bombkriget förödande skador på människor, deras försörjningsmöjligheter, miljö och hälsosituation. Landets infrastruktur är till stora delar lamslagen. De knäckta broarna över Donau, föroreningarna i floden och den lamslagna Donautrafiken - företeelser som även drabbat grannländerna - vittnar sannerligen inte om någon insats i mänsklighetens tjänst utan mera om upplysta despoters tyranni och om underkastelse inför maktspråk. Utrikesministern säger att de 700 000 flyktingarna i Serbien får ett knapphändigt stöd från de jugoslaviska myndigheterna. Det är väl knappast ägnat att förvåna mot bakgrund av att drygt hälften av landets industriproduktion slagits ut av bomberna. Som jämförelse kan nämnas att endast 7 % av Tysklands industrikapacitet slogs ut under andra världskriget. Vid midsommartid i fjol besökte jag staden Nis i sydöstra Serbien. Där utraderades 40 000 arbetsplatser direkt av bomberna medan ytterligare 40 000 arbetsplatser var så förstörda att det inte gick att utföra något produktivt arbetet där - allt detta i en industristad av Göteborgs storlek. Utrikesministern hävdar vidare att minoriteter trakasseras i Jugoslavien. Här torde en precisering vara på sin plats, eftersom det förtjänar påpekas att Förbundsrepubliken Jugoslavien i ordets bästa bemärkelse är ett multietniskt samhälle, där 26 olika nationaliteter lever sida vid sida, som regel i bästa samförstånd. Ett besök i Novi Sad i den norra provinsen Vojvodina ger utmärkta möjligheter att studera denna väl fungerande samlevnad. De av EU beslutade sanktionerna mot Jugoslavien bör ses som en fortsättning på Natos angreppskrig, en aggressionshandling med andra medel än vapen. Det är en uppenbar inblandning i landets interna angelägenheter, vilket också framgår av utrikesministerns svar. Det är inte, som utrikesministern hävdar, möjligt att genomföra sanktioner som drabbar en misshaglig regim och samtidigt "hjälpa Jugoslaviens nödlidande" och "understödja landets demokratiska krafter". I själva verket ökar nöden och lidandet för vanliga människor för varje dag som går. Flyktingsituationen är alarmerande. Tre miljoner människor lever under fattigdomsstrecket. Att begränsa oljeleveranserna till enbart oppositionsstyrda kommuner är cyniskt ur humanitär synpunkt. Utebliven olja drabbar vanliga människor, exempelvis möjligheterna att upprätthålla en anständig sjukvård, bostadsuppvärmning och vattenrening. Ännu värre blir det då man inte ens kan leva upp till beslutad avgränsning. Sanningen är nämligen att landets största stad Belgrad, med två miljoner invånare och styrd av oppositionen, inte får tillgång till någon olja. Varför, Anna Lindh? Och varför ska vanliga jugoslaviska medborgare som t.ex. vill besöka gamla föräldrar i Sverige drabbas av visumförbudet? När utrikesministern sedan säger att de sanktioner som drabbar befolkningen bör hävas är min fråga: Innebär detta att Sverige nu är berett att med kraft verka för ett upphävande av förbudet att leverera medicinsk utrustning, t.ex. röntgenrör för behandling av cancerpatienter? Och vidare: Ingår det i Sveriges ansträngningar och uppföljningsarbete att ta initiativ till återuppbyggnad av förstörd infrastruktur, arbetsplatser, broar, sjukhus m.m. som är av strategisk betydelse för det jugoslaviska folkets överlevnad?
Fru talman! Det är svårt att få förståelse bland medborgarna för sanktioner, detta främst beroende på att konsekvens och logik sällan ingår som ingredienser i bakgrunden till besluten om sanktioner. Vi har i dagarna noterat något som människor utanför detta hus närmast tycker är en cirkus, nämligen hur man agerar i fallet Österrike. Fortsättning, fru talman, lär följa, med många nya spännande turer. Här skriver ministern att man ska leva upp till och respektera grundläggande demokratiska, politiska och medborgerliga rättigheter. Det gör inte Jugoslavien enligt utrikesministern. Då kommer vi in på det här med konsekvens. Anser utrikesminister Anna Lindh att t.ex. Kina lever upp till att respektera grundläggande demokratiska och politiska rättigheter för sin befolkning? Jugoslavien är ett litet land som i stort saknar betydelse. Därför kan man visa muskler som man inte vågar använda i andra sammanhang. Kina däremot är ett stort och mäktigt land. Med Kina kan man prata, men inte mer. Men man vill inte prata med den lilla Fru talman! Om man har som ambition - och det tror jag så klart att man har - att sanktionerna ska försvåra det för eller t.o.m. störta regeringen Milosevic så har det misslyckats. Faktum är att många jugoslaver i dag riktar kritiken mot EU och Nato. De som lider är inte den regim som man eventuellt vill bli av med. De som lider är främst barn, gamla, svaga och sjuka. Statsrådet säger att hon vill fortsätta och behålla sanktionerna mot regimen men häva dem mot civilbefolkningen. Då skulle jag vilja fråga: Hur ska det i praktiken gå till? Jag tror att det här kommer att ta en ände med förskräckelse och än en gång visar att man ska vara mycket, mycket försiktig med att tillämpa sanktionsvapnet. Framför allt tycker jag att det är beklämmande att det här beslutet har tagits av EU och inte av FN. Det innebär att EU förlorar respekt bland sina medlemsländers befolkningar samtidigt som FN - tyvärr - också förlorar i respekt.
Fru talman! Jag vill gärna komplettera bilden av Jugoslavien i dag, inte minst med anledning av att vi i dag har besök i Stockholm av två kvinnor från Belgrad som båda arbetar med humanitär hjälp - den ena som medarbetare till den svenske chefen för Internationella Röda korset, dvs. Sten Swedlund, tidigare amiral och chef för kustflottan, och en ung kvinnlig läkare. I den jugoslaviska förbundsrepubliken är var tionde invånare flykting. Landet har genom en lång tid av sanktioner förvandlats till Europas fattigaste. Det har fått ta emot en halv miljon flyktingar från Kroatien och Bosnien. Till detta kommer de 250 000 interna flyktingarna, som under det senaste året har flytt från Kosovo undan en säker död. 400 000 är beroende av socialhjälp. 300 000 är arbetslösa. Natos anfall mot det civila samhället slog ut de flesta försörjningsmöjligheterna. 100 000 är totalt utslagna. Sammanlagt är 1 235 000 människor i får ett mål mat om dagen via Röda korsets soppkök. Många är undernärda. Detta drabbar särskilt barnen. Röda korset - både det internationella och det lokala - är räddningen för befolkningen. Det finns 50 humanitära organisationer som arbetar i Serbien. I den andra delen av det bombade Serbien, dvs. Kosovo, arbetar 400 organisationer med humanitär hjälp. Utrikesministern understryker i sitt svar vilket betydande stöd det lidande Jugoslavien får. Från Sverige utgår - utöver de hundratals miljoner som går till Kosovo - en summa som förväntas stiga från 23 miljoner i fjol till 40 miljoner. Befolkningen är dock nästan tio gånger större än Kosovos. Om man slår ut den summan på varje hjälpbehövande blir Sveriges och EU:s stöd 8,50 US-dollar per person och månad. Det motsvarar ungefär 75 kr i månaden. Hjälpen kommer inte heller regelbundet. Den ena gången består den av tre liter olja, nästa gång av två kilo socker. Detta är en del av den verklighet som råder för ett helt lands civilbefolkning. De utsätts för den bestraffning som dessa sanktioner faktiskt utgör i praktiken. Jag skulle vilja fråga om utrikesministern är tillfredsställd med de förhållanden som sanktionerna skapar. Är den humanitära hjälpen från Sverige tillräcklig? Eller kan det möjligtvis vara så att den ökning därutöver som aviserades i svaret kan komma de här lidande människorna till godo?
Fru talman! Jag ska först svara Bengt Silfverstrand. Belgrad har varit med i alla fyra krig i regionen och har naturligtvis upplevts som ett stort hot mot sina grannar. Belgrad upplevs fortfarande som ett stort hot mot sina grannar. Jämförelsen med Kroatien haltar. Dels hann Tudjman dö innan ICTY kunde åtala honom, dels hade vi, om inte sanktioner så väl en mycket restriktiv politik gentemot Kroatien. Det är först med den nya, demokratiska regeringen i Kroatien som vi har ett normalt utbyte och normala relationer. Både i den svenska politiken och i EU:s politik kan vi i dag se att vi på olika sätt går in och försöker se vad som fungerar och vad som inte fungerar i relationerna med det civila samhället och civilbefolkningen samt vad gäller sanktionerna. Därför har man t.ex. en Donaukommission som undersöker möjligheterna att åter kunna använda Donau. Därför har Solana och Patton nyligen presenterat en strategi för hur vi ska kunna stödja det civila samhället, stödja fria medier och humanitära insatser. Det ska vara stöd som kan gå till civilbefolkningen. Den svenska regeringen tyckte att det var bra och har också drivit frågan om att vi ska avskaffa flygförbudet, som jag sade i svaret. Vi skulle också vilja avskaffa oljeembargot. Men vi tycker att det är viktigt att detta kopplas till en demokratisk utveckling i Serbien. Jag tycker att interpellanterna ska vara försiktiga, så att man inte går från ett stöd till medborgarna till ett stöd till regimen i Belgrad. Jag tycker att de är farligt nära att göra det. Bengt Silfverstrand efterlyser möjlighet att ha en anständig sjukvård och en anständig utbildning, tror jag att det var. Ja, det behöver man naturligtvis, och då behöver man olja. Men för att man ska kunna få en anständig politik så behöver man en anständig demokratisk politik också i Serbien. Interpellanterna verkar ha många starka kontakter i Serbien. Jag hoppas att de utnyttjar de kontakterna till att verka för demokrati.
Fru talman! I väntan på att man ska få en anständig sjukvård så måste man ha en anständig politik. Så uppfattade jag utrikesministern. Det måste då innebära att cancerpatienter ska vänta på behandling tills Jugoslavien har fått en regim som omvärlden och EU, inklusive Sverige, kan acceptera. Det här vill jag gärna att utrikesministern kommenterar. Utrikesministern sade att Sverige är berett att i varje enskilt fall undersöka vilka de bästa kanalerna för det humanitära biståndet är. Det är särskilt angeläget att förvissa sig om att stödet verkligen går direkt till de nödlidande och inte utgör ett stöd för regimen. Jag hoppas att utrikesministern delar min uppfattning att tillgång till elektricitet tillhör livets nödtorft också för Jugoslaviens civilbefolkning. Ingen elektricitet betyder ofta inget rent dricksvatten, ingen uppvärmning, ingen sjukhusutrustning, inga bagerier. I november i fjol erbjöd sig ABB Alstom Power att göra humanitärt betingade akuta reparationer av elektriska installationer i Serbien. Företaget konstaterade i sitt brev till Utrikesdepartementet att de på elsystemet uppkomna skadorna är resultatet av direkta krigshandlingar. I brevet skrev man att verkan av krigsskadorna på det serbiska energisystemet äventyrar följande vitala samhällsfunktioner: tillförsel av dricksvatten till stadsområden, tillförlitlig drift av avloppssystemen i stadsområden, leveranser av fjärrvärme samt direkt eluppvärmning av bostadshus, skolor och sjukhus, transport av industriell verksamhet, i synnerhet inom läkemedels och kemiindustrin. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, har i ett tal inför OSSE deklarerat att humanitär hjälp ska ges en bred definition. Han har sagt att man ska möjliggöra reparation av elsystem, vattenleveranser och sjukhus. USA och England har motsatt sig dessa förslag. Vilken är Sveriges inställning? Jag kan förstå om utrikesministern känner sig förhindrad att kommentera ett enskilt fall. Jag är dock övertygad om att hon är oförhindrad att besvara frågan om hon anser det rimligt att underlätta den serbiska civilbefolkningens överlevnadsmöjligheter genom att medverka till att svenska företag ges möjlighet att hjälpa till med insatser som gäller själva livsuppehället. Detta vill jag gärna få en kommentar till. I min inledning ifrågasatte jag inte Anna Lindhs historieskrivning. Jag ansåg att den, med de formuleringar som användes, krävde en komplettering. Det är ju ändå så att samtliga konflikter som pågått på Balkan - och som har varit tragiska och drabbat många oskyldiga - har haft flera inblandade. Jag vill att utrikesministern kommenterar förhållandet att Natos bombkrig var en flagrant kränkning av folkrätten. Man gick vid sidan av FN, och när man sedan hade konstaterat att man inte klarade krishanteringen i fred kallade man på nytt in FN. Man sade att man vann kriget men förlorade freden. Jag skulle gärna vilja veta om Sverige har uppfattningen att Natos bombkrig var en seger för mänskligheten. Jag menar att det var en stor mänsklig tragedi, och jag hoppas att Sverige i det här fallet kan skärpa sin hållning, också åt det hållet där man uppenbarligen kränker inte bara folkrätten utan också grundläggande mänskliga rättigheter.
Fru talman! Låt oss gå drygt ett år tillbaka i tiden och se på den bild av den här konflikten som fanns i medierna. Bilden var ensidig - all skuld låg på Milosevic i Jugoslavien. Efterhand som tiden har gått har det blivit allt tystare bland Natoentusiasterna. Via läckor i medierna får vi information om att det s.k. TV-kriget inte var så framgångsrikt som man påstod. Tvärtemot blåljög man opinionen och medborgarna rakt upp i ansiktet. De resultat som man påstod sig ha uppnått hade man inte uppnått. Det ser vi nu. Av vilka skäl man ljög vet jag inte. Varför man ska börja lägga ut dimridåer och sekretessbelägga vissa uppgifter i 50 år är något som jag gärna skulle vilja få svar på. Sedan sade jag att sanktioner som regel är dåliga instrument, därför att de inte uppfattas som konsekventa. Jag ställde frågan om Kina till utrikesministern. Hennes tystnad måste innebära att hon anser att Kina lever upp till och respekterar grundläggande politiska, demokratiska och mänskliga rättigheter. Om hon gör det är hon att gratulera, för hon är i så fall faktiskt en av få som kommit till den slutsatsen. Om hon däremot anser att de inte lever upp till det är min fråga: Varför försöker vi då inte initiera samma form av aktivitet mot Kina som man i dag gör mot Det kan jag svara på. Jag sade det i mitt förra inlägg, Kina är för stort. Jugoslavien är ett lagom litet land som inte kan göra någon annan i Europa någon större skada.

Fru talman! I Serbien har man ett sjukvårdssystem som är uppbyggt som vårt. Alla ska kunna få den vård och behandling de behöver. Sjukhusen är statligt ägda och därmed svartlistade som tillhörande den s.k. regimen. Nu kan bara de personer som kan betala fullt ut för alla sjukvårdskostnaderna få vård. Ett skifte från solidarisk sjukvårdspolitik till en sjukvård bara för de rikaste framtvingas av sanktionerna. Man kan inte genomföra röntgenundersökningar. Röntgenrör kan inte importeras på grund av vapenembargot. Antalet cancerfall ökar, särskilt bland barnen. Miljögifter spreds via bomberna. Vattnet är förorenat. Någon ersättning till Serbien utgår naturligtvis inte för den cyanidkatastrof som inträffade i Ungern och som nu vid översvämningar har förgiftat marken också i Serbien. Barnadödligheten har ökat markant. Antalet kvinnor som dör i barnsäng har ökat katastrofalt. Sjukhusen kan inte hålla den höga standard och hygien som behövs. Man har inte catgut att sy med, utan har fått gå tillbaka till det mycket gammalmodiga linnet, som ökar infektionerna kraftigt. Flyktingar och krigsoffer har enligt Genèvekonventionen rätt till en human behandling. Att utsätta barn för undernäring, brist på sjukvård och lidande betyder att man bryter mot FN:s barnkonvention, som tillförsäkrar alla barn goda uppväxtförhållanden. Har den socialdemokratiska regeringen ändrat den uppfattning som tidigare har varit att demokratin växer bäst i välstånd? Jag har inte upptäckt när det här har skett, men det har naturligtvis kunnat ske utan att jag har upptäckt det.
Fru talman! Det talas här om kränkning av folkrätten. Man ska komma ihåg att bakgrunden är en oerhört allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter i regionen. De senaste exemplen har skett i Kosovo. Vi ser också nyliga kränkningar i Serbien. Sten Andersson tar upp jämförelsen med Kina. Nu är det inte Kina vi diskuterar. Däremot har jag haft intressanta diskussioner med Sten Anderssons partikamrat Sten Tolgfors om mänskliga rättigheter i Kina. Sten Andersson kan be honom om en redogörelse för mina synpunkter på Kina. Den svenska positionen för sanktioner är att om sanktioner ska vara effektiva ska de rikta sig mot ledningen. Det ska framför allt handla om visumrestriktioner och ekonomiska sanktioner, det som får kretsen runt regimen, runt Milosevic, att inte kunna göra stora ekonomiska vinster, att inte kunna agera obehindrat politiskt. De ska känna av sanktionerna. Vissa av de sanktioner vi har genomfört har också inneburit tydliga, och därmed väldigt viktiga, restriktioner för Milosevicregimen. Andra sanktioner har vi sett har drabbat civilbefolkningen, och därför ingår det också i både Sveriges och nu i EU:s politik att upphäva de sanktionerna. Problemen när man funderar över vilket stöd man kan ge för att hjälpa civilbefolkningen är dock, om vi tar exemplet med sjukhusen och offentlig sektor, att om man distribuerar det humanitära stödet via Milosevicregimen har vi inga garantier utifrån den politik vi har sett hittills att det stödet verkligen går till de nödlidande. Det kan regimen i stället använda till någonting helt annorlunda, som de finner mer attraktivt för sig själva eller för regimen. Därför har vi föredragit att ge vårt humanitära stöd via frivilliga organisationer. Det svenska humanitära stödet går till flyktingar och till socialt utsatta människor i Serbien. Det kanaliseras via Unicef, via Röda korsfamiljen och via Pingstmissionens utlandstjänst. Det humanitära stödet via Röda korset går t.ex. till mjölkpulver till nödlidande barn, till projekt för kontroll av vattenkvaliteten, till barnböcker för barn i flyktingläger, till hygienpaket, m.m. Vårt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter kanaliseras bl.a. via Svenska Helsingforskommittén, via Olof Palmes internationella center och via Kvinna till kvinna. Det går vidare till bl.a. oberoende medier och enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Det här stödet tror jag är viktigt. Jag hoppas också att det spelar någon roll för att påverka utvecklingen i en demokratisk riktning och mot det förtryck av demokratin som vi fortfarande kan se. Jag återupprepar min önskan till interpellanterna att ni med ert breda kontaktnät också ska använda det breda kontaktnätet för att verka för demokrati.
Fru talman! Barnen fick ingen mjölk under en period på sex månader. En läkare besöker 300 flyktingar bara två gånger i månaden. Det är allt. De har inte tillgång till mediciner över huvud taget. Penicillin är inte att tänka på. Menar utrikesministern verkligen att det förhållandet att det finns risk för att olika typer av material, t.ex. medicinsk utrustning, möjligen på något sätt eller i någon utsträckning skulle komma Milosevic och hans närstående till del är skäl för att tiotusentals människor ska sakna grundläggande vård och barn avlida? Jag vill avslutningsvis ta upp den sista delen i utrikesministerns svar som avsåg rättsläget. Utrikesministern säger att så fort landet lever upp till grundläggande demokratiska och rättsliga principer ska Serbien tas med i gemenskapen igen. Men allmänna val är väl en sådan rättslig princip. Såvitt jag vet kommer landets konstitution att följas, vilket bl.a. innebär att allmänna val ska hållas i höst. Det är väl ändå rimligt, Anna Lindh, att överlåta åt det jugoslaviska folket att själva, utan utländsk inblandning, avgöra vilket ekonomiskt och politiskt system man ska ha. Vi kan ju tycka vad vi vill om den regering som sitter. Sedan måste också upprepade brott mot resolution 1244 konstateras. Utrikesministern talade om kränkning av mänskliga rättigheter i Serbien. I dag förföljs och fördrivs serber, romer, egyptier, turkar och andra minoritetsfolk i Kosovo. Vad gör Sverige för att länderna, inte minst EU-länderna, ska leva upp till resolution 1244?
Fru talman! Det är rätt, den här debatten handlar inte om Kina. Det har t.o.m. jag fattat. Men jag gjorde jämförelsen med anledning av att man spänner så mycket muskler mot Förbundsrepubliken Jugoslavien och är så flat gentemot Kina. Jag tror att rätt så många håller med mig om jag säger att man inte lever upp till respekten för mänskliga, politiska och demokratiska rättigheter i Kina. Den uppfattningen har nog många. Det är skäl för att vi ska agera för sanktioner mot Jugoslavien, men av samma skäl ska vi bara prata och vara vänliga mot Kina. Jag förstår om förtroendet för politiker naggas något i kanten, baserat på ett sådant agerande. Fru talman! I Europa är det tyvärr inte längre det egna landets befolkning som får lov att bestämma vilken politik den ska rösta på. Om den gör det och det inte passar EU kommer EU med sina pekpinnar, trots, fru talman, att det i dagens EU-regeringar faktiskt finns inslag av ledamöter som inte för så många år sedan stod och pratade om att kapitalismen skulle försvinna med blod, svärd och eld. De är i dag välkomna i de fina salongerna. Det är inte andra. Det är alltså inte landet självt som bestämmer. Enligt många medier i dag har stödet för regimen i Jugoslavien faktiskt stärkts efter de som jag betecknar som misslyckade sanktionerna. Det är beklämmande att höra den beskrivning som Bengt Silfverstrand och Karin Wegestål ger över hur mycket människor lider. Struntar ni totalt i detta?
Fru talman! Glöm inte att flyktingarna och misären faktiskt är Milosevic ansvar! Glöm inte att om det egna landet ska få bestämma sin framtid ska man heller inte ha studentaktivister i fängelse, som man har nu! Man ska inte arrestera oppositionspolitiker och journalister, som skedde så sent som för ett par dagar sedan. Och glöm inte att vi inte bara ska titta på brott mot mänskliga rättigheter i ett land! Vi ska titta på brott mot mänskliga rättigheter i hela Balkan. Vi i Sverige har reagerat när vi har sett att minoriteter har förföljts i Kosovo, oavsett om det har varit kosovoalbaner, som det var från början eller serber och romer, som det är nu. Och Sverige kommer att fortsätta att reagera när det gäller kränkning av mänskliga rättigheter också i Serbien. Jag upprepar att jag tycker att det är viktigt att interpellanterna inte går från ett stöd till medborgarna till ett stöd till regimen i Belgrad.

Fru talman! Anne Ludvigsson har frågat mig om jämställdhetsarbetet i svensk utrikespolitik och hur jag tänker agera för att nå ut till män med kunskap om kvinnors och mäns olika villkor, för att lyfta fram mansrollen internationellt och för att använda jämställda mäns kunskap i internationellt bistånds och jämställdhetsarbete. Sverige har länge varit ledande internationellt när det gäller att involvera män i diskussioner om jämställdhetsfrågor. Inför FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking publicerade regeringen en internationellt uppmärksammad bok med män som presenterade sin syn på jämställdhet. Sverige markerade också att de frågor som behandlades i Peking inte var "kvinnofrågor" utan angelägenheter som rör samhället i stort. Det är som Anne Ludvigsson påpekar nödvändigt att verka för att män får ökad upplysning och kunskap om hur kvinnors och mäns behov, villkor och rättigheter, de facto skiljer sig åt världen över. Vi måste se att starka kvinnor och män är en tillgång och resurs i varje samhälle. Vi behöver denna insikt och kunskap för att realisera målen för vårt eget arbete med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och motverka den fattigdom som ofta har ett kvinnligt ansikte. Jämställdhet är både ett mål i sig och ett medel för att uppnå andra mål som är centrala i politiken, t.ex. att ge alla, oavsett kön, möjlighet att bli delaktiga i politiska beslut - i en värld där i dag endast 12 % av alla parlamentariker är kvinnor. Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundsten i den internationella rättsordningen. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och vidta åtgärder för att ge kvinnor och män samma möjligheter till egen försörjning och ekonomiskt oberoende är också fundamentalt. Att motverka könsdiskriminering är också ett sätt att främja ekonomisk tillväxt, så att t.ex. inte afrikanska kvinnor såsom nu blir hänvisade till bara en tiondel av alla jordbrukskrediter, trots att de står för merparten av all livsmedelsproduktion. Sverige arbetar aktivt inom ramen för utvecklingssamarbetet med att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i analyser och åtgärdsförslag som ligger till grund för t.ex. FN:s och Världsbankens anslag och krediter. Vi stöder också program och projekt på en rad olika områden för att förbättra kvinnors villkor och motverka diskriminering. Som exempel kan nämnas utbildning av polis och domare för att motverka våld mot kvinnor, mikrokrediter som stärker kvinnors ekonomiska oberoende, belysning i slumområden för att motverka risker för våldtäkter och kampanjer mot könsstympning. När det gäller Anne Ludvigssons andra fråga om insatser för att lyfta fram mannens roll så är Sverige även här aktivt internationellt. Det är viktigt att inte bara problematisera kvinnor utan att också diskutera t.ex. mäns våld mot kvinnor och mäns syn på reproduktiva och sexuella rättigheter, inte minst i perspektivet hiv/aids, som tenderar att drabba fler kvinnor än män. Vi kan inte lösa frågor om våld mot kvinnor utan att aktivt engagera män i denna dialog. Vi ser också i flera studier att våldet i hemmet ofta är ömsesidigt relaterat till våldet i samhället i stort. Om vi minskar våldet i hemmet kan vi också minska riskerna för att nästa generation tar till våld för att lösa sina konflikter i samhället. I syfte att lyfta fram mannens roll har regeringen tagit initiativ till flera föredrag och konferenser om mansrollen, bl.a. inom Nordiska rådet, Europarådet och FN, både i Europa, Afrika och FN, New York. Vi har här samarbetat med bl.a. det svenska manliga nätverket mot våld mot kvinnor. Som min regeringskollega Margareta Winberg påpekat är det viktigt att föra upp mansrollen på den internationella dagordningen. Under FN:s specialsession i juni i New York - som är en uppföljning till kvinnokonferensen i Peking 1995 - kommer också på svenskt initiativ bl.a. ett seminarium att anordnas om hur män kan involveras mer aktivt i alla former av jämställdhetsarbete.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesminister Anna Lindh för svaret. Jag har ställt den här interpellationen utifrån att jag anser att det är viktigt att mansrollen lyfts fram mer aktivt i jämställdhetsarbetet i Sveriges utrikes-, säkerhets och biståndspolitik. Inte minst de tidigare debatterna och interpellationerna som har varit visar ju att kunskap om jämställdhet är viktig i arbetet för demokrati och säkerhet i vår fortfarande mansdominerade värld. Jag ser också av svaret att utrikesministern och jag är helt överens om att jämställdhet är både ett mål i sig och ett medel för att uppnå andra mål som är centrala i politiken. Forskning visar också att jämställdhetsaspekten kan vara avgörande för om ett ekonomiskt reformarbete ska lyckas eller ej. Det framgår också av svaret att Sverige är mycket aktivt och att Sverige är framgångsrikt, men det sporrar ju till att man ska ta sig an ännu fler utmaningar. Jag saknar väl en del om just de här utmaningarna inför framtiden i svaret. Ett långsiktigt och framgångsrikt jämställdhetsarbete i Sverige och påtryckningar inom EU har gjort att jämställdhetsfrågorna nu äntligen har kommit upp som ett prioriterat område på EU:s dagordning. Resultaten från toppmötet i Lissabon är också väldigt glädjande. Detta visar att man har framgång på det här området. Jag ser också att jämställdhetsfrågorna kommer att lyftas upp under vårt ordförandeskap våren 2001 genom bl.a. ett ministerrådsmöte och en konferens i Norrköping där jämställdhets och socialförsäkringsministrarna samlas. Och i Örebro kommer en konferens att hållas om män och jämställdhet. Det här är väldigt bra och glädjande, men vi ska, som sagt, komma ihåg att Sveriges framgångar internationellt bygger på att vi är framgångsrika på hemmaplan. Därför behöver vi hela tiden aktivera det här arbetet. Vi har faktiskt jobbat väldigt långsiktigt. Jämställdhetsarbetet i vårt land har tagit väldigt lång tid. Det har tagit minst hundra år. Kvinnorörelserna och inte minst s-kvinnorna har varit väldigt aktiva. Detta har varit en stor fråga för oss. Vi har kommit långt, men ännu återstår enormt mycket arbete också i vårt land. Jag läste i Utrikesdepartementets skrift Ett jämställt Europa. Där står inget nämnt om hur vi kan jobba med mansrollen. Däremot står det att läsa att det är ett långsiktigt arbete som förutom kunskap kräver vilja, tålamod och engagemang. Det är förvisso sant, men det känns inte så engagerande. Nu gäller det att ta nya tag, tycker jag. Samhället har förändrats, och vi lever i en globaliserad värld, där allt sker i ett mycket snabbare tempo. Kvinnor och män i andra delar av världen har inte den tiden på sig som vi hade. Jag tänker inte minst på de länder som nu ansöker om medlemskap i EU, som på något sätt måste hitta ett snabbspår. Då behövs vår kunskap och erfarenhet. Vi ska naturligtvis också berätta om det som inte har varit så framgångsrikt i vårt jämställdhetsarbete, där vi ser i efterhand att vi kanske kunde ha jobbat annorlunda. Nu måste vi hitta nya och snabbare metoder för att driva på mot en jämställd värld. Jag tror att vi har mycket att vinna på att involvera männen mer i jämställdhetsarbetet, både för att utveckla och komma vidare i Sverige och i Norden och framför allt för att snabba på arbetet i andra länder. Jag skulle vilja se att mansrollen lyfts mer aktivt både i nationell och i internationell jämställdhetsdebatt. Konferenser är viktiga, men vi måste nå ut till människor i vardagen. Mainstreaming är en accepterad strategi, men den förutsätter kunskaper som väldigt få beslutsfattare har. Inte minst inom FN är det fortfarande en väldigt gubbig värld.
Fru talman! Jag kan bara instämma med Anne Ludvigsson. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi arbetar med jämställdheten och med mansrollen. När det gäller det nationella arbetet vill jag dock hänvisa till Margareta Winberg, att det är viktigt att ta den diskussionen med henne. När det gäller det internationella arbetet tror jag att de främsta insatser som vi kan göra är just att lyfta fram jämställdhetsfrågorna. Det finns så mycket. Man måste också se att arbetet går stegvis. Det finns så mycket kvar att göra när det gäller jämställdhetsfrågorna att det i många sammanhang nog är några steg kvar innan det är dags och går att diskutera mansrollen. Det som framför allt är vår viktiga uppgift för framtiden kanske inte är att formulera de nya målen, men väl att se till att vi kan verkställa och uppfylla de ambitiösa mål som vi har. Jag brukar säga att när man sitter på toppmötena i EU är inte jämställdheten direkt besvärande, när man vid bordet ser 3 kvinnor och 45 män. Men lyhördheten har funnits där - kanske just beroende på det dåliga samvetet. Vi har därför också fått väldigt bra gehör för de förslag som vi från svensk sida har lagt fram när det gäller jämställdhetsarbetet i EU och vikten av att titta på jämställdhet, gå in med jämställdhet på olika områden och arbeta med mainstreaming. När det gäller utvecklingssamarbetet har vi tagit upp jämställdhetsfrågorna och framför allt kvinnornas situation i krigsområden, som på Balkan, både för att hjälpa till med de kriser som har varit och för att ge ett stöd för framtiden. Vi tar upp det med utvecklingsländerna, om allt från kvinnors säkerhet och könsstympningen till kvinnors möjlighet till utbildning, arbete och ägande. Vi tar upp det när det gäller de delar av kvinnofrågorna som kanske är de allra värsta, som prostitution och trafficing, som vi ser inte minst i Central och Östeuropa i dag. Vi har ett väldigt brett arbete, och vi kommer att fortsätta att ha ett väldigt brett arbete. Det är naturligtvis uppenbart att vi för att ha ett lyckat internationellt arbete måste fortsätta att driva en väldigt aktiv politik på hemmaplan.
Fru talman! Utrikesministern pratar om hur det ser ut i EU, och jag kan lyfta fram hur det ser ut i FN. Jag läste i den här rapporten en artikel som heter Det gubbiga FN. Man hade målet 50-50 när det gällde kvinnorepresentationen år 2000, och där har man verkligen misslyckats. På de högsta positionerna är det mindre än 10 % kvinnor, och på den allra högsta positionen, generalsekreteraren, har världen inte ansetts vara redo för en kvinna. Det är en mansdominerad värld. Vi jobbar mycket och har utgått från att informera och ge kvinnor kunskap. Det tar lång tid, därför att vi jobbar mot en mansdominerad värld. Jag ser att vi kanske kan komma fram lite snabbare om vi bearbetar männen lite mer. Utrikesministern tar upp just arbetet med könsstympning, och det finns flera saker, som hedersmorden i Jordanien osv. De kommer till stånd utifrån en manlig värld och manliga krav. Därför kan det vara väldigt viktigt att jobba med männen. Jag tänkte fråga hur utrikesministern ser på möjligheten att Sverige driver på det här arbetet, prövar nya sätt, t.ex. genom att stimulera internationella nätverk för män som vill ta till sig kunskap om jämställdhetsfrågor, diskutera papparollen m.m. Vi måste också arbeta med de unga. När det gäller skolutbyte och kontakter mellan ungdomar borde väl jämställdhetsfrågorna vara en självklar del, åtminstone när det gäller EU:s utbildningar, med EU-bidrag och med Sidapengar. Jag skulle vilja höra hur utrikesministern ser på detta.
Fru talman! Jag har framför allt försökt beröra det som har hamnat inom mina ansvarsområden. Det som Anne Ludvigsson tar upp är oerhört viktigt, men det faller kanske mer under jämställdhetsministerns ansvar. Jag tror att Anne Ludvigsson av jämställdhetsministern kan få något vidare beskrivningar av vad vi gör också när det gäller att stimulera de internationella nätverken för män och att driva jämställdhetsfrågor i utbildning och liknande. Allt detta är sådant som vi arbetar med, och det är ett väldigt viktigt arbete. Jag tror att det är viktigt att vi också fortsätter att se till att ta upp jämställdheten de allra första åren i skolsystemet, både nationellt och internationellt, och att se till att täcka in allt det fortsatta arbete som vi nu har på det internationella området för jämställdheten. Jag tror, som sagt var, att Anne Ludvigsson kan få bättre beskrivningar av jämställdhetsministern.
Fru talman! Att jag tar upp frågan om nätverk beror också på att jag var på kvinnornas andra Östersjökonferens i Helsingfors i mars. Där var det män med, främst från Baltikum och Östeuropa. Vi diskuterade mansrollen, och de menade att det var väldigt svårt för dem att hitta någon att diskutera sina frågor med. Jag tänkte då att män i Sverige och övriga Norden kan knyta ihop det här och hitta bra nätverk. I onsdags i EU-debatten kom frågan upp om en EU-kommissionär för jämställdhetsfrågor, och statsminister Göran Persson tyckte att det var viktigt. Jag undrar om utrikesminister Anna Lindh delar den ståndpunkten och också vill verka aktivt för att vi får en EU-kommissionär för jämställdhet.
Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis säga att jag tycker att det är en bra och viktig idé. Det är ett exempel på uppgifter som kan bli väldigt intressanta i perspektivet att vi står inför en utvidgning av EU och därmed nya och fler kommissionärer. Det kan därför vara ett exempel på ett område för en ny kommissionär.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat hur regeringen avser att sätta press på Serbien för att frige de kosovoalbanska fångarna i serbiska fängelser, om regeringen kan villkora det humanitära biståndet till Serbien med frisläppande av de kosovoalbanska fångarna, om regeringen planerar att föra upp frågan i säkerhetsrådet samt om regeringen avser att arbeta för en ändring av Genèvekonventionen angående krigsfångars behandling till att omfatta även personer som tagits till fånga vid inbördeskrig. Jag vill börja med att betona att regeringen ser med mycket stort allvar på frågan om behandlingen av frihetsberövade kosovoalbaner i Serbien. Detta är utan tvekan en av de mest omstridda frågorna i Kosovo efter kriget. Från vissa håll hävdas att antalet fängslade skulle uppgå till 5 000. Den internationella Röda korskommittén har en viktig roll i detta sammanhang och har hittills identifierat omkring Margareta Viklund har rätt i att det kan vara svårt att juridiskt klassificera alla kosovoalbaner i serbiska fängelser. Kosovo är en del av Förbundsrepubliken Jugoslavien . Det är således svårt att på principiella grunder hävda att samtliga kosovoalbaner, enbart med hänvisning till etnisk tillhörighet, med automatik bör friges från serbiska fängelser. Många kosovoalbanska fångar i Serbien har dock uppenbarligen varit frihetsberövade under lång tid, under svåra förhållanden, utan rättegång och utan tillgång till försvarsadvokat. Detta förfarande är naturligtvis oacceptabelt och fördöms kraftigt av regeringen. Från det internationella samfundets sida har FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, UNHCHR, en sammanhållande funktion på detta område. MR kommissariens kontor i Belgrad driver aktivt frågan mot serbiska myndigheter direkt på platsen. UNHCHR-kontorets chef i Belgrad är också ordförande i en särskild kommission för fångar och saknade personer som upprättades sommaren 1999. Kommissionen, som representerar ett brett politiskt och civilt spektrum i Kosovo med deltagande av både serber och albaner, arbetar med att kartlägga dessa personers öde och agerar gentemot myndigheterna. Kommissionen har ett politiskt mandat från Kosovos transitionsråd . Sedan kommissionen bildades har över 250 fångar frigivits. Frågan om ett internationellt initiativ för att öka fokuseringen på denna viktiga fråga och den separata men relaterade frågan om saknade personer har tagits upp från olika håll. Man har bl.a. föreslagit utnämnande av en särskild utsänd representant. Sverige ställer sig positivt till att initiativ i den riktningen undersöks och är berett att bidra till detta. Sverige stöder MR-kommissarien och Internationella rödakorskommittén i deras arbete med denna svåra fråga. Våra möjligheter att agera direkt genom säkerhetsrådet begränsas kraftigt av att Sverige inte längre är medlem i rådet. På frågan om villkorande av det humanitära biståndet vill jag bara betona att humanitärt bistånd ges till behövande människor oavsett vilken regim de lever under. Detta är en fundamental princip för all humanitär verksamhet som Sverige starkt driver. Genèvekonventionen är i första hand inriktad på internationella konflikter. Konventionens protokoll 2 är dock tillämpligt i fallet Kosovo. Detta är visserligen något mindre långtgående än protokoll 1, men anger ändå grundläggande regler för behandling av frihetsberövade personer i samband med väpnad intern konflikt. Protokollet har biträtts av Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Fru talman! Jag ber också att få tacka för svaret, som jag tycker var bra men som jag anser ändå speglar en osäkerhet och kanske en maktlöshet och en uppgivenhet, som jag tror många känner när det gäller de kosovoalbanska fångarna i Serbien. Jag är också tacksam för beskedet att regeringen ser allvarligt på denna fråga. Självklart undrar jag om regeringen gjort vad som fullt ut står i dess makt att göra för att få krigsfångarna eller de politiska fångarna - vad man nu vill kalla dem - fria. Fru talman! Situationen är förskräcklig och oroande. Oron är stor hos de fria anhöriga när det gäller hur det är och hur det ska bli med deras tillfångatagna anhöriga. Som jag ser det är en viktig förutsättning för att det ska bli fred och en något sånär stabil situation i Kosovo och på Balkan att krigstrofén de kosovoalbanska fångarna släpps fria. Fru talman! Vid mitt besök i Kosovo i augusti förr året hamnade jag helt oplanerat och oförberett i en lugn och stillsam demonstration - stor var den också - i staden Peja, som det heter i dag. Pez hette den då. Demonstrationen handlade just om de kosovoalbanska fångarna i Serbien. Då fick jag klart för mig hur starkt kravet från kosovoalbanerna är på att dessa fångar släpps fria. Det är ett kravfullt samtalsämne som kommer fram oupphörligen när man talar med kosovoalbaner. I dag, t.ex., demonstrerar man bl.a. i Pristina, utanför Grand Hotell, och på andra håll i Kosovo genom att hungerstrejka som protest mot tillfångatagandet av kosovoalbanerna. Fru talman! Jag tror att vi är överens om att situationen för de tillfångatagna och deras anhöriga är fruktansvärd. Men frågan kvarstår ändå: Vad kan vi göra för att få de orättfärdigt tillfångatagna kosovoalbanerna fria? Utrikesministern har beskrivit vad regeringen har gjort och att man tänker utnämna en särskilt utsänd representant för att fokusera på fångarnas situation ytterligare. Jag understöder den tanken. Jag tycker den är bra. Men jag önskar ändå att det här i Sverige snabbt tillsattes en arbetsgrupp eller någonting liknande för att finna utvägar och pröva alla möjligheter för att få de tillfångatagna fria. Jag undrar om utrikesministern anser att det är en främmande eller helt omöjlig tanke. Utrikesministern har också genom sitt stora kontaktnät i Europa och i hela världen möjligheter att påverka och i olika sammanhang ta upp denna angelägna mänskligarättighetsfråga. Även om vi, dvs. Sverige, inte finns med i säkerhetsrådet i dag måste det väl ändå gå att påverka så att frågan om de kosovoalbanska fångarna kommer upp där och i andra internationella sammanhang. För kosovoalbanerna och andra människor på Balkan är denna fråga mycket viktig i demokratiprocessens fortsättning, som jag ser det, och för det fortsatta försoningsarbetet framför allt i Kosovo, men också i Bosnien och på andra delar av Balkan.
Fru talman! Det är naturligtvis väldigt viktigt att alla fortsätter att agera i denna viktiga fråga. Det stora ansvaret - de som vi nu måste ge allt stöd till - har naturligtvis MR-kommissarien och den internationella rödakorskommittén, som kan fortsätta att både försöka hantera frågan och tala om vad man kan få för ytterligare stöd från andra länder. EU måste fortsätta att ställa de politiska kraven, samtidigt som vi måste se vad vi kan ge för stöd vad gäller att direkt agera i frågan. Det är ett fruktansvärt stort problem. Vi har inga direkta lösningar i dag.
Fru talman! Det är sorgligt att höra. Jag tycker att vi ofta talar om sorgliga ämnen, men situationen är ju sådan. Jag fick faktiskt i början av denna vecka av en person i Kosovo en sammanfattande bild över situationen som kanske kan vara bra och intressant i sammanhanget. Denna person har i sitt arbete på institutionen för mänskliga rättigheter i Pristina just till uppgift att följa fångarnas situation i de serbiska fängelserna. MR-institutionen i Pristina har varannan vecka möte med UNHCR, då man bl.a. diskuterar situationen för de tillfångatagna kosovoalbanerna. MR-kontoret i Pristina säger bl.a. att 43 kosovoalbanska fångar släppts fria under de senaste två veckorna. Det är sådana fångar som tillfångatogs vid serbernas återtåg till Serbien föra sommaren. Den 9 maj, för bara ett par dagar sedan, fortsatte en s.k. rättegång mot 145 kosovoalbaner från staden Gjakova i Kosovo. Bland dem finns det minderåriga. De är bara 16 år gamla. Alla dessa 145 anklagas för terrorism. Åldern på fångarna som sitter i dessa serbiska fängelser är 14-89 år. Jag har också hört att det har fötts barn i fängelserna. De är bara några månader gamla. Många av fångarna är också svårt sjuka utan att få någon som helst vård. Det finns sårade och skadade som inte får någon hjälp. Det är bara några få albanska advokater, och även några få serbiska advokater, som försvarar dessa kosovoalbanska fångar. Det kan inte vara någon lätt uppgift för dem att försvara personer i en politisk rättegång - speciellt inte vid en rättegång som den serbiska regimen står bakom - säger man från MR Alla de fångar som hitintills har släppts har oavsett brottet enligt uppgift betalat sin frihet med pengar. Det har kostat från 4 000 D-mark till 120 000 D mark. Men det är kanske inga nya uppgifter. Institutionen för mänskliga rättigheter har vädjat till UNHCR att göra det möjligt för de anhöriga att få besöka sina anhöriga i fängelse, men det har hittills inte givit något resultat. Tidigare har ibland äldre kvinnor fått besöka fångarna, men nu fungerar inte det heller längre. Utrikesministern nämnde en siffra på 1 600 fångar tidigare, som Röda korset hade uppfattat fanns i fängelserna. Men Internationella röda korset har bara tillgång till vissa av de serbiska fängelserna, sägs det - inte till alla fängelser. Det är bara sådana fängelser som den serbiska regimen har tillåtit Röda korsets personal att komma till. Det gör att okunnigheten om dessa människors situation är väldigt stor. Utrikesministern svarade mig inte på de frågor som jag ställde.
Fru talman! Jag ska svara på frågan. Nej, jag tycker inte alls att tanken på en arbetsgrupp är främmande eller felaktig. Alla möjligheter att göra någonting måste naturligtvis prövas. Däremot tror jag kanske inte att en svensk arbetsgrupp hjälper. Det är i så fall genom det internationella arbetet och en arbetsgrupp kring den särskilda representanten som vi kan göra någonting. Vi har precis samma bild av problemen. Tyvärr delar vi också lite grann känslan av att det är svårt att agera och svårt att se några direkta lösningar. Vi kommer återigen tillbaka till själva kärnproblemet - och jag har fört den diskussionen tidigare i dag - som vi kan se på Balkan i dag, nämligen utvecklingen i Serbien och frånvaron av en demokratisk regim som respekterar mänskliga rättigheter och alla minoriteter i Serbien.
Fru talman! Jag har inga motargument till detta, utan jag håller med. Utrikesministern var kanske lite tveksam inför en svensk arbetsgrupp. Men glöm inte att Sverige har ett väldigt gott anseende internationellt. Man säger att Sverige som kanske världens mest demokratiska nation måste ju hjälpa till både här och där i världen. Jag tror inte att en svensk arbetsgrupp vore helt felaktigt. Man kan ju börja där och trycka på genom utrikesministern.

Fru talman! Margareta Viklund, Björn Leivik och Anna Lilliehöök har frågat hur regeringen avser att stödja den demokratiska utvecklingen i Kosovo. Interpellanterna undrar också om regeringen avser att inbjuda ledare för politiska partier i Kosovo för att studera det svenska demokratiska systemet och agera för att andra länder inom EU gör detsamma samt om regeringen planerar att sända en delegation till Kosovo för att diskutera frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Uppbyggnaden av ett demokratiskt samhällssystem präglat av fredlig samlevnad mellan olika folkgrupper är en grundläggande målsättning för den internationella närvaron i Kosovo. Att främja en demokratisk samhällsutveckling genom stöd till uppbyggnaden av demokratiska institutioner inklusive ett fungerande rättssystem och till utvecklingen av det civila samhället tillhör också målen för det svenska utvecklingssamarbetet i Kosovo. I resolution 1244 angav säkerhetsrådet att den internationella närvaron i Kosovo har ett ansvar för upprättande av en säker miljö i vilken lag och ordning respekteras. Detta är en avgörande förutsättning för att arbetet med att utveckla demokratiska politiska processer och institutioner ska få ett fäste. I bred bemärkelse bidrar således KFOR och den internationella civilpolisstyrkan, i vilka Sverige aktivt deltar, till att skapa förutsättningar för en demokratisk utveckling och förhoppningsvis på sikt även försoning mellan grupperna. ett särskilt ansvar för institutionsuppbyggnad, vilket omfattar demokratiutveckling, stöd till partiväsendet, medier, lokal förvaltning, mänskliga rättigheter och insatser till stöd för det civila samhället. OSSE har initierat en rad konkreta projekt inom dessa områden. Sverige finansierar för närvarande 28 sekonderade svenskar inom OSSE-missionen. Den svenska personalen utför omvittnat värdefulla insatser inom demokratisering, valförberedelser, mänskliga rättigheter, partiutveckling och stöd till den civila administrationen. Tillsammans med FN ansvarar OSSE för förberedelserna inför höstens planerade lokalval. Det är viktigt att dessa val förbereds väl och att röstberättigade personer som för närvarande befinner sig på flykt från Kosovo får möjlighet att delta. Sverige har beredskap att stödja dessa förberedelser och planerar redan att bidra med valobservatörer. Det svenska utvecklingssamarbetet i Kosovo har hittills koncentrerats på akut fysisk återuppbyggnad av nödvändig infrastruktur, bostäder och skolor. I nästa fas ges ökad prioritet åt att utveckla stödet inom området demokrati och institutionsuppbyggnad med betoning på uppbyggnad av en fungerande förvaltning och lokalt självstyre. Utformningen av dessa insatser kommer att ske i nära samråd med UNMIK och andra relevanta aktörer. Även insatser inom rättssektorn och medieområdet kommer att prövas. Sidas integrerade områdesprogram i Kosovo syftar bl.a. till att utveckla kapaciteten på dessa områden inom ramen för den lokala förvaltningsstrukturen i Kosovo. Palmes Internationella Centrum stöder Sverige riktade insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar bl.a. om utbildning av lokala samarbetspartner i demokratiskt organisationsarbete och administration, seminarier och workshopar där kontakter knyts mellan olika organisationer och länder i regionen och internationellt, att stödja projekt med deltagande av minoriteter och stöd till oberoende medier som verkar för tolerans och försoning. Erfarenheterna av detta stöd har varit positiva. Det partipolitiska landskapet i Kosovo uppvisar för närvarande tydliga splittringstendenser. På kort tid har ett drygt tjugotal politiska partier bildats. Inför de förestående lokalvalen den 8 oktober kan det vara en fördel att de lokala partierna engageras i en ömsesidig neutral dialog med det internationella samfundets representanter på plats i Kosovo. Regeringen för en löpande dialog i demokrati och MR-frågor med politiska företrädare i Kosovo inom ramen för frekventa högnivåbesök. Bland dessa kan nämnas mitt eget besök i höstas, försvarsminister von Sydows resa i december samt migrations och biståndsminister Klingvalls förestående besök i juni i år.
Fru talman! Jag ber att få tacka för också det här svaret. Jag tycker att det ger både ett aktivt och ett framåtriktat intryck när det gäller regeringens insatser, men jag tycker ändå inte att det ger tydliga svar på de frågor som jag har ställt. Jag är således inte riktigt nöjd med svaret. Inledningsvis vill jag säga att de svenskar som i skilda sammanhang gör olika insatser i Kosovo är mycket uppskattade. De gör ett fantastiskt arbete och är värda allt vårt stöd, som de också är i stort behov av. De har en mycket utsatt position och situation. Fru talman! Kosovo behöver hjälp med mycket. Utrikesministern svarade inte på frågan om regeringen kunde tänka sig att inbjuda representanter för de främsta partierna i Kosovo att t.ex. inför det stundande valet kommma hit för att studera och ta del av de mestadels positiva konsekvenser som demokratin har fått för vårt samhälle, vårt land. Jag fick inte heller något svar på frågan om utrikesministern vill medverka till att påverka även andra länder inom EU så att de inbjuder representanter för Kosovo att studera demokratins uppbyggnad m.m. i olika EU-länder. På frågan om att sända delegation till Kosovo för att diskutera frågor om demokrati och mänskliga rättigheter gavs svaret att biståndsministern ska resa dit i sommar. Det är i och för sig bra, men jag önskar att utrikesministern hade givit ett mer handfast svar. Fru talman! Som jag tidigare nämnt besökte jag Kosovo i augusti förra året. Det var en omskakande upplevelse som jag väl aldrig riktigt kommer att hämta mig ifrån. Jag mötte då representanter/ledare för de flesta politiska partierna. Alla, oavsett om det gällde LDK, det största partiet med Ibrahim Rugova i spetsen, eller representanter för UCK-gerillan som med FN:s hjälp skulle regera landet, sade att de behöver snabb humanitär hjälp så att människorna kan få tak över huvudena innan vintern kommer. Men vi behöver också hjälp med att bygga upp det demokratiska systemet. Kaos och anarki lurar bakom gathörnen om vi inte snabbt får hjälp med detta, sade man. I månadsskiftet februari/mars i år var jag i Kosovo igen, men den här gången tillsammans med en grupp på sex personer av vilka två sitter här och kommer att tala senare. Målsättningen med resan var att hålla ett seminarium om demokrati och hur det demokratiska systemet ser ut och fungerar här i Sverige. Seminariet riktade sig till politiska ledare. Såvitt jag vet var alla politiska partier i Kosovo representerade vid seminariet med ledare på mycket hög nivå, i vissa fall allra högsta. Sammanfattningsvis var det mycket lyckat och uppskattat. De ömsesidiga kontakterna var säkert av stort värde för många, även för oss svenskar. Under flera dagar talade man om oss på radio och i TV. Och tidningarna skrev om oss. Fru talman! Det kaos och den anarki som man i förra årets augusti ängslades för vågar jag nog säga inte längre låg och tryckte bakom gathörnen utan var ganska tydliga. Då kan man fråga sig: Varför har det blivit så, och hade det kunnat förhindras? Det skulle vara intressant att höra utrikesministerns svar på den frågan.
Fru talman! Tack för svaret. Nu har utrikesministern varit här några timmar, så det kanske börjar bli lite tröttsamt. Det är många frågor som rör sig kring Balkan. Jag ska försöka bli så kortfattad som möjligt. Jag hade hoppats att vi skulle få lite mer stöd för de tankar som vi har kring utökad demokratiutveckling osv. Allt det som beskrivs i svaret är naturligtvis mycket positivt. Vi har sett med egna ögon hur de olika organisatioinerna arbetar - FN, OSSE osv. Man kan se de grundläggande behoven, men under ytan finns det andra behov som inte är lika synliga. Det är just behoven av kunskap om, förståelse för och träning i demokrati och samverkan. Detta var mycket utmärkande när vi talade med politiska företrädare. Man hade lite förståelse för andras problem. Precis som det står i svaret har ett tjugotal partier bildats och man splittras. Man har inte den demokratiska traditionen. En av företrädarna sade - Margareta Vilkund kanske nämnde det - att ni med era demokratiska hjärnor kan inte förstå tusentals år av förtryck. Det finns ett mycket stort behov av att få diskutera de här sakerna, att se andra länders möjligheter och arbetssätt. Utifrån de erfarenheter som vi har fått efter besök där nere drar jag den slutsatsen att det bästa sättet att sedan kunna utnyttja de insatser som görs i form av infrastruktur och uppbyggande av rättsväsende är att man har ett fungerande politiskt system. Får man inte de erfarenheterna, där vi kan hjälpa till, kommer det inte att räcka till. Margareta Viklund sade att det lurar kaos runt hörnet. Så är det faktiskt. Det är så väldigt mycket som man skulle vilja göra. En liten del är att bjuda hit dem, så många som möjligt, ta en del av de pengar som vi nu har och som är relativt många, över 1 miljard om jag förstått det rätt, och använda dem både för att få hit människor och för oss att besöka dem - kanske inte bara politiska företrädare utan också ungdomar och andra som är intresserade.
Fru talman! Även jag vill tacka för svaret från utrikesministern. I likhet med tidigare talare tycker jag att det är ett oklanderligt svar. Också jag tycker att vi kunde ha fått lite mer konkreta besked. Även om det görs en genomgång av organisationerna på plats och de mål som vi naturligtvis har gemensamt och som jag tycker det är viktigt att fullfölja, är det inte det som är problemet. Det finns FN, OSSE där, och vi har vår militär där som ser till situationen. Det är förutsättningen för att över huvud taget kunna få en vettig situation. Men det behövs mer, och det är bråttom. Det behövs en fokusering. Det tickar verkligen. Det är den känsla jag fick när jag var där nere. Som utrikesministern beskriver är utbredningen av både våld och kriminalitet ett problem. Vad som också slår en när man är där är ändå den oförsonlighet som finns och som naturligtvis ligger i botten av den här konflikten. Hur ska man kunna gå vidare för att överbrygga detta? Det är naturligtvis jätteviktigt med civila institutioner. FN ropar faktiskt på hjälp. Man tror att FN kan klara allt, men det är tyvärr inte så. Man har bl.a. nämnt poliser, åklagare, domare, som behövs snart. Men att skapa legitimitet, demokrati och vägar till försoning är som sagt det som vi måste vara beredda att, solidariskt och efter allt som står i vår makt, verkligen främja. Människor, politiker och väljare i Kosovo måste få känna att det finns hopp och möjligheter och att om man samarbetar går det att nå resultat. Jag upplever att det finns en vilja att uppnå saker och ting. Men i den här situationen med djup splittring inom folkgrupper - man ska göra klart för sig att det inte bara är mellan folkgrupper - gäller det verkligen att deras politiker och väljare kan bli övertygade om att det går att bygga upp de fredliga institutionerna. Jag tror att vi upplevde lite grann att inte alla politiker i Kosovo är helt övertygade om att det här fungerar. Man har en erfarenhet, en lång process under 90-talet, där icke-våldslösningar kommit till korta och som gör att man kanske har andra erfarenheter. Dessutom har många politiker oklara föreställningar om vad man konkret kan arbeta med och uppnå och dessutom mycket små erfarenheter av vad som går att åstadkomma. Detta berör utrikesministern mycket riktigt i sitt svar, men verkligheten är ett steg värre när man väl upplever den än när man läser om den. Man är nästan inne i ett olösligt moment 22. Det gäller att klara situationen trots den omöjliga och allt överskuggande frågan om Kosovos status och självständighet. Det är naturligtvis olösligt i dagens läge. Vi har den serbiska regimen, som vi berört tidigare i debatten, och världspolitiken i säkerhetsrådet med Därför tror jag, fru talman, att det är åtgärder också i det mindre perspektivet och mindre formatet som är nödvändiga. De stora gemensamma lösningarna blir tyvärr väldigt svåra, och vi måste hitta andra vägar. Problemet är politiskt, och det är därför som vi har ställt vår interpellation om hur vi ska kunna upprätta kontakter med representanter för de politiska partierna i Kosovo och hur de ska kunna se att de går att arbeta och att också vi bättre ska kunna förstå hur problemen ser ut.
Fru talman! Jag kan instämma med interpellanterna om problemen. Jag har också varit där och sett både hatet och förtvivlan som ligger i botten, osäkerheten över om några institutioner kommer att fungera, risken för att alla vill bygga upp egna parallella strukturer för att man ska ha någonting att lita på och risken för att förvirringen och kaoset därigenom blir större. Det finns naturligtvis också en väldigt stor risk i sådana lägen att det blir extremorganisationerna, de extrema riktningarna, som kan ta överhanden. Naturligtvis bör vi och ska göra allt vad som ligger i vår makt för att stödja demokratiska organisationer och politiska partier för att få ett legaliserat och legitimerat politiskt system i Kosovo. Det jag har försökt peka på i interpellationssvaret är alltså inte att jag inte vill ge ett stöd till politiska organisationer eller ett delegationsutbyte. Vi har ett regelbundet utbyte av delegationer. Jag nämner tre ministerbesök, men vi har ett regelbundet utbyte, framför allt att vi skickar delegationer till Kosovo. Det gör vi regelbundet. Jag har också försökt peka på att vi i det här läget tror att det bästa stöd vi kan ge är att bygga upp lite lugn och ordning, stödja det civila samhället, stödja det arbete som OSSE m.fl. gör med demokratiska organisationer. Sedan hoppas vi att vi kan se de partier som nu bildas stabiliseras. Det är lite vanskligt att just regeringen i det här läget skulle bjuda in olika grupper från Kosovo till Sverige. Då hamnar man i ett läge då man måste fråga sig vilka partier som inbjudas, vilka representanter ska inbjudas. Det kan vara bättre dels att låta partier i Sverige ha kontakter med partier i Kosovo och se om det kan verka, dels att vi stöder arbetet via organisationer och OSSE. Efter lokalvalen, när vi sett vilka partier som fungerar i ett system efter lokalvalen, tror jag att det kan vara tid att göra det som ni föreslår, bjuda in en bredare delegation med lokala representanter för diskussion och kontakt med motsvarande kommunpolitiker, regionala politiker och andra politiker i Sverige för att se hur det svenska systemet fungerar. Vi har precis samma vilja, men vi har bara bedömt att det i det här läget är bättre att stötta det civila arbetet i Kosovo. I nästa skede kan man också ha de direkta kontakterna med politiska partier i Kosovo.
Fru talman! Jag delar inte riktigt utrikesministerns syn när det gäller tiden för insatser och när det gäller att bjuda hit människor, dvs. att ta en mera nära kontakt. Jag tycker faktiskt att den tiden nu är inne att kunna göra det. Det är klart att det kan finnas svårigheter att veta vem man ska inbjuda. År 1998 hade man ett s.k. demokratiskt val. Vid det tillfället utkristalliserades några politiska partier som ju också har tagit och gärna vill ta ett stort ansvar för den demokratiska processen men som man lite grann i det här arbetet har sopat under mattan på ett sätt, om jag får använda det uttrycket, och som också känner sig lite grann förbigångna. Det finns alltså ett embryo till en demokrati där och till en demokratiseringsprocess som jag tycker att man måste ta vara på. Den handlar egentligen om folkets vilja och vad folket tror och ser. Sedan har det kommit så många andra som tycker att det ska vara på ett visst sätt när det gäller att bygga upp demokratin. Vi har naturligtvis våra uppfattningar om hur det ska vara. Men i alla dessa situationer har man kanske ändå inte frågat människorna hur de ser på situationen. Visserligen ska det hållas ett val nu då de kan få tala om hur de vill att det ska vara när det gäller deras eget samhälle. Men det finns redan i dag en stark uppfattning om hur det ska vara. Och den uppfattningen har man inte i alla sammanhang, som jag ser det, tagit till vara. Detta har kommit fram i de diskussioner som vi har haft med olika politiker i landet. Jag tycker att det är mycket riktigt och viktigt att man hjälper till att bygga upp det civila samhället. Det är oerhört angeläget. Lag och ordning är nämligen det som framför allt behövs. Och man vill ju ha fler poliser. Men det är inte bara poliser som man behöver ha, utan hela rättssystemet behöver byggas upp. Och man framförde önskemål om att vi från Sverige skulle sända ned hela grupper med fängelsepersonal. De ville gärna att vi skulle skicka ett team med fängelsefolk, eftersom de behöver lära sig hur de ska kunna arbeta just inom dessa institutioner. Nu har jag framfört det budskapet. Detta var de ganska angelägna om. Jag tror precis som utrikesministern att vi är ganska eniga om att det är ett stort arbete som återstår nere i Kosovo och att det finns många sätt att arbeta på. Men den viktigaste utgångspunkten tycker jag är att man ska försöka utgå från de verkliga behoven och människornas egen önskan och inte bara lyssna på det som sägs för stunden. Man måste tränga in på djupet när man talar med människorna.
Fru talman! På DN Debatt den 30 april fanns det en mycket bra artikel, där utrikesministern är en av undertecknarna. Ni talar där just om civil krishantering och att man måste prioritera det. Utan den civila delen fungerar inte heller den militära delen. Vi är helt överens om detta. Och jag vill inte se detta som någon debatt om hur vi ska hantera dessa frågor utan mer som ett samtal kring hur vi på bästa sätt ska kunna nå de gemensamma mål som vi trots allt har. Det är väl på det sättet att det inte är någonting som hindrar enskilda eller partierna från att engagera sig i detta. Det är precis det vi har gjort. Skulle inte utrikesministern kunna ta ett initiativ för att på något sätt få i gång detta lite mer organiserat, så att vi både får personella resurser i någon form och någon form av ekonomiskt stöd, så att man på olika sätt kan agera från olika organisationer, och inte minst från de politiska partierna? Detta är ju ett oerhört angeläget problem, och vi bör komma i gång så fort som möjligt. Det är som Margareta Viklund säger, och jag tror att utrikesministern också håller med om detta, att man inte borde vänta. Men samtidigt är det svårt att veta vilka grupper som man ska bjuda in, osv. Jag är också medveten om detta. Men det vore väldigt bra om man så snabbt som möjligt försökte komma fram till något och ta initiativ i denna fråga.
Fru talman! Jag kan bara instämma i Björn Leiviks inlägg när det gäller att det faktiskt behövs resurser för att kunna resa och för att kunna bjuda in människor. Vi tre hade förmånen att kunna ordna detta. Men det var inte helt självklart. Man får inte glömma att Kosovo är väldigt isolerat. Jag fick en känsla av att det även gäller dem som arbetar i FN och OSSE. Jag är inte säker på hur situationen är. Men när vi var där så kunde människorna där inte resa ut, eftersom de inte har några pass. Det finns nämligen ingen överenskommelse eller något befolkningsregister som gör det möjligt att utfärda pass. Det är alltså många konkreta små åtgärder som faktiskt behövs. Jag vill också ta upp det som Margareta Viklund nämnde om fängelseadministratörer och det som jag sade om poliser och domare. Detta är faktiskt ett stort problem för hela Europa att vi inte får i väg tillräckligt många. Jag har faktiskt ställt denna fråga flera gånger till flera av regeringens ministrar. Det är tyvärr många som är inblandade. Det är Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och även Finansdepartementet, antar jag, som är inblandade för att få detta att fungera. Kravet känns extra tydligt när det gäller Försvarsdepartementet genom vår bataljon där nere. Mycket av det man borde göra handlar om att ta hand om civil polishantering och rättsväsendet. När lord Robertson var här tog även han upp denna fråga. Det är något konkret som också borde göras väldigt snart. Men utrikesministern kanske kan göra en liten påtryckning på vår justitieminister så att vi får tillräckligt med poliser, domare och åklagare här hemma. Det är naturligtvis det som är problemet både i Sverige och i alla andra EU-länder, och det är därför som dessa problem uppstår. Jag vill också säga att jag tycker att artikeln i DN var alldeles utmärkt. Där säger ju utrikesministern att Kosovo har varit den största utmaningen och att varken FN eller EU riktigt har klarat utmaningarna. Och det är ju tyvärr så. Det andra som gör mig lite orolig är att vi när vi läser om detta i tidningarna var och varannan dag blir problemet på något sätt att vi får se problemen hemma i vardagsrummet och i morgontidningen och att vi då också tror att någon gör någonting åt saken - någon i form av FN, EU eller hjälporganisationer. Någon måste ju faktiskt vara någon.

Jag tror att det finns en hel rad saker som vi skulle kunna göra. Och jag hoppas att vår interpellation har kunnat ge lite inspiration och att vi faktiskt kan se att det också sker någonting.
Fru talman! När det gäller det civila arbetet har ju Sverige försökt att spela en mycket aktiv roll. Vi har också, om jag får säga det själv, från svensk sida varit väldigt bra på att vara tidigt på plats i Kosovo. Sverige var faktiskt det land som var först på plats, både med poliser och med den första domaren. Vi har i dag en av de största polisgrupperna - 60 poliser - i Kosovo. Det är i och för sig bra att Sverige har varit duktigt. Det är samtidigt ett problem att andra länder inte har varit det. Precis som ni stryker under så är det en stor brist på poliser, åklagare, domare och fängelsepersonal. Jag vädjade i helgen till kollegerna i de andra länderna att de alla ställer upp med åtminstone en domare eller åklagare såsom vi har gjort. I så fall skulle vi lösa det akuta problemet. Det skulle räcka med att man hade så många åklagare och domare för att lösa det akuta problemet. Jag tar också gärna till mig Björn Leiviks förslag om att se över om vi kan göra någonting ytterligare för att stärka dessa kontakter. Jag tycker nämligen att det är bra om man har kontakter med politiska partier och grupper i Kosovo. Det som jag, som jag tidigare sagt, är lite orolig för i dag är att officiellt från regeringen besluta vilka partier, vilka representanter, som ska bjudas in. Däremot tycker jag att det är väldigt bra om partier har kontakter med partier i Kosovo där mitt eget parti har det och där ni säkert också har det. Finns det något mer vi kan göra för att stötta detta ska jag gärna titta på det - dock utan att det därmed ska uppfattas som ett omedelbart löfte om pengar till det. Vi ska se vad vi kan göra för att underlätta det praktiska. Avslutningsvis: Vi ser att fruktansvärt stora problem fortfarande finns i Kosovo, precis som ni sett väldigt noga på plats. För att klara det handlar det om att gemensamt - det gäller då allt, från FN till enskilda organisationer - kunna lägga ned engagemang på att få det civila samhället att växa, få demokratiska organisationer som fungerar och få mänskliga rättigheter att respekteras. Tyvärr tror jag att det är ganska lång väg kvar. Desto viktigare är det då att vi agerar enigt.
Fru talman! Det har varit en fin debatt här som gett en del löften och inspiration för framtiden. Jag vet att det finns väldigt mycket att göra men också att det finns resurser för att göra en hel del. För egen del tycker jag att det var mycket värdefullt att jag fick med mig ett par politiker som såg situationen nere i Kosovo. Jag blir riktigt glad och lycklig när jag hör dem tala här och förstår att det som vi var med om bar frukt - inte bara i ord utan också långt in i själen. De idéer som vi talat om här i dag finns nedtecknade i en rapport. Förra gången vi talade om Kosovo lämnade jag över en rapport. Jag har möjlighet att också i dag överlämna en rapport till utrikesministern. Slutligen tackar jag för debatten.

Fru talman och utrikesministern! Jag vill slutligen försöka illustrera för utrikesministern hur svårt det är att få saker och ting att fungera. Jag kommer ihåg en gång när fru utrikesministerns regeringskollega försvarsministern hade varit där nere på en försvarsministerkonferens och hade fått många av de här problemen beskrivna för sig. Såvitt jag förstår försökte han via sina medarbetare att få till stånd ett samarbete över departementsgränserna och lösa det här. När vi ställde en fråga om detta berättade, kommer jag ihåg, den tjänsteman som hade försökt göra något här att han hade försökt ringa och hitta någon som kunde få ihop ett sådant här projekt. Tyvärr kunde jag bara konstatera - jag vet inte hur mycket han hade försökt men jag förutsätter att han hade försökt eftersom han sade det - att han hade försökt men faktiskt inte lyckats. Det finns kanske anledning att be även fru utrikesministern att se till att också på hemmaplan lite grann börja se till att man kan få ett gemensamt arbete för det här - alltså också hemma i Regeringskansliet.

Fru talman! Elver Jonsson har ställt ett antal frågor till mig om den framtida alkoholpolitiken. Sverige bedriver sedan lång tid tillbaka en restriktiv alkoholpolitik för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Samhällsutvecklingen och inte minst det svenska EU-medlemskapet har i grunden påverkat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken som gör att vi nu delvis måste hitta nya former för att nå målet om att begränsa alkoholens skadeverkningar. Målet ligger fast men måste i fortsättningen främst nås genom aktiva informationsinsatser och opinionsbildande åtgärder, särskilt mot vissa riskgrupper, risksituationer och storkonsumenter. Prioriterade områden är just sådana insatser som syftar till att förverkliga det som Elver Jonsson kallar för alkoholfria zoner - dvs. insatser som främjar en alkoholfri uppväxt, att kvinnors graviditetsperioder, arbetsplatserna och trafiken såväl till lands som till sjöss blir alkoholfria. I Regeringskansliet pågår arbetet med en ny nationell handlingsplan för alkoholförebyggande insatser som kommer att presenteras i en proposition till riksdagen under hösten 2000. Just nu kartläggs samhällets alla insatser på såväl central som regional och lokal nivå, och avsikten är att med handlingsplanen åstadkomma en nationell kraftsamling och mobilisering på alkoholområdet. Insatser för att motverka tidig alkoholdebut bland ungdomar är högprioriterat i detta arbete. I syfte att också engagera folkrörelserna i arbetet med den nationella handlingsplanen träffar jag den 19 maj representanter från alla frivilligorganisationer som arbetar med alkoholfrågan. Avsikten är att med dem diskutera olika insatser som frivilligorganisationerna kan bidra med samt ge dem möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i den nationella handlingsplanen. Svensk alkoholpolitik har varit framgångsrik i att begränsa alkoholkonsumtion och i att begränsa alkoholens skadeverkningar. De förändringar som nu sker innebär dock att de nationella instrument vi hittills använt oss av också måste kompletteras med ökade satsningar på internationellt samarbete och om möjligt gemensamma regler. På svenskt initiativ pågår ett sådant samarbete med flera länder i Europa. Inom EU finns ett ökat intresse och en större medvetenhet om alkoholens betydelse för folkhälsan och också ett större intresse för samarbete på EU-nivå för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Under vårt ordförandeskap kommer det mest prioriterade området för mig att vara att lyfta fram frågorna om alkoholen och alkoholens betydelse för folkhälsan. Under vårt ordförandeskap genomförs på Sveriges initiativ en WHO-ministerkonferens på alkoholområdet - Young People and Alcohol. Hälso och ungdomsministrar från 51 europeiska länder kommer att bjudas in för att fatta beslut om en ny WHO deklaration om unga människor och alkohol. Under konferensen kommer en särskild EU-överläggning att hållas för att stärka arbetet inom EU på alkohol och folkhälsoområdet. Inom EU sker nu också ett arbete för att ta fram ett folkhälsoprogram som syftar till att stärka folkhälsoarbetet inom unionen där arbetet med att minska alkoholens skadeverkningar är en viktig del, inte minst på de s.k. punktnykterhetsområdena. Någon nollvision kan det dock aldrig bli fråga om. Av debatten kan man ibland tro att det bara är vi i Sverige som har problem med alkohol och dess skadeverkningar. Detta är helt fel. Tyvärr är detta ett problem som vi delar med hela Europa. Arbetet med att minska alkoholens skadeverkningar måste nu ske på alla nivåer, både här hemma i Sverige och inom EU. Arbetet med en ny nationell handlingsplan för det alkoholförebyggande arbetet i Sverige tillsammans med en alkoholpolitisk strategi på Europanivå innebär att vi får en samlad strategi för hur det alkoholpolitiska arbetet ska bedrivas framöver. Jag inbjuder härmed också riksdagens samtliga partier till att aktivt och positivt bidra med kreativa synpunkter på det här arbetet.
Fru talman! När jag nu tackar socialministern för svaret vill jag omedelbart säga att jag är oerhört besviken över innehållet. Det är en uppgivenhet och brist på fantasi och handlingskraft när det gäller svensk alkoholpolitik som nu, anno 2000, signeras av den socialdemokratiska regeringen. Socialministern lägger inte ned någon större möda på att besvara de fyra konkreta frågor som jag ställde. Han redovisar dem inte tydligt i svaret, utan mer i förbigående berör han frågeställningarna. Som svar på min fråga om hur man begränsar skador och dödsfall på grund av ökat alkoholbruk blir det närmast en byråkratisk redogörelse över kommande konferenser och möten. Nationella handlingsplaner och EU-konferenser ställs i utsikt. De konkreta beskeden uteblir helt. Det hjälper inte att tala om "kraftsamling", "mobilisering" eller "högprioriterat". Erfarenheterna visar att det man kallar för handlingsplaner mer är planer än handling. Socialministerns svar och regeringens agerande under det senaste året bekräftar detta mer tydligt än någonsin. Jag uppskattar självfallet att socialministern bejakar mina fem "alkoholfria öar" som skulle utgöra en form av hälsofrämjande och skadefria zoner, något jag upprepat under de senaste 15 åren i denna kammare. Men någon nollvision i likhet med vad som gäller inom trafikområdet, dvs. att ingen ska allvarligt skadas eller dödas i trafiken, är inte socialministern beredd att applicera på det socialpolitiska området. Då inställer sig, socialministern, den första frågan: Är människor drabbade av högriskberoende och social utslagning mindre värda än landets trafikanter? Jag upprepar frågan för att den ska bli tydlig: Är människor drabbade av högriskberoende och social utslagning mindre värda än landets trafikanter? Socialministern förbigår med tystnad mina påståenden - som väl är argumenterar han ändå inte emot dem - att vetenskapliga rön tyder på att alkoholbruk och missbruk ligger i klassen hundratals miljarder kronor per år när det gäller utgifter för samhället. Jag har påstått att det innebär en dagskostnad för samhällsekonomin på uppemot 300 miljoner kronor varje dag året runt. Därtill kommer de skador i fråga om de s.k. mjuka värdena som det sociala och mänskliga lidandet medför. Mitt påstående att den svenska alkoholpolitiken utmanas instämmer Lars Engqvist i. Det gäller inte minst det ökande utbudet av alkohol, inte minst då på restaurangsidan, där den aktiva för att inte säga aggressiva marknadsföringen mot framför allt ungdom slår väldigt hårt. I linje med denna regeringens slappa hållning ligger naturligtvis att man utan erinran lät det helstatliga Systembolagets vd gå ut och plädera för kraftiga skattesänkningar på alkohol. Nu var hon tydligen lite för tidigt ute, för som väl var fanns det ändå en tillräckligt stark social ådra i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som kunde få hejd på både socialministern och regeringen i övrigt när det gäller spritskattesänkningar. Uppgivenheten markeras av att både finans och statsministern har uttalat att skattesänkningar på alkohol säkerligen blir en följd av förändringar i fråga om införselbegränsningarna. Det gör man trots att man så sent som i valrörelsen 1998 förnekade att detta skulle komma att ske under kommande valperiod. I det läget tiger socialministern still, och han låter nu viktiga grundpelare i det alkoholpolitiska byggandet rasa likt ett korthus. Nu är det service och tillgänglighet som står i första rummet. Krögarna och andra profithungriga näringsintressen tar över, och det är långt till goda socialdemokratiska traditioner då man såg alkoholpolitiken som en viktig insats för att säkra folkhälsa och välfärd. Fru talman! Jag hoppas och förutsätter att socialministern har mer av konkreta besked att ge än vad interpellationssvaret gav vid handen.

Fru talman! Dagens debatt förs i ljuset av mycket alarmerande siffror om de mönstrandes alkoholkonsumtion. Det är CAN:s mångåriga undersökningar som för 1999 visar att var femte mönstrande dricker sig berusad en gång i veckan eller oftare. Det är en dubblering jämfört med för sju år sedan. Vi är tyvärr tillbaka till samma dystra siffror som på 1970-talet. Lika oroande är tendensen beträffande narkotika. Sverige står nu inför den största förändringen av alkoholpolitiken sedan motboken avskaffades. Den principiellt viktigaste förändringen är urholkningen av desintresseringsprincipen, alltså att privata intressenter inte ska tjäna pengar på alkoholhanteringen. Den här urholkningen startade i början av 1990-talet i samband med att bl.a. partihandelsmonopolet avskaffades. Innebörden av detta är att de privata vinstintressena får ett allt större inflytande i hanteringen. Alkoholhanteringen kommersialiseras, vilket märks i allt aggressivare attityder. Det som nu återstår av desintresseringsinstrumenten är egentligen Systembolaget, vars roll naturligtvis inte enbart är att upprätthålla åldersgränsen för inköp av alkohol. Ett vanligt resonemang i den alkoholpolitiska debatten är att alkoholkonsumtionen är en privatsak. Samhället ska inte lägga sig. Den som sköter sig ska inte utsättas för restriktioner. Alkoholpolitiken ska inriktas på dem som har problem. Tesen omhuldas varmt av de privata vinstintressena. Det som är farligt i denna utveckling är att människornas alkoholproblem också riskerar att privatiseras, att samhällets intresse och samhällets resurser minskar. Vid en ökande konsumtion av alkohol kommer behovet av vård och rehabilitering att öka. En redan tidigare hårt ansträngd sjukvård får en ökad belastning. Redan i dag konstateras i olika undersökningar att resurserna är otillräckliga för att tillgodose de behov som finns av vård och rehabilitering. Ett exempel är att antalet hemlösa blivit så stort att en särskilt utredning nu arbetar med frågan. Enligt min mening är vårdresurserna ett av de stora framtida problemen vid en befarad kraftig ökning av alkoholkonsumtion. Fru talman! Mot bakgrund av den resursbrist som kan förutses vill jag fråga socialministern om hans uppfattning om vilka ekonomiska resurser som kan komma att finnas tillgängliga för de här ändamålen, alltså vård och rehabilitering, i kommuner och landsting. Jag vill också återuppväcka en gammal tanke kring resurser för missbrukarvården. Skulle det vara möjligt att öka resurserna genom att lägga en särskild avgift på alkoholförsäljningen, en avgift som specialdestineras för just vård och rehabilitering? Jag är naturligtvis starkt medveten om trycket för att sänka skatten på alkohol, och därmed också alkoholpriset, men min oro för ökade vårdbehov och minskade resurser gör att jag vill aktualisera den här möjligheten. Anser socialministern att detta skulle kunna bidra till att säkerställa vårdresurserna? En andra fråga som jag också vill ställa gäller på vilket sätt tillräckliga resurser kan skapas för information och upplysning, vilket är ett av de verksamma instrument som nu återstår i alkoholpolitiken. Denna verksamhet blir i den nya alkoholpolitiska situationen utomordentligt viktig. Kan också information och upplysning få ökade resurser genom att försäljning av alkoholdrycker beläggs med en särskild upplysningsavgift?
Fru talman! Elver Jonsson tar upp många viktiga frågor i sin interpellation, och jag skulle vilja ansluta mig till debatten. I samband med att Sverige fick beskedet från Europakommissionen att vi endast får ha kvar våra undantagsregler när det gäller införselbegränsningarna fram till år 2003 ställde jag en fråga till ministern om vilka åtgärder den svenska regeringen avser att vidta för att motverka ökade alkoholskador. Socialministern svarade då att regeringen arbetar på den här nationella handlingsplanen för alkoholförebyggande insatser och att den nationella handlingsplanen förutom en mer långsiktig strategi även skulle innehålla ett konkret åtgärdsprogram för de närmaste åren. Ministern svarade vidare att riksdagen ska ta ställning till den här handlingsplanen under våren 2001. Eftersom det nu börjar bli mer accepterat att diskutera alkoholpolitiska åtgärder i olika EU-länder som Frankrike och t.o.m. Danmark, som ju inte är kända för en restriktiv alkoholpolitik borde det vara möjligt att slåss för en gemensam EU-strategi på det alkholpolitiska området. Det gäller införselreglerna, men även prispolitiken, skattenivåerna. Det gäller hur vi ska komma åt smuggling och svartsprit, men också hur vi kan arbeta med information och upplysning för att motverka att t.ex. ungdomar hamnar i missbruk. I samband med att riksdagen ska ta ställning till den här nationella handlingsplanen under nästa vår kommer ju Sverige att vara ordförandeland i EU, precis som ministern har sagt här tidigare. Min fråga gäller detta. Ministern kommer ju att ta upp olika frågor. Det är bra. Men hur är det med olika regler för införselkvoter och skattesatser som påverkar alkoholpolitiken? Kommer ministern också att ta upp frågor som berör de områdena?
Fru talman! Jag måste uttrycka min besvikelse över Elver Jonsson. Jag trodde uppriktigt sagt att Elver Jonsson skulle ha någon enda konkret idé om vad vi ska göra för att möta den nya situationen. Prat i kvadrat löser inte någon av våra utmaningar på alkoholens område. Jag har redovisat att det som nu ska ske när en del av förutsättningarna är förändrade, är att vi ska upprätta en nationell handlingsplan. Vi behöver samverka med alla folkrörelser och de politiska partierna. Riksdag och regering måste ta sitt ansvar för att möta en ny situation. Jag förklarade också att den tidigare planen ju var att vi skulle fatta beslut våren 2001, helt enkelt för att vår utgångspunkt var att vi inte skulle behöva ändra på något i införselreglerna under 2000. När vi är medvetna om att vi har tvingats till detta behöver vi snabba upp processen med en nationell handlingsplan. Den kommer att presenteras i början av hösten. Det ska alltså vara möjligt att fastställa en sådan plan redan under hösten år 2000 för att möta den nya situationen. Planen kommer alltså mycket tidigare. Men då krävs det faktiskt, Elver Jonsson, att alla som har kunskap på det här området bidrar med någon enda konkret åtgärd. Jag måste ha missuppfattat formuleringen om nollvision, för jag trodde att det handlade om att försöka ha nollvision när det gäller förekomsten av alkohol, och det blir inte möjligt. Det är fullt möjligt att vi bestämmer oss för andra ambitioner när det gäller skadorna. Låt oss diskutera hur vi ska formulera vår mål i en ny situation. Men då räcker det faktiskt inte att bara säga att socialministern inbjuder till konferenser. Det är klart att vi gör. Vi måste ju formulera en ny alkoholpolitik tillsammans med de övriga europeiska länderna. Vi måste diskutera den med övriga hälsoministrar i de europeiska länderna. Vi måste diskutera den i Världshälsoorganisationen och med våra organisationer på hemmaplan. Det är nu öppet för att diskutera kompletteringen av den av regeringen och riksdagen fastställda alkoholpolitiken. Bakgrunden är att vi lät Folkhälsoinstitutet presentera en nationell handlingsplan 1995, när vi visste att förutsättningarna något förändrades i och med EU-medlemskapet. Vi hade då som utgångspunkt att vi inte skulle behöva anpassa införselreglerna i den takt som vi nu har fått klart för oss att vi måste göra. Men redan när den planen presenterades sades det att efter en femårsperiod skulle en ny plan presenteras som skulle ta hänsyn till nya förutsättningar. Det är den planen som vi nu håller på att arbeta ut. Vad det handlar om är att skärpa våra möjligheter att arbeta med information och upplysning. Vi behöver arbeta med detta över hela fältet, från skola, ungdomsorganisationer och ungdomsmiljöer över till att informera också de vuxna. Vi behöver se över våra restriktioner och regler vad gäller utskänkning exempelvis. Vi får nu ett utredningsförslag som handlar om utskänkning på restauranger, och det finns all anledning att skärpa reglerna på det området. Vi behöver diskutera att föra bort alkoholen från fler miljöer. Jag har nämnt trafiken till sjöss som ett sådant exempel. Det är rimligt att vi ställer samma krav på sjötrafiken som på landtrafiken. Jag är också beredd att diskutera andra skärpningar av vårt regelsystem för att markera vår restriktivitet. Det här behöver vi göra tillsammans. Då är det lite poänglöst att bara tala med aggressiva formuleringar. Nu behöver vi faktiskt en samverkan, och jag vet att Elver Jonsson har idéer och kunskaper på området. Välkommen i debatten!
Fru talman! Tack för det! Socialministern sade att det var prat i kvadrat från min sida, och jag tål det omdömet. Men värre är att också socialministern är en pratmakare, såtillvida att han inte ens vet vad nollvisionen är som regeringen har ställt sig bakom. Men nu har detta klarnat under debatten, så nu har vi ändå löst den frågan. Sedan frågar socialministern med gester här om vi inte vill debattera, samverka och formulera en ny politik. Självfallet, fru talman, är det mycket angeläget. Men vi får naturligtvis inte under tiden, socialministern, rasera det som varit bärande för svensk alkoholpolitik och som svenska regeringar, åtminstone i högtidstalen, har sagt varit framgångsrikt. Jag menar att vi inte under tiden som vi diskuterar alkoholpolitik ska se till att vi raserar den. Det är ungefär lika klokt som om vi under pågående brand skulle säga: Vi avbryter släckningen i avvaktan på ett nytt koncept för räddningstjänsten. Den svenska inställningen i förhandlingarna har ju varit, som jag har påstått, förödande passiv när det gäller vad man tidigare har lovat. Sverige skulle ha garanterats att få förfoga över den egna politiken och därmed också införselreglerna. Men här har man lagt sig platt till marken. Det som nu har inträffat är att regeringen har underkastat sig - inte EU:s ministerråd men väl en för sociala frågor okänslig kommissionär som socialministern nu gör sig till stor försvarsadvokat för - de nya förutsättningarna, dvs. det som denne kommissionär har förestavat. Sveriges regering bjöd inte spetsen i den förhandlingen. Sedan tycker jag kanske att regeringen kryper bakom det sämsta argumentet när man påstår att det är osäkert om man skulle ha fått framgång om frågan om införsel hade prövats i domstol. Jag har i min interpellation pekat på att det skulle ha varit rimligt att låta frågan gå till domstolsprövning. Den framgång som Sverige hade i det s.k. Franzénmålet och i prövningen av Systembolagets status borde ju ha gett regeringen mod att hävda en traditionell svensk hållning. Det skulle dessutom gett Sverige flera års rådrum. Jag påstår i min interpellation att regeringen inte bjudit EU-kommissionen och ministerrådet spetsen när man förhandlade. Jag erinrar mig fortfarande vad socialministern påstod här i en frågestund i februari, nämligen att EU måste hysa respekt för svenska önskemål med hänvisning till den stora majoritet i Sveriges riksdag som hävdar en restriktiv och social alkoholpolitik. Socialminister Engqvist sade uttryckligen så här: Det tänker vi upplysa kommissionen om. Vad som sedan hände föranledde mig att i interpellationen ge kommentaren att av denna morska deklaration blev det platt intet. Vid det tillfället talade socialministern också om de starka folkhälsoskäl som Sverige driver. Men de kom ju i förhandlingen, visade det sig, helt av sig. Fru talman! Självfallet ska vi diskutera nya både svårigheter och möjligheter och även nya omständigheter. Men under tiden får vi inte ge upp det som Sveriges riksdag har hävdat och som har ställts i utsikt skulle fortgå. Sverige skulle ju vara suveränt att avgöra om vi skulle ändra den typ av regler, t.ex. införselregler, som uppenbart försvårar folkhälsoarbetet. På den punkten tycker jag att socialministern ska ge lite tydligare besked i sak.
Fru talman! Socialministern engagerade sig väldigt i Elver Jonssons svar. Därför tycker jag att det är märkligt att socialministern inte svarade på min fråga som handlade om Sverige i EU, som ministern själv vill lyfta frågan till, som jag uppfattar det. Jag fick inget svar på frågan om synen på införselregler, prispolitik och skattepolitik. Sverige har ju legat före EU i det alkoholpolitiska arbetet, som jag ser det. Ordförandeskapet nästa år kommer att ge ett gyllene tillfälle att lyfta fram denna viktiga fråga. Jag skulle vilja höra om ministern under ordförandeskapet skulle kunna tänka sig att arbeta med en EU-handlingsplan - man talar om den nationella planen - för att t.ex. sänka införselkvoterna, hävda prisinstrumentet och få någorlunda lika skattesatser för att minska omfattningen av alkoholskador och svartsprit. Vi kristdemokrater menar att det inte är läge att sänka alkoholskatten innan vi har en gemensam EU strategi. Jag skulle vilja höra hur ministern ser på dessa frågor.
Fru talman! Att jag inte svarade på Desirée Pethrus Engströms fråga och inte heller på Göran Magnussons fråga berodde helt enkelt på tidsbrist. Först detta med EU. Jo, det är faktiskt så att det pågår ett arbete som handlar om att i Folkhälsoprogrammet också utarbeta en plan på europeisk nivå. Sverige har tagit initiativet. Sex andra länder är med i arbetet. På tjänstemannanivå tar man nu fram ett dokument som ska processas i kommissionen. Det handlar om alltifrån gemensam skattepolitik, gemensamma åldersregler, gemensamma regler för utskänkning till gemensamma åtaganden när det gäller information och upplysning. Hur långt vi kommer på den vägen kan jag inte säga, men arbetet är på gång. Överraskande nog har vi mött mycket större respekt och gensvar från de andra länderna - där ingår Frankrike, Portugal och Spanien - än vad vi hade väntat oss, därför att de ser nu problemen i högre grad på samma sätt som vi än vad de gjorde för 10 eller 15 år sedan. Avsikten är alltså att vi till nästa vår ska kunna fatta ett beslut grundat på detta arbete och därmed också föra in alkoholfrågorna i folkhälsoprogrammet och skaffa oss en gemensam hållning. Däremot är jag inte säker på att vi kan aktualisera frågan om gemensamma införselregler igen eller hitta ett nytt system, men det kan man naturligtvis mycket väl diskutera. Det är gott nog ifall vi får en gemensam hållning i skattefrågan, som ju faktiskt skulle innebära att övriga länder i så fall skulle höja skatterna på alkoholens område, så att vi åtminstone möts mellan vår och deras nivå och inte nödvändigtvis tvingas att i framtiden enbart anpassa vår beskattning. Jag hoppas att detta var svar på Desirée Pethrus Engströms fråga. Sedan delar jag Göran Magnussons uppfattning att om vi ska klara de framtida utmaningarna, måste vi också försäkra oss om att vi klarar våra åtaganden när det gäller vården. Jag är övertygad om att det måste finnas resurser, inte bara i missbruksvården utan i hela vårdsystemet, som ska kunna backa upp vår framtida alkoholpolitik. När det gäller i vilken mån det kommer att finnas ökade resurser till information kan jag bara upplysa om att redan den verksamhet som bedrivs nu, inför de förändringar som vi står inför, innebär att vi samlat från statens sida satsar nästan 140 miljoner kronor i olika aktiviteter som pågår. Det sker genom Folkhälsoinstitutet och genom stöd till idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen exempelvis. Det sker också genom projekt som den nationella ledningsgruppen har startat. Det pågår alltså ett arbete. Men jag menar att vi måste öka ambitionen ytterligare och att det måste finnas utrymme för ytterligare resurser. Det hoppas vi kunna redovisa i vår bedömning när vi redovisar handlingsplanen till hösten. Nu går jag tillbaka till Elver Jonsson. Det var inte alldeles lätt att förstå vad han menade med sin fråga om nollvisionen. Just på det här området är det ju inte alldeles säkert att man ska tolka det uteslutande som att vi accepterar alkoholen, men bara diskuterar skadorna. På trafikens område är det lite enklare att veta vad nollvisionen är. Jag tycker att det kan vara intressant att gemensamt, när vi nu har rett upp missförhållandena, diskutera hur vi ska kunna precisera våra ambitioner när det gäller alkoholskador. Man kan egentligen inte ha någon annan vision än att så snabbt som möjligt komma till noll - men det ska också vara en trovärdig plan för detta, som ska vara möjlig att genomföra. Men det får vi återkomma till. Nu går jag över till införselreglerna. Om vi ska diskutera misstag kan man konstatera att de som förhandlade för Sveriges del, när vi blev medlemmar, inte förstod i vilket läge de satte Sverige och svensk alkoholpolitik. Flera måste ha förstått redan från början att det inte skulle räcka med en ensidig deklaration från svensk sida, framför allt inte när kommissionen gjorde en motsvarande deklaration åt andra hållet som ett tillägg till avtalet. Jag har dock levt i tron att vi skulle kunna hävda vår linje. Men det blev alldeles tydligt i våra kontakter med kommissionen att vi skulle få problem att hävda vår linje, och att vi rentav skulle riskera att hamna i ett läge där vi inte visste vad som skulle gälla. Inför detta var det bättre att vi fick en överenskommelse - sådan som den blev.
Fru talman! Socialministern hänvisar till att det hela gäller tidigare förhandling. Det må så vara, men också socialministern sade ju att han har levt i den tron att den skulle kunna fullföljas. Det är en väldig skillnad mellan att hävda sin linje fortsättningsvis, t.o.m. in i EU:s domstol, och att passivt ge upp som nu skedde. I folkomröstningsfrågan framhölls det både från dem som är ansvariga i den svenska regeringen nu och i tidigare regimer att man hade säkrat att alkoholinförseln och den dimensionen skulle vara en svensk angelägenhet. Det var ett mycket viktigt argument för att människor med ett socialt engagemang skulle rösta ja. Jag hörde själv till dem som litade på detta påstående. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen instämde ju också i en sådan bedömning. Därför känns det tragiskt att man gett upp detta så lättvindigt. Det finns sociala skäl att beklaga detta, men frågan har också en djupt demokratisk dimension. Det finns några saker som vi inte har hunnit resonera om här. Det gäller t.ex. två allvarliga iakttagelser som man kan göra och som än så länge förbigåtts i debatten. Det ena är att Folkhälsoinstitutet har sagt att några hundra till kommer att avlida för tidigt därför att vi har en generösare införsel. Och det är inga dåliga mängder, fru talman! Det är någonstans runt ett kvarts eller uppemot ett halvt ton som man för personligt bruk ska kunna ta med sig. Det är ungefär vad det hela väger med emballage och allt. Det är alltså inte fråga om någon enstaka plastkasse. Men detta har till synes inte besvärat regeringen. Det andra är det som jag har påmint om i min interpellation. Jag vill be att åtminstone departementet, om inte socialministern, läser det en gång till. Det gäller detta allvarliga med att vi har en lång rad unga människor som har blivit alkoholister på folköl. Folköl är, fru talman, inte längre någon oskyldig måltidsdryck. Det är en berusningsdryck för ungdom, som är förödande.
Fru talman! Låt mig till en början kommentera frågan om införselreglerna något. Jag konstaterar att det undantag, eller de uttalanden, som gjordes i anslutning till Sveriges medlemskap i Europeiska unionen naturligtvis var för svagt grundade. Det har vi ju bittert fått erfara så här i efterhand. Det är naturligtvis bara att konstatera att ett mer formellt grundat undantag hade skapat bättre förutsättningar för de här arbetena. Låt mig också kommentera de eventuella domstolsförhandlingar och Systembolagsaspekten i domstolens arbete. Alla juridiska experter, dvs. experter på EG-rätt och EU-rätt, konstaterade före domstolens utslag att i detta mål hade Sverige inte en chans. Det finns förstås alltid svårigheter med att bedöma utgången i en domstolsförhandling. Låt mig sedan något kommentera det som socialministern sade om mitt resonemang kring behovet av vårdresurser. Det är naturligtvis bra att vi är överens om att det behövs tillräckliga resurser både i den direkta sjukvården och för vård och rehabilitering. Om det är så att alkoholkonsumtionen ökar på det sätt som all erfarenhet hittills visar så kommer det också att bli en kraftig ökning av behovet av vårdresurser. Jag noterar också att socialministern inte hade någon kommentar till den återupplivade idén om särskilda avgifter på alkoholhanteringen för vård och behandlingsarbete och för informationsarbete. Men vi har kanske anledning att återkomma till den frågan i ett senare sammanhang.
Fru talman! Jag tror att det finns skäl att fundera på vad det egentligen är som har förändrats. Om man går tillbaka och tittar på svensk alkoholpolitik genom årtiondena så är det klart att man ser att prisinstrumentet, styrt via skatterna, har spelat en stor roll. Det tror inte jag att vi förfogar över på samma sätt längre om vi ser på detta kopplat till tillgängligheten. I praktiken är det ju, som Elver Jonsson säger, fri införsel enligt EU:s regler. Mycket mer än det som man får rätt att införa kan man förmodligen inte bära över gränsen. Men vi förfogar ju över så mycket annat, som faktiskt inte är ändrat - hela vår tradition av upplysning och alla andra restriktioner när det gäller utskänkning. Man kan mycket väl diskutera förändrade och striktare regler när det gäller utskänkning, lika väl som att diskutera frågan om en särskild avgift. Vi kan återkomma till de frågorna. Nu menar jag att det gäller att uppmärksamma alla de goda traditioner som vi har haft i Sverige för att behålla våra mål. Det finns en tendens i den allmänna debatten att säga att hela den svenska alkoholpolitiken plötsligt har fallit ihop. Jag anser inte att det är så. Ett eller ett par väsentliga instrument har vi förlorat. Vi har ju också tvingats uppge en del av de tidigare monopolen och ha kvar detaljhandelsmonopolet. Men vi har mycket att av kunskaper och erfarenheter att utnyttja för det fortsatta arbetet. Jag är övertygad om att det kräver ökade resurser, mer samverkan och preciserade mål i det framtida arbetet. Jag inbjuder till en diskussion om detta, och anser att vi har möjligheter att använda de närmaste månaderna för att just precisera våra mål och se till så att vi till hösten får en reell debatt om en ny nationell handlingsplan.

Fru talman! Nikos Papadopoulos har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att möjliggöra för sedan länge i Sverige bosatt sjukvårdspersonal med invandrarbakgrund att komplettera sin utländska utbildning så att den uppfyller Socialstyrelsen krav. Han frågar vidare om jag är beredd att verka för att svenska myndigheter tillsammans med olika invandrarorganisationer i Sverige initierar pilotprojekt i syfte att finna nya vägar att examinera läkare med utländsk utbildning. Jag vill börja med att säga att det är utomordentligt viktigt att ta till vara den resurs som invandrarna utgör inom vården. Behovet av sjukvårdspersonal med invandrarbakgrund kommer också att öka mot bakgrund av det ökande antalet vårdbehövande, framför allt äldre, med invandrarbakgrund. Mot bl.a. denna bakgrund har regeringen i 2000 års ekonomiska vårproposition aviserat att man avser att tillföra 100 miljoner kronor per år under perioden 2001-2003 för att vidta åtgärder som ökar sysselsättningen bland invandrare. På hälso och sjukvårdens område rör det sig bl.a. om kompletterande utbildning för invandrare med utländsk utbildning, t.ex. läkare och sjuksköterskor. Det handlar också om en satsning på vårdutbildning för arbetslösa invandrare, där AMS och huvudmännen tillsammans ska ordna utbildningar för tvåspråkig personal inom t.ex. äldreomsorgen. De närmare förutsättningarna för satsningarna kommer att fastställas i budgetpropositionen för år 2001. Sedan 1977 har Socialstyrelsen anordnat särskilda förkunskapsprov för vissa utomnordiska läkare som söker legitimation. Syftet med provet är att fastställa att den utländske läkaren besitter grundläggande medicinska kunskaper motsvarande innehållet i svensk läkarexamen. Sedan år 1988 anordnar Karolinska Institutet genom avtal med Socialstyrelsen nämnda prov. Provet består av en teoretisk och en praktisk del. Enligt uppgift från Socialstyrelsen frångick man år 1988 modellen med flervalsfrågor. Provet har därefter i stället bestått av till största delen frågor av kortsvarstyp. Frågorna är i huvudsak praktiskt kliniskt inriktade och tidigare skrivningar finns att tillgå på de flesta sjukhusbibliotek. Kunskapsprovet kan genomföras högst tre gånger. Vissa möjligheter att komplettera underkänt prov i ett enstaka ämne finns dock. Jag bedömer att de satsningar på invandrare inom vården som nu kommer att genomföras bl.a. när det gäller kompletterande utbildning för invandrare med utländsk sjukvårdsutbildning innebär att deras kompetens kommer att tas till vara effektivare än vad som sker för närvarande. Jag vill mot den bakgrunden avvakta effekterna av de nu planerade åtgärderna innan jag tar ställning till om ytterligare åtgärder behövs.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Det känns att regeringen aktivt arbetar med de frågor som ligger till grund för min interpellation. Det är glädjande att vi delar synen på behovet av aktiva insatser för att integrera personer med utländsk bakgrund och utbildning på den svenska arbetsmarknaden. Socialminister Lars Engqvist redovisar de generella åtgärder som Socialstyrelsen vidtar för att ge sjukvårdspersonal med utländsk utbildning svensk läkarlegitimation. Jag tror att många av dessa åtgärder är bra. Därutöver vill jag peka på möjligheter att ta ytterligare steg för att komplettera dessa insatser. Jag vet att olika grupper av sjukvårdspersonal med utländsk bakgrund, däribland AMAS, African Medical Association in Scandinavia, är intresserade av att starta kompletterande pilotprojekt. Det gläder mig. Jag tror att vi måste ta till vara de lokala initiativ som kommer från olika grupper. Vi måste vara öppna för att arbeta med olika metoder. Vi måste få en möjlighet att anpassa våra metoder efter specifika förutsättningar. Vi måste se på mångfalden och dra nytta av varje individs och grupps speciella kunskaper. Lokala projekt förekommer i dag runtom i Sverige. Vi kan läsa i tidningarna om hur fler och fler landsting vänder sig utomlands för att lösa läkarbristen. Landsting rekryterar läkare från Polen, Västtyskland, Spanien m.m. och ger dem utbildning och förutsättningar för att jobba i den svenska vården. Det tycker jag är bra. Man läser i tidningarna att importen av läkare ökar. Man kan läsa att läkare söks utomlands och att spanska doktorer stortrivs i Sverige. Det tycker jag är mycket bra. Men när dessa läkare efter två eller tre år, när kontraktet går ut, återvänder till sitt land finns problemet kvar. Det är mindre bra. Men vad gör vi med våra utbildade läkare i Sverige? Det har länge funnits en kritik mot att det finns omkring 500 utbildade läkare i Sverige med invandrarbakgrund som står utanför arbetsmarknaden. Enligt uppgift tar det fem sex år för en invandrad läkare att få svensk legitimation. Jag har besökt och träffat läkare som berättat att det inte finns tillräckligt med praktikplatser inom sjukvården. De önskar delta i projekt som kompletterar deras läkarutbildning på ett mer genomgripande sätt än vad som generellt sker i dag. Det måste finnas möjligheter att klara en svensk legitimation på mycket kortare tid än fem sex år.

Fru talman! Nikos Papadopoulos och jag är nog överens om det mesta. Det är viktigt för oss att inte bara rekrytera läkare från andra länder utan också ge alla som har en medicinsk kompetens - det gäller inte bara läkare, utan också annan sjukvårdspersonal - som redan finns i Sverige en möjlighet att utnyttja sin kunskap. Problemet är emellertid att det just i vården är viktigt att man har ett språk som fungerar. Det är viktigt att vi ser till att de som har en utländsk utbildning och har en utländsk läkarkompetens eller sjukvårdskompetens kan fungera i det svenska vårdsystemet. Det betyder att i allt väsentligt blir det en fråga om att komplettera sin språkutbildning så att man kan fungera i den svenska vårdorganisationen. I de första proven som man fick göra för att bli legitimerad hade man ett sätt att ställa frågorna som gjorde att det var svårt att förstå svaren. För varje fråga fick man ett antal alternativa svar som man skulle fylla i. Om man inte har en lång erfarenhet av det svenska språket kan man ha svårt att se vad skillnaden rent språkligt skulle vara mellan det ena eller det andra svaret. Nu har jag gått igenom de frågeformulär som finns i dag och försökt att förstå hur de fungerar. I dag har man inte den typen av frågor. I dag ska man redovisa svaren på ett annat sätt eller ge korta beskrivningar av olika vårdfall osv. I dag är nog inte det problemet särskilt stort. Det redovisas att av 800 personer som har gått igenom provet sedan 1988 är det bara tio som har misslyckats. Av dem som har gått igenom provet under de senaste tio-tolv åren är det alltså bara tio som har misslyckats tre gånger. Flera misslyckas första gången och får komplettera och gå igenom provet igen. Det är ganska glädjande. Det tyder på att sedan man ändrade frågeformulären är det öppet på ett annat sätt för dem som har den medicinska kunskapen. Det viktigaste för oss är att vi utnyttjar den medicinska kompetensen, att vi ser till att människor som har den också kan visa att de är kompetenta och att de snabbt kommer in i vården och kan bidra med sin kompetens. Nu satsas det ganska mycket resurser på att göra detta. Sjukvårdshuvudmännen gör det själva, det finns ett samarbete mellan Socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen för att underlätta för invandrare med medicinsk kompetens att delta i systemet och vi satsar extra pengar under kommande år för att göra detta. Jag tror att vi är på väg att lösa det problemet. Jag tycker att det har varit pinsamt för oss att vi har haft alldeles för många som har kompetens samtidigt som vi har behövt mer arbetskraft. Men jag tror att vi är på väg att lösa det problemet.
Fru talman! Jag är nöjd med det svar som fått av socialministern. Jag är väldigt glad för att socialministern är införstådd med de examenssvårigheter som har funnits. Förra året fick 341 utländska läkare svensk legitimation. Det stämmer. Men det var 137 av dem som kom från andra länder utanför EU, dvs. 33 % av hela summan. Det finns alltså svårigheter. Men jag känner mig optimistisk när jag får det här svaret. Fru talman! Jag har en vision som säkert delas av många. Jag skulle önska mig att initiativ tas för att systematiskt gå igenom grupper av arbetslösa med utländsk akademisk examen. Man ska se vad dessa personer och grupper behöver för att i Sverige kunna utöva de yrken som de är utbildade för. Det handlar om formell kompetens men också om mjuka värden som gör dessa personer attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Genomför projekt på samma sätt som projekt genomförs runtom i Sverige med läkare från Polen, Tyskland och Spanien. Genom att ta ett helhetsgrepp om varje grupp och se vilka kompletterande formella och mjuka kunskaper som behövs finns förutsättningar att få in betydligt fler läkare och sjuksköterskor på den svenska arbetsmarknaden. Det berikar den svenska vardagen med kulturell kompetens. Det löser en på sina håll skriande läkarbrist. Det gör att personer som i dag inte kan utöva sitt yrke kan känna stolthet och delaktighet på den svenska arbetsmarknaden. Fru talman! Det gläder mig när socialministern i sitt svar säger att kompletterande utbildning för invandrare med utländsk sjukvårdsutbildning innebär att deras kompetens kommer att tas till vara effektivare än vad som för närvarande sker. Jag tror att detta är mycket välkommet från invandrare med utländsk sjukvårdsutbildning. Det är någonting jag ser fram emot. Jag kommer givetvis att med spänning och intresse följa utvecklingen i frågan.

Fru talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att undanröja hinder för företagare. Som exempel nämns handläggningen vid Patent och registreringsverket, PRV. Henrik S Järrel har också frågat mig vad regeringen avser göra för att höja servicen och hjälpsamheten generellt hos statliga myndigheter och verk samt hur regeringen ämnar följa upp den Simplexkonferens som hölls den 22 november 1999. När det gäller handläggningen vid PRV tar Henrik S Järrel upp ett enskilt fall beträffande firmaregistrering som just nu handläggs av PRV. Jag kan som bekant som statsråd inte kommentera hur enskilda fall hanteras. Jag anser dock självklart att det är mycket viktigt att tiderna för registrering av bolag och varumärken kortas. På mitt initiativ pågår därför just nu en konsultöversyn av PRV:s verksamhet, som omfattar en analys av processer och flöden vid främst bolags och varumärkesavdelningarna. En genomgång ska göras av rutiner och arbetssätt när det gäller ärendehanteringen. Analysen ska utmynna i förslag till åtgärder som åstadkommer att denna blir snabb och effektiv med kort beslutstid vid bägge avdelningarna. I detta sammanhang kan jag också nämna att arbete pågår för att förenkla registrering av företag. På regeringens uppdrag arbetar både PRV och RSV med att ta fram en gemensam Internetbaserad lösning för företagsregistrering hos de bägge myndigheterna som kommer att leda till förkortade handläggningstider och ge ökad information till företagen. Lösningen innebär kort att företagaren kan välja att lämna in sin ansökan om registrering till PRV och/eller till RSV, som handlägger ärendet parallellt. En testversion av detta nya system beräknas komma i drift före sommaren. När det gäller frågan om vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att höja service och hjälpsamhet generellt sett hos statliga myndigheter och verk vill jag inledningsvis säga att alla myndigheter enligt förvaltningslagen och andra regelsystem ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som rör deras myndighetsområden. Hur väl myndigheterna lyckas med detta har stor betydelse för hur näringsliv och enskilda medborgare upplever näringsklimatet i vårt land. Regeringen har såväl i IT-propositionen som i den förvaltningspolitiska propositionen understrukit vikten av att myndigheter utnyttjar de möjligheter som informationstekniken ger till att öka servicen gentemot medborgare och företag. I arbetet med att skapa en elektronisk förvaltning har 24 timmarsmyndigheten kommit att bli ett vägledande begrepp. Med detta menas att myndigheter är elektroniskt tillgängliga för informationshämtande och ärendehantering och med ett dynamiskt förhållningssätt förmår anpassa sig till de olika krav som ställs. För att stimulera denna utveckling har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att ta fram kriterier för begreppet 24-timmarsmyndighet. Kriterierna ska användas som ett hjälpmedel för myndigheternas egen serviceutveckling och som ett verktyg i regeringens kvalitetsbedömning och styrning av myndigheterna. När det gäller frågan om Simplexkommissionen vill jag peka på att Hans Andersson från Finansdepartementet tillträdde som ny chef för denna den 2 maj 2000. Simplexkommissionen bytte då också namn till Simplexenheten. Enheten kommer under hösten 2000 att genomföra en utbildning som i första hand vänder sig till de inom myndigheter och verk som arbetar med regelgivning. Syftet med utbildningen är att förbättra arbetet med problem och konsekvensanalys av nya regler hos myndigheterna.
Tack, fru talman, och tack också statsrådet Mona Sahlin för svaret. En ganska generell iakttagelse som man kan göra när man läser det här svaret och även när man lyssnar på Mona Sahlin i debatten är att hon ofta anlägger ett mycket förändringsbenäget perspektiv på företagar och småföretagarfrågorna. Det är klart att en moderat riksdagsledamot inte stillatigande kan konstatera detta utan att ge statsrådet en eloge för det. Jag tycker att det är roligt att statsrådet har den synen, och det är bra för landet. Men bekymret är att Mona Sahlin verkar vara ganska ensam i regeringen om att inta denna hållning. Jag tror att hon får brottas ganska mycket bakom kulisserna för att få förståelse för sin uppfattning, och det är synd att regeringen har svårt att lyssna på kloka röster inom sina egna led. Jag tycker faktiskt ändå att man ska ge Mona Sahlin det här betyget i dessa frågor. Man kan, fru talman, konstatera att det faktiskt inte har hänt så mycket trots allt det vackra talet om att man ska förbättra och förenkla regelverket för småföretagare. Det är möjligt att man kan påstå att det inte är så alldeles lätt, men jag tror att det i vår förvaltningsstruktur, inte minst i den departementala strukturen finns - låt mig säga så - inlagda krokben eller oviljor att riktigt ta itu med de här frågorna. Det kan förmodligen vara ett resultat av en mycket genomreglerad syn på de här frågorna som jag tycker mig märka att den socialdemokratiska regeringen har haft under årtionden. Jag hälsar med glädje att statsrådet nu pekar på att det är viktigt att man förkortar tiderna för registrering av bolag och varumärken. Näringsdepartementet satte upp ett mål om tio månader, och de facto är den verkliga tiden i dag 22 månader. Det är en alldeles på tok för lång tid. Jag konstaterar vidare att statsrådet har tagit initiativ till en konsultöversyn av PRV:s verksamhet. Jag tycker att det är mycket bra att också det har kommit till stånd. Men det viktiga är ju att det också händer någonting och att det blir ett faktiskt och bra resultat av det här. Vi är från den borgerliga och inte minst från den moderata sidan bekymrade över att så lite trots allt händer. Vad gäller det fall som jag tog upp i interpellationen förstår jag fuller väl att statsrådet är förhindrad att lägga sig i handläggningen och avgörandet av ett enskilt fall, men jag lyfte fram det som ett exempel på en paradox. Det finns här ett företag som vill registrera sig och som föreslår ett företagsnamn som har en innebörd. Det kan alltså utläsas ett ord som har en betydelse, och så får det inte vara, trots att det t.ex. redan finns företag som i sina företagsnamn har ord som i det verkliga livet betyder något. Jag menar att det finns anledning för statsrådet att begrunda detta och se efter om man kan ändra något i regelverket för att underlätta för företagen att få del av sådana namn. De kan inte minst när det gäller t.ex. e-postadresser vara viktiga för att berätta något om företagets verksamhet. Som sagt är den underliggande tonen positiv, men alltför lite har hänt. Statsrådet tar upp 24 timmarsmyndigheten, ett utmärkt förslag som gör att man, så att säga, inte behöver vara knuten till dygnets timmar för att få hjälp med företagsfrågor. Men, Mona Sahlin, varför händer så lite?
Fru talman! Jag vill först bara än en gång betona något som jag är övertygad om att Henrik S Järrel och jag är helt överens om, nämligen hur viktigt det är att handläggningstiderna på PRV avsevärt förkortas. Det är inte rimligt att tillväxten för Sverige indirekt blir lägre än vad den annars skulle vara, om det tar orimligt lång tid att registrera företag och varumärken. Jag har efter att ha tagit del av den inledande förstudien till det arbete som nu görs på PRV ganska gott hopp om att det kommer att betyda kortare handläggningstider. Vi kommer inte att ge oss förrän så också blir fallet. Henrik S Järrel för en diskussion som jag känner igen och delvis tycker är lite tjatig, nämligen att det inte händer tillräckligt mycket utan alldeles för lite. Jag är den första att säga att det fortfarande finns mycket krångel och attitydproblem som är väldigt allvarliga när det gäller synen från samhället och myndigheter på de små företagen. Men jag är inte riktigt så säker på att det går att dra så generella slutsatser som att ingenting händer, eller att ingenting alls har hänt. Tvärtom har jag i mina kontakter med myndigheterna och i den realitet som verkligheten är märkt att det börjat ske en ordentlig förändring i synen på små företag. Det syns också i var de nya jobben i dag kommer. Det är just i de riktigt små företagen. Alltfler får upp ögonen för betydelsen både av sysselsättning och tillväxt. Men jag är också den första att erkänna att det fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra. Vi kommer snart med en skrivelse till riksdagen där vi rapporterar om hur förenklingsarbetet har bedrivits, på vilka områden vi tycker att det finns saker kvar att göra och vilken strategi som regeringen nu vill använda, bl.a. Simplexenheten. Jag hoppas att det kommer att vara ytterligare brasved till debatten om förenklingar och attitydförändringar för de små företagen. I det sista arbetet är jag övertygad om att jag har en bra vapendragare i Henrik S Järrel. Det handlar också om att förändra attityderna ute i samhällslivet till de små företagen och deras villkor. Där får vi hjälpas åt.
Fru talman! Just det. Det sista är väldigt viktigt, nämligen attitydförändringar. Där tror jag inte minst det inom de socialdemokratiska leden, men även i andra sammanhang, finns anledning att försöka ompröva attityder och hållningar till småföretagare. Inte sällan möter de en mer eller mindre diffus misstanke om att de bara är ute efter att lägga under sig mer pengar, smita från skatter, osv. Dessa människor av kött och blod jobbar inte bara för sin egen försörjning utan bereder också många andra sysselsättning. Man får inte glömma det. I företagets idé ligger också att man måste kunna skapa en vinst för att utveckla företaget. Alla stora företag i dag har en gång varit små. Därför är det viktigt med den jordmån som finns för just småföretagsamheten för att de små företagen kanske en dag ska kunna växa sig stora och därigenom också vara viktiga faktorer ur sysselsättningssynpunkt. Just nu, Mona Sahlin, njuter Sverige frukterna av en internationell högkonjunktur. Det har bl.a. tagit sig uttryck i att vi har fått en god skjuts på nyföretagandet. Anställningar inte minst i näringslivet har också kommit som ett uttryck härav. Sverige är på många sätt ledande inom IT, informationstekniken. Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på en fråga som också berörs av Mona Sahlin, nämligen Simplex kommissionen. Låt oss hoppas att det verkligen blir någonting av den nu. Den tidigare chefen avgick rätt mycket i protest och ställde sin plats till förfogande för att väldigt lite hände och det var byråkrati och ovidkommande tjafs inom departementet. Låt oss hoppas att statsrådet nu vill driva den frågan mycket konsekvent så att det händer något. Detsamma gäller Småföretagsdelegationen. Mona Sahlin föredrog före jul ett förslag som omfattade sju förenklingsförslag för småföretagarna. Småföretagsdelegationen, som regeringen själv tillsatte med en socialdemokratisk ordförande, lade fram 71 eller 72 konkreta förslag till förenklingar som egentligen inte kostade någon krona att genomföra. Av dem har väldigt få sett dagens ljus i dagsläget. Det är nästan två år sedan. Man kan lite börja på att tvivla på den verkliga viljan hos regeringen. Sedan vill jag ställa en fråga till Mona Sahlin. Regeringen utfärdade en förordning om att myndigheterna skulle göra konsekvensbeskrivningar av regelförändringar, och då särskilt vilka konsekvenser de får för småföretagsamheten. Hur skulle Mona Sahlin ställa sig till om regeringen tog sig före att ha ett liknande uppdrag att innan den lägger fram förslag om nya lagar på riksdagens bord den verkligen gjorde en konsekvensbeskrivning ur småföretagsamhetens perspektiv? Det skulle intressera mig att veta vilka synpunkter Mona Sahlin har på det.
Fru talman! Jag vill återigen understryka, trots att jag som bekant tycker att det finns mycket kvar att göra, att man måste se Sverige lite mer färggrant än den bild som moderaterna och nu också Henrik S Järrel ger. Världen är inte svart och vit längre. Det är inte så att Sverige bara börjar bli mer och mer framgångsrikt på näringslivsområdet därför att vi har en högkonjunktur. Sverige är också ett modernt land med en annan företagsanda än vad som har funnits på väldigt länge med entreprenörer. Det är unga människor som har idéer och som nu också får komma fram, inom politiken men också näringslivet. Jag har en mer färggrann syn på att Sverige är ett näringslivsland med hög klass och är modernt inte bara när det gäller IT Sedan vill jag understryka hur viktigt arbetet är med att ge konsekvensanalyser och beskrivningar av hur myndigheterna arbetar men också om hur förslag från regeringen ser ut. Det är bl.a. just det som Simplexenheten är här för att göra. Det handlar om att i förväg innan förslag läggs på riksdagens bord gå igenom: Vilka konsekvenser får utredningsförslaget för små företag? Vad kostar det? Är det värt det? Kan man göra det på ett annat sätt? Är det anpassat efter de skilda villkor som finns mellan små och stora företag? Det är precis det som Henrik S Järrel efterlyser som Simplexenheten också ska jobba med när det gäller Regeringskansliets egna propositioner och lagförslag, och det, för att uttrycka mig milt, behövs.
Fru talman! Det är i så fall utmärkt om Simplexkommissionen får detta uppdrag och verkligen kan komma att fungera som det är avsett med ett bra kansli som har förståelse för just småföretagsamhetens problem. Det är utmärkt. Jag välkomnar en sådan förändring i så fall. Men jag kan också tycka att Simplexkommissionen borde ha i uppdrag att granska redan befintliga förslag så att man kan rensa i regelfloran och gärna ha en avregleringssyn på de områden där man sällan eller aldrig har använt en bestämmelse därför att den har fallit i glömska och inte längre fyller någon funktion i vår moderna tid. Utsträck gärna Simplexkommissionens arbete till att också vara en enhet som får i uppgift att både titta bakåt och framåt. Det är utmärkt, Sedan är företagarandan viktig. Vi har i dag många ungdomar inte minst inom IT-branschen. De är inte så knutna till de gamla synsätten. De är projektorienterade på ett helt annat sätt och jobbar väldigt mycket mer ad hoc än vad man kanske gjorde i den gamla ekonomin, om man får uttrycka det på det sättet. Det finns säkert en anledning till att vi har en s.k. Gnosjöanda. Den finns också på några andra håll runtom i landet. Men den är väldigt typisk för Gnosjö. Där finns garageföretagen som börjar som små innovativa entreprenörskap, som tanke och uppfinningssmedjor. Sedan kanske de inte alltid växer så mycket mer, utan håller sig på en sådan nivå. Det är en anda och en entreprenörsanda som vi har all anledning att uppmuntra. Låt oss hoppas, Mona Sahlin, att det fortsatta arbetet med regelförenklingar för företagen får en ordentlig skjuts nu, inte minst efter vårt samtal.

Fru talman! Karin Falkmer har frågat näringsminister Björn Rosengren om vilka åtgärder han avser att vidta för att förhindra uppkomsten av osund konkurrens och för att förhindra att en skattefinansierad myndighet konkurrerar ut redan befintlig verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Naturligtvis bör offentligt finansierad verksamhet inte få förhindra eller försvåra andra verksamheters möjligheter att etablera sig och växa på marknaden. Det är viktigt att villkoren för de bägge sektorernas näringsverksamhet är så likvärdiga som möjligt så att inte konkurrenssnedvridande effekter uppstår. Det är min ambition att kvarvarande hinder för konkurrens i gränslandet mellan privat och offentlig näringsverksamhet ska rensas bort. Regeringen har därför vidtagit åtgärder med anledning av de problem som kan uppstå när det offentliga agerar på konkurrensutsatta marknader. Ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor har inrättats med uppgift att behandla klagomål och undanröja konkurrenshinder. Statskontoret har på uppdrag av regeringen kartlagt offentlig kommersiell verksamhet för att bl.a. analysera vilka behov statliga aktörer har av att bedriva kommersiell verksamhet och lämna förslag till hur konkurrenssnedvridande effekter kan undvikas. Statskontoret har presenterat en rapport och lagt fram en rad analyser och förslag. Dessa bereds nu inom Redan nu kan sägas att i den konkurrenspolitiska propositionen som läggs fram i slutet av denna månad kommer en del av de frågor som Statskontoret för fram att beröras. Jag räknar också med att vissa andra frågor återkommer i budgetpropositionen för nästa år. NUTEK:s engagemang i konceptet Open for Business, OBF. Att initiera och samordna nya former för nätverk och mötesplatser är en viktig uppgift för staten. Enligt vad jag blivit informerad är OFB:s verksamhet ett projekt för att under en begränsad tid och i begränsad omfattning pröva ett för Sverige nytt koncept för att stimulera just entreprenörskap hos unga. Någon nu aktuell plan för NUTEK:s fortsatta engagemang i syfte att etablera verksamheten i större skala finns alltså inte. NUTEK har som nationell koordinator ett ansvar för att verksamheten bedrivs med hänsyn till de krav på kvalitet som CEED, ägaren av projektet, ställt upp. Driften av OFB-verksamheten vilar helt på de lokala aktörerna. Nya former för att främja entreprenörskap måste kunna utvecklas och prövas. Självfallet får inte detta medföra att befintliga och väl fungerande aktörer, som t.ex. Nyföretagarcentrum, slås ut. Min uppfattning är att verksamheterna vid OFB och Nyföretagarcentrum på ett bra sätt bör kunna komplettera och förstärka varandra. Detta förutsätter en konstruktiv samverkan mellan aktörerna.
Fru talman! Först av allt ska jag å Karin Falkmers vägnar dels beklaga att hon själv inte kunde ta emot svaret, dels tacka för statsrådets svar. Jag vill också för egen del tacka för svaret. Att främja företagsamhet, särskilt hos ungdomar, är bland det viktigaste vi har att göra. Det måste vara en prioriterad uppgift att se till att vi får fler företagare och mer företagsamhet i Sverige. Då finns det en rad fallgropar att rasa ned i, vilket inte minst exemplet med NUTEK och Open for Business-konceptet visar. Det får inte bli så att den goda ambitionen att främja ungdomars företagsamhet leder till att man slår ut en väl fungerande verksamhet, som är billigare och som leder till andra företags engagemang. Låt mig, fru talman, ta ett exempel från Karlskoga. Där har vi ett väl fungerande nyföretagarcentrum med 40 lokala företag som sponsorer, förutom de två kommunerna, Karlskoga och Degerfors. Det här nyföretagarcentrumet omsätter ungefär 600 000 Nu har ALMI skickat in en bidragsansökan till bl.a. länsstyrelsen i mitt hemlän för att man vill starta en Open for Business-sajt. Man räknar med en budget på ungefär fem miljoner kronor för ett Karlskogakontor. Jag menar att det finns en uppenbar risk i detta. Om man etablerar ett nytt kontor på en plats där det redan finns ett fungerande nyföretagarcentrum, så kommer många av de lokala sponsorerna att ställa sig frågan: Varför ska vi betala två gånger? Varför ska vi fortsätta att engagera oss i Nyföretagarcentrum om staten, kommunen och landstinget lägger nära fem miljoner kronor på en konkurrerande verksamhet? Jag har ingenting emot att vi får nya aktörer som engagerar sig för att främja företagsamheten. Men man skulle kanske börja med att arbeta på de orter där det inte finns motsvarande verksamhet i dag. Det finns också anledning att ställa sig frågan om det finns något beslut som bemyndigar den statliga myndigheten NUTEK att teckna avtal med en kanadensisk organisation, som ger den organisationen rätt att i praktiken styra vilka projekt och organisationer NUTEK ska engagera sig i. I det avtal som NUTEK har tecknat med CEED finns ett förbud mot att engagera sig i liknande verksamhet under två år. Det låter mycket märkligt att en statlig myndighet kan få ett sådant bemyndigande. Det vore mycket olyckligt om verksamheter som Ung Företagsamhet, Snilleblixtarna, Skola och näringsliv, Drivhuset och andra liknande verksamheter som främjar just ung företagsamhet skulle slås ut av en statlig myndighets engagemang.
Fru talman! Jag börjar med att hålla med Ola Karlsson inledningsvis i hans allmänna strävan. Vi måste göra mer för att entreprenörskap, lust, mod, kunskap och tankar om att starta eget blir större och mer naturligt hos många ungdomar i vårt land. Det är viktigt, och det tror jag att vi är överens om. Det är förstås också viktigt att man - vilka nu man är - prövar nya former på det här området. Man kan tänka en gång extra på om det nya kan slå ut det gamla, som har fungerat bra. Eller kan vi pröva nya former och hitta nya komplement till redan befintlig verksamhet? Med den kunskap som jag har skaffat mig om Open for Business tycker jag att det verkar spännande. Konceptet har varit mycket framgångsrikt i de länder där det har prövats. Med anledning av slutet av Ola Karlssons inlägg är det viktigt att betona att det primära målet inte är att man ska starta ett eget företag. Snarare är det just att pröva och utröna idéerna och tankarna, att få upp lusten, att tänka tanken "kanske är jag duktig nog och har kunskap nog att bli egen företagare". Det är detta som Open for Business arbetar med. Sedan tar Nyföretagarcentrum, ALMI, Startlinjen, IFS och andra vid och hjälper en att starta och dra i gång ett företag. Mot den här bakgrunden, den information som jag har fått, så har jag tyckt att det låter spännande. Det ska bli intressant att se vad utvärderingarna av det här försöket kommer att visa. Regeringen har inte givit NUTEK något slags bemyndigande om detta, utan det ingår i deras myndighetsutövning. Ett av deras allmänna uppdrag är att främja företagande runt om i landet. Med den information jag har känner jag mig mycket säker på att Open for Business kompletterar Nyföretagarcentrum och inte konkurrerar. Om så vore fallet skulle jag hålla med om kritiken, men så har jag inte uppfattat det hela.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att statsrådets beskrivning visar sig vara korrekt och att man undviker att etablera sig på de orter där det redan finns en väl fungerande verksamhet. Tyvärr tyder en del av de planer som finns på att man riktar sig mot kommuner, t.ex. Karlskoga, där det finns en mycket väl fungerande verksamhet, Nyföretagarcentrum. Där driver man framgångsrikt skola och näringslivsprogram, Mycket av detta utgör Open for Business koncept. Medan Nyföretagarcentrums verksamhet till stor del bygger på de lokala företagens ideella engagemang, riskerar vi med Open for Business-konceptet att bygga upp en verksamhet som till allra största delen baseras på offentliga medel. Därmed kan man slå ut t.ex. Nyföretagarcentrum i Karlskoga. Sedan, fru talman, blir jag bekymrad om det är så att det inte finns något bemyndigande eller något beslut för NUTEK att teckna den här typen av avtal. Man skriver avtal där det står att NUTEK not for themselves use the information to create or assist in the creation of a system similar to the system or engage in any business, conduct or activity that is based on the system. Det innebär ju att man ger CEED möjlighet att styra NUTEK:s andra verksamhet vad gäller engagemang i andra system som Ung Företagsamhet, Snilleblixtarna och Jobs and Society, och i så fall förvånar det mig mycket att NUTEK har tecknat den typen av avtal. Jag har också förstått att det bland de här aktörerna, just för att det är så viktigt att främja företagsamhet, ibland blir viktigt att pinka revir. Ibland blir det viktigt att vara högsta tupp på gödselstacken för att styra och ställa med pengar och organisation. Jag tror att den här risken finns både vad gäller NUTEK och ALMI, och även självfallet vad gäller andra organisationer som sysslar med detta. Jag tror därför att det vore väldigt viktigt om statsrådet framöver när det gäller regleringsbrev och annat till statliga myndigheter gör klart att man inte ska hantera pengarna på ett sätt som utestänger andra aktörer från den här typen av verksamhet. Jag tror att det vore mycket olyckligt om nya koncept innebär att gamla, väl fungerande organisationer bryts ned därför att sponsorer och andra säger: Varför ska jag betala två gånger? Varför ska jag dels betala med ett lokalt ideellt engagemang, dels betala till en konkurrerande verksamhet med mina skattemedel? Det vore mycket olyckligt.
Fru talman! Får jag bara först allmänt säga att min uppfattning när det gäller arbetet för att få fram entreprenörskap hos många människor i vårt land är att vi inte precis har för mycket sådant. Vi behöver mer! Det är i alla fall min allmänna bild att Sverige när det gäller ungdomars syn på egenföretagande enligt en rapport som kom från EU för inte så länge sedan fanns bland dem som låg sämst till. Allt från Snilleblixtarna till Ung Företagsamhet och annat behövs alltså. Det behöver också få en spridning så att det når ännu fler av våra ungdomar. Jag vill återigen betona att som jag har förstått Open for Business så är ambitionen just att locka fram entreprenörskap hos individer där sedan t.ex. det alldeles utmärkta Jobs and Society har rollen att bidra till att de här idéerna blir företag. Min bild är alltså att detta icke får slå ut befintlig väl fungerande verksamhet. Den information jag har fått är att Open for Business är ett treårigt projekt. Det är på fem pilotkontor i Sverige som man ska initiera verksamhet - i Lindesberg, Sollefteå, Ånge, Beslutet att starta Open for Business fattas lokalt, och finansieringen är också lokal. Om det inte finns någon lokal uppbackning på de här orterna så blir det heller inget Open for Business. Jag ska följa detta mycket noga - inte minst med anledning av de frågeställningar som Ola Karlsson och Karin Falkmer har gjort. Härmed tycker jag att jag har gett min bild av varför jag tyckte att detta såg intressant ut. Men jag vill också betona hur viktigt jag tycker att det är att man inte konkurrerar ut befintlig, väl fungerande verksamhet som det duktiga Jobs and Society. Allmänt tycker jag också att vi i Sverige behöver söka många nya former för att få fram mer entreprenörsanda och positivare syn på eget företagande hos ungdomarna.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat näringsminister Björn Rosengren om vilka åtgärder han avser att vidta för att minska problemen med konkurrenssnedvridning till följd av statlig uppdragsverksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det också här är jag som svarar på interpellationen. Ola Karlsson hänvisar i sin fråga till Statskontorets rapport Staten som kommersiell aktör - Omfattning och konkurrenseffekter som Statskontoret tagit fram på regeringens uppdrag. Denna rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet. När beredningen är klar kommer regeringen att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. Redan nu, som jag sade i det förra interpellationssvaret, kan sägas att i den konkurrenspolitiska propositionen som läggs fram i slutet av maj kommer en del av Statskontorets förslag att beröras. Jag räknar också med att andra frågor kommer att beröras i nästa budgetproposition. I övrigt anser jag att offentlig näringsverksamhet inte ska få konkurrera ut privat näringsverksamhet. Det är min ambition att kvarvarande hinder för konkurrens i gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet ska rensas bort. Ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor har inrättats med uppgift att behandla klagomål och undanröja konkurrenshinder. Konkurrensrådet ska vidare få privat och offentlig sektor att enas om de långsiktiga spelreglerna på området, och senast den 31 december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och resultat och, om det behövs, även lämna förslag till ytterligare åtgärder. Inom Näringsdepartementet behandlas samtidigt frågan om möjligheten att rättsligt pröva den här typen av åtgärder där konkurrensen kan skadas.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är intressant och spännande att lyssna på Mona Sahlin när hon diskuterar och debatterar det offentligas roll, och då särskilt som kommersiell aktör, just därför att hon vågar ifrågasätta mycket av det som har varit traditionell socialdemokratisk politik under mycket, mycket lång tid. Fru talman! Omfattningen av det offentligas kommersiella verksamhet är mycket stor. För att återge något ur Statskontorets rapport kan jag säga att man där konstaterar att kommersiell, konkurrensutsatt verksamhet i någon form bedrivs av samtliga bolag utom ett - det gäller då de statliga bolagen - och av ca 80 % av de statliga myndigheter som ingick i kontorets undersökning. Den totala omsättningen för denna verksamhet uppgick 1998 till omkring 20 miljarder kronor för myndigheterna, varav affärsverken stod för 13 miljarder. Omsättningen för motsvarande verksamhet i de statliga bolagen uppgick till ungefär 240 miljarder kronor. Till detta kan vi lägga de kommunala och landstingskommunala bolagens omsättning på i runda slängar 130 miljarder kronor, och den näringsverksamhet som ligger i den traditionella kommunala förvaltningsformen på ett okänt antal miljarder kronor till. Det är alltså lätt att konstatera att det är en mycket, mycket stor offentlig konkurrensutsatt verksamhet som bedrivs. Detta påverkar naturligtvis utrymmet och möjligheterna för inte minst de små företagen att få uppdrag och jobb och att expandera. Det påverkar också företagens möjlighet att vara just småföretag. Jag tror att en av de viktigaste åtgärderna för att få fler företag i Sverige är att en stor del av det som i dag bedrivs i offentlig regi - och då kan man ju börja med en del av de här 400 miljarderna som handlar om konkurrensutsatt verksamhet - får överlåtas till småföretagare och annan privat företagsamhet och entreprenörer. Det finns många risker med den offentliga konkurrensutsatta verksamheten - den verksamhet som bedrivs i konkurrens med privata aktörer. I rapporten står att det faktum att en statlig aktör nästan undantagslöst har en unik ställning som inte är att likna vid övriga aktörers utgör den kanske främsta orsaken till att konkurrensproblem uppstår på den aktuella marknaden. Vidare står det att 54 av de 99 myndigheterna och 14 av de 39 bolagen som ingår i undersökningen konkurrerar direkt med småföretagen osv. Det visar sig att den offentliga näringsverksamheten är ett mycket stort problem. Stora delar av statsrådets svar är bra. Hon anser att den offentliga näringsverksamheten inte ska få konkurrera ut den privata näringsverksamheten. Statsrådet konstaterar att det är hennes ambition att kvarvarande hinder ska tas bort. Jag vill fråga om det också är regeringens ambition. Sedan skulle jag vilja fråga när de konkreta förslagen kommer. När går statsrådet från ord till handling?
Fru talman! Ola Karlsson började med att ge mig något slags beröm för att jag vågade ifrågasätta traditionellt socialdemokratiska åsikter. Jag skulle välkomna om jag också kunde berömma Ola Karlsson någon gång för att våga kritisera traditionellt moderata åsikter. Jag vill påstå att det också behövs i denna debatt om privat och offentligt företagande. Jag är väldigt pragmatisk i de här frågorna. Jag tycker att det är viktigt att vara det. Det handlar om att titta på vilken som är den mest effektiva och ändamålsenliga formen. Dessutom handlar det om att se till att reglerna verkligen är sådana att konkurrensen fungerar där verksamheten är konkurrensutsatt. Då tror jag att det gäller att ha två ögon att se med. Vi måste titta på de stora offentliga företagen och monopolen, men också på de stora privata monopolen om det är de små företagens villkor som vi har för ögonen. Det är just därför som jag har engagerat mig i de här frågeställningarna. Det finns mycket verksamhet som skulle betyda väldigt mycket både för tillväxt och sysselsättning i många regioner om konkurrensen mellan offentlig och privat näringsverksamhet verkligen var hel och ren. Där finns det väldigt mycket kvar att göra, och det har Statskontoret också visat. När jag i ett interpellationssvar säger att jag ska göra saker och ting, är det förstås för att jag är en del av regeringen. De första konkreta förslagen kommer alltså i den proposition om konkurrensfrågor som jag, och därmed regeringen, fattar beslut om i slutet på denna månad. Men vi kommer också att behöva fortsätta att arbeta, bl.a. i nästa budgetproposition, för att bit för bit modernisera, effektivisera och rensa bort hinder för att konkurrensen ska fungera helt och hållet också på detta område. De första konkreta förslagen kommer alltså i konkurrenspropositionen om några få veckor.
Fru talman! Jag ser med spänning fram mot den konkurrenspolitiska propositionen om några veckor, precis som jag ända sedan oktober 1998 har sett fram mot åtgärder för att reda ut konkurrensproblemen när det gäller offentlig näringsverksamhet. Då hade vi ju en interpellationsdebatt om framför allt kommunal näringsverksamhet. Det är klart att vi ska våga titta kritiskt på den här näringsverksamheten från flera utgångspunkter. Det behövs. Är staten en bra ägare? Är det en konkurrensneutral verksamhet? Statskontoret kommer ju med en lång rad förslag. De tre viktigaste är för det första att definiera begreppet uppdragsverksamhet för att ge de statliga aktörerna klarare riktlinjer. Det andra förslaget är att reglera ett krav på särredovisning av avgiftsintäkter i konkurrens. Det berör det andra stora problemet på det här området, nämligen svårigheten att reda ut om det är konkurrensneutralt. Det går ju ofta inte att läsa ut av offentliga aktörers redovisningar var intäkter och kostnader faktiskt ligger. Staten och kommunerna är ju inte skattskyldiga. Därför behöver man inte följa Skatteverkets anvisningar, vilket gör att det offentliga ofta har en rätt dålig kostnadsredovisning ur uppföljningssynpunkt. Det tredje principiellt viktiga förslaget är ett krav på att inrätta en tillsynsfunktion. Jag har full förståelse för att det är svårt för statsrådet att i dag tala om alla de tänkbara aspekter som kan komma i en proposition om ett par veckor. Men just när det gäller de här tre nyckelförslagen som Statskontoret lägger fram borde det vara möjligt för statsrådet att ge ett klart besked. Kommer man att ge ett uppdrag om att definiera begreppet uppdragsverksamhet? Kommer man att reglera ett krav på särredovisning av avgiftsintäkter i konkurrens? Kommer man att inrätta en tillsynsfunktion? Jag förstår att det är svårt att specificera alla de andra delarna som det har lagts fram förslag om, men jag skulle uppskatta mycket om vi här i kammaren kunde få ett besked om inriktningen.
Fru talman! Med all respekt för att propositionen kommer inom kort vill jag ändå svara här. Kommer vi att ge ett uppdrag om ett definiera uppdragsverksamheten? Där är svaret ja. Kommer vi också att ta upp frågan om särredovisning i propositionen? Även där är svaret ja. När det gäller tillsynsmyndigheten vill jag säga att beredningen fortsätter. Men på de två första frågorna kan jag svara ett klart och enkelt ja.
Fru talman! Det var klara och tydliga besked som jag tackar mycket för. Trots detta finns det fortfarande mycket att göra när det gäller den offentliga näringsverksamheten. Jag tror att bland det sämsta vi kan utsätta småföretagare för är att de får uppleva att en kommunal eller statlig aktör slår ut dem genom osund konkurrens. I min valkrets råkade ett fik i Lindesberg ut för att det precis på andra sidan gatan startade ett kommunalt arbetslöshetsprojekt som drev ett kafé. För en ganska stor smörgås tog man 10 kr. I det privata kaféet var man tvungna att ta 29 kr för samma typ av smörgås för att få täckning för sina kostnader. Denna småföretagare upplevde att man inte bara skulle betala för sin egen verksam, dvs. dra in pengar till sin lokal, sina anställda och sina råvaror, utan också måste vara med och betala för sin värsta konkurrent. Man upplever att det kanske bryter mot kommunallagen, men man har inte ens möjlighet att pröva att gå till domstol med detta eftersom möjligheten inte ens fungerar i teorin. Det finns mycket kvar att göra när det gäller offentlig näringsverksamhet. Men jag är glad att Mona Sahlin i alla fall tar tag i de här frågorna och börjar den mycket långa vandringen med de här åtgärderna. Än en gång tack för svaret.

Fru talman! Kenth Högström har frågat varför inte regeringen följer det förslag om ett nytt modernt radiokommunikationssystem som föreslogs i betänkandet Ett tryggare Sverige . Vidare har Kenth Högström frågat vad det är som gjort att TETRA-frågan verkar ha fastnat mellan olika departement och om regeringen snarast kommer att fatta beslut om att TETRA ska byggas. TETRA och som innehöll en liknande frågeställning har beredningen av ärendet i Regeringskansliet fortsatt. Jag kan nu meddela Kenth Högström att regeringen inom kort kommer att fatta ett beslut om direktiven för ett upphandlingsuppdrag avseende ett gemensamt TETRA-system.
Fru talman! Först av allt vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation som handlar om byggnationen av ett nytt modernt radiokommunikationssystem, det s.k. TETRA eller, som det egentligen heter, Terrestrial Trunk Radio. Det är egentligen till för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för det som vi i dagligt tal kallar för public safety sector, dvs. den räddningssektor som vi har inom det offentliga i Sverige och Europa. Men det här berör också väldigt många andra organisationer, myndigheter och företag. Sedan vill jag uttrycka en viss tillfredsställelse med svarets sakliga innehåll då statsrådet säger följande: "Jag kan nu meddela att regeringen inom kort kommer att fatta ett beslut om direktiven för ett upphandlingsuppdrag avseende ett gemensamt TETRA system." Det är bra, men det döljer också nya frågeställningar. Vad menas med direktiv för ett upphandlingsuppdrag? Vem ska upphandla? Till vilka ska upphandlingen sändas? Räcker det inte med att departementet ger exempelvis det eget styrda bolaget Teracom en reell möjlighet att snabbt bygga upp detta kommunikationssystem via radiolänk på de radiomaster som ändå finns i landet? Det skulle åtminstone enligt mitt sätt att se det vara den snabbaste vägen till framgång. Jag vill erinra om att den utredning som det här grundas på - som leddes av ordföranden Jan Rydh, dåvarande landshövding - fick ett oerhört starkt mottagande när den kom. Många stora och viktiga remissinstanser som Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Socialstyrelsen, Post och telestyrelsen, Försvarsmakten, ÖCB, NUTEK, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Datainspektionen osv. tillstyrkte utredningen och menade att det är oerhört viktigt för landets förmåga att förbättra kommunikationerna mellan de olika räddningsinstanserna. Det var just i en tid då man hade kunnat dra slutsatser av den bristande kommunikationen mellan insatsstyrkorna, som t.ex. kunde klarläggas i samband med den stora katastrofala branden i Göteborg eller förra sommaren i samband med polismorden i Malexander. Jag har varit och tittat lite grann på vilken kommunikationsutrustning som man i dag använder. Det är nästan inga som kan kommunicera med varandra utan omvägar över GSM-nätet eller annan mobiltelefoni. Det är otroligt besvärande för alla dem som ska delta i en svår räddningsauktion. Men det finns en remissinstans bland de tyngre som avstyrker. Det är det stora företaget Ericsson. Nu funderar jag, statsrådet Mona Sahlin, över om inte Ericsson och en del andra som känner att tekniken inte är deras är de egentliga försvårarna av genomförandet av detta system. Har lobbyorganisationer förhindrat eller försenat regeringens beslutsfattande? Jag misstänker det. Därför skulle det vara bra om vi fick ett klarläggande svar på den frågan. Men i övrigt tackar jag för svaret.
Fru talman! Får jag börja med att helt och fullt hålla med om Kenth Högströms beskrivning av vikten av TETRA-systemet och det ohållbara i att vi inte har ett sådant på plats redan i dag? Det gäller behovet och också storleken. Det handlar nämligen, precis som Kenth Högström beskrev, om en mängd olika aktörer med ganska olika uppdrag. Men olika situationer förutsätter att man kan kommunicera med varandra. Näringsdepartementet har redan tidigare bokat upp frekvensutrymme för ett TETRA-system, så det finns redan. Varför ska man då lägga ut ett uppdrag om en gemensam upphandling av systemet och inte bara lägga ut det på Teracom? I min värld ingår det ändå att det måste ske på ett konkurrensneutralt sätt. Det kan ju finnas fler aktörer som kan erbjuda systemet. Det väsentliga för mig som nu är den i regeringen som har ansvaret - och också kommer att ta det - för att det här systemet kommer på plats är att vi hittar en gemensam upphandling, så att alla dessa aktörer som Kenth Högström så förtjänstfullt har beskrivit får ett radiosystem som de kan kommunicera med. Det är det uppdrag som jag nu har i regeringen, och jag kommer också att se till att det fullföljs. Och en början på det uppdraget är att lämna ut ett upphandlingsuppdrag. Det är de direktiven som regeringen inom kort kommer att fatta beslut om.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att ett upphandlingsdirektiv ges. Men jag har ändå svårt att förstå varför inte Teracom skulle kunna få uppdraget att omedelbart bygga systemet, eftersom operatörsneutraliteten ändå kan garanteras enligt lagstiftning. Man ska alltid se till att via lag ordna operatörsneutraliteten, och Post och telestyrelsen får då chansen att se till att det här efterlevs. Därför tycker jag egentligen inte att det är någon fråga om konkurrens eller inte. När kommer då detta direktiv? Vilken tidsrymd handlar det om? Det är mycket viktigt att veta, eftersom det är väldigt många kommuner som för närvarande planerar en egen utbyggnad. Det är många organisationer som håller på att försöka få fram en egen standard, och det är onödigt. Det är ett nationalekonomiskt slöseri då vi skulle kunna få fram denna standard som Europas stater har varit eniga omkring och som våra grannländer - Finland, Norge och Danmark - också har kommit ganska långt med att försöka implementera. Och vi behöver gränslös kommunikation. Får jag erinra statsrådet om att vi antog ett betänkande i riksdagen i fredags. Det var försvarsutskottets betänkande nr 5, Samhällets räddningstjänst, m.m. Jag läser högt ur den: "Enligt utskottets mening är det av största vikt för medborgarnas trygghet att samhället har väl fungerande kommunikationer för hantering av olyckor, katastrofer, brottsbekämpning, samhällsstörningar m.m. Utskottet har förståelse för att polis, räddningstjänst och sjukvård med flera måste ha goda kommunikationer såväl inom sin egen organisation som mellan de samverkande organisationerna för att kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Utskottet ser det därför som positivt att regeringen initierat en utredning och att frågan nu bereds vidare inom Regeringskansliet." Detta sade man alltså i fredags. Man visste vad ni höll på att göra. Utskottet säger vidare: "Ett uttalande från riksdagen - utöver vad som ovan anförts - anser utskottet bör anstå till dess regeringen tagit ställning i frågan". Utskottet säger sedan att förslag till riksdagen torde komma efter detta och att den motion som åberopas därför inte nu bör bifallas av riksdagen. Det känns som om utskottet vid nästa behandling kommer att ta ett initiativ om inte regeringen nu har fattat beslut. Det är väldigt viktigt för mig som interpellant och för många andra att veta i vilken tidsrymd detta beslut ligger och att regeringen är fullständigt klar över att TETRA ska införlivas i det svenska kommunikativa samhället.
Fru talman! Då förtydligar jag det som jag tycker står sist i mitt korta svar. Vi tar nu initiativ för ett gemensamt TETRA-system. Svaret är alltså: Ja, regeringen har tagit ställning. Vilken tidsrymd är det? Det handlar ju om någon vecka eller om några veckor. Det är absolut före den i almanackan utsatta tiden för sommaren, även om det känns som sommar nu. Innan riksdagen går på sommarlov kommer också detta beslut att ha fattats. Jag hoppas att det gläder mig, Kenth Högström och andra som har ett berättigat intresse av att den här frågan får en lösning.

Fru talman! Jag ber fru talmannen och interpellanten om ursäkt för min sena ankomst. Per Bill har frågat mig om jag avser att verka för att återinföra rektorsvalen och för att öka universitetens självstyrelse. Per Bill syftar här på den reform som genomfördes 1998, som gällde högskolornas ledning, lärare och organisation. Reformen innebar dock inte några större förändringar i fråga om anställning av rektorer. Liksom tidigare anställs en rektor av regeringen efter förslag från högskolans styrelse. Enligt tidigare ordning skulle dock en valförsamling höras innan styrelsen lämnade sitt förslag till rektorskandidat. Skälet till att detta inte längre föreskrivs i högskoleförordningen var att regeringen ansåg att hur förslag till rektorskandidat skulle tas fram inte behövde regleras så detaljerat som tidigare. Enligt nuvarande ordning ska förslag till rektor lämnas av styrelsen efter hörande av lärare, övriga anställda och studenter. Vidare ankommer det på högskolans styrelse att fastställa en ordning för detta. Det står alltså styrelsen fritt att tillsätta en valförsamling även enligt nuvarande system. Per Bill lyfter emellertid fram en mycket viktig och intressant fråga, nämligen högskolornas roll i ett demokratiskt samhälle och den frihet de åtnjuter. Per Bill anser att högskolornas självständighet har underminerats genom en rad politiska beslut och att det har skett en viss politisering av universiteten. Som exempel på politiseringen och undermineringen av självstyret nämner han en nyligen beslutad rektorstillsättning. Det finns ingen anledning att här gå in i det enskilda fallet, men det är viktigt att diskutera den principiella ståndpunkt som Per Bill har när det gäller högskolans självständighet och den hotande "politisering" som han anser att riksdagens beslut om reglerna för tillsättning av rektorerna innebär. Det kan här finnas skäl att erinra om motiven för den ordning som vi nu har när det gäller styrelser och val av rektor.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 De uppgifter högskolan har regleras av riksdagen i högskolelagen och av regeringen genom högskoleförordningen. Därmed är spelreglerna tydliga för alla parter. Högskolorna är statliga myndigheter vars verksamhet är synnerligen omfattande, och en rektor fullgör flera av en myndighetschefs uppgifter och är den främsta företrädaren för myndigheten. Det är därför rimligt och logiskt att rektorerna anställs genom beslut av regeringen, på samma sätt som alla andra myndighetschefer. Därmed markeras också det ansvar som chefen eller rektorn har gentemot riksdagen och regeringen. Så har det också varit under en mycket lång tid. Genom att det finns lagar och förordningar som reglerar vilka villkor som ska gälla inom högskolan garanteras också forskningens och undervisningens frihet, men också att den bedrivs med god kvalitet och att rättssäkerhet råder. Slutsatsen av det jag nu har sagt är alltså att jag inte alls delar Per Bills uppfattning att högskolornas självständighet är hotad. Tvärtom garanterar de regler som omfattar högskolan att friheten värnas. Samtidigt kan forskningens frihet aldrig innebära en frihet från prioriteringar. Ska Sverige behålla sin roll som världsledande forskningsnation måste vi bli bättre på att prioritera och kraftsamla inom områden där vi har förutsättningar att driva forskning av hög kvalitet. För att lyckas med detta krävs att universiteten och högskolorna har en stark ledning. Styrelsernas roll är att stödja rektor i arbetet med att kraftsamla och utveckla det enskilda lärosätets starka sidor. Per Bill frågar mig nu om jag är beredd att återinföra rektorsvalen. Mitt svar blir det som jag tidigare nämnt och att det just nu inte finns någonting som föranleder en ändring. Men jag vill också passa på att informera om att regeringen nyligen fattat beslut om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera och analysera ledningsstrukturen inom högskolan. Utredningen ska omfatta bl.a. rektorernas och styrelsernas roller samt kartläggning och utvärdering av rekryteringssystem för rektorer. I det sammanhanget ska också ingå hur samråd med lärare, studenter och övrig personal ska tillgodoses. Som utredare har Janne Carlsson, förre rektorn vid KTH, utsetts. Hans arbete ska redovisas den 15 oktober 2000.

Fru talman! Också jag uppskattar Per Bills resonerande inställning i frågan. Jag tror också att Per Bill är väl medveten om regeringens och mitt engagemang att värna just den akademiska friheten. Jag ser det som en verklig grundbult i all akademisk verksamhet. Det är också viktigt att vi har med oss detta när vi resonerar om styrelser i alla de former i den akademiska världen. Att vi historiskt har haft en i grund och botten olika syn visar hur t.ex. moderaterna har sett på frågan om akademisk frihet när forskningsstiftelserna bildades. Där bildades styrelser som en gång utsågs av regeringen, men som sedan för evinnerlig tid skulle utse sig själva. 11-13 personer med full makt och kontroll över mycket stora resurser skulle utse sig själva. Det påstod man var för att värna forskningens frihet. I det exemplet kan jag garantera att ingen i forskarvärlden har uppfattat det så. Man såg en församling av 11 ledamöter med enormt stor makt, mycket pengar, som kunde med hjälp av penningens makt tala om för högskolorna vad de skulle göra och inte göra. De utsåg dessutom sig själva. I den meningen har vi ökat den akademiska friheten genom att det numera faktiskt finns en kanal att förändra i styrelserna. Det finns en möjlighet till dialog som inte fanns tidigare. Detta är viktigt. Akademisk frihet består inte av att ge några få personer all makt i sin hand för att sedan utse varandra. Akademisk frihet är i mycket en fråga där regering och riksdag har en roll i att hela tiden värna den akademiska friheten. Politiken hotar inte akademisk frihet. Politiken är i Sverige en förutsättning för akademisk frihet. När det gäller styrandet i våra högskolor har vi en stark tradition i högskolevärlden som är viktig att värna, nämligen den kollegiala beslutsformen, att högskolan styrs med starkt inflytande från studenterna, lärarna och forskarna. Det är också viktigt att skapa strukturer i högskolans ledning som gör det möjligt att prioritera och omstrukturera när man ser att den akademiska utvecklingen ger skäl till detta. Det är det som är bakgrunden till styrelsernas nya och förändrade roll, dvs. att vara en styrelse där rektor kan hämta legitimitet för ibland ganska besvärliga åtgärder som kan mottas negativt av delar av de anställda på universitetet. Det är viktigt för en akademisk ledare att kunna hämta legitimitet från styrelsen för att få ett universitet att samla sig kring ett framtidsprogram. Därför har styrelsen den viktiga rollen att föreslå till regeringen val av rektor. Regeringens praxis är att i princip alltid följa styrelsens förslag. Låt mig påpeka att jag tycker att det är väldigt viktigt att, som det framgår av högskoleförordningen, höra att lärare och studenter ska tas på största allvar av högskolestyrelserna. Jag är villig att ta upp att detta är viktigt och inte kan bortses ifrån i min dialog med högskolestyrelserna. I den meningen tror jag att Per Bill och jag har samma åsikt. Det gäller att värna forskningens frihet och att skapa strukturer för prioriteringar där forskarsamhället självt ska göra de forskningsmässiga prioriteringarna. Det är en viktig uppgift för styrelsen att på högskolan skapa strukturer så att forskarna själva kan göra sina prioriteringar. Där har vi fortfarande en bit att gå innan vi har kommit till en bra ordning. Det ska icke förväxlas med att vi samtidigt värnar forskningens frihet.

Fru talman! Jag tog upp stiftelserna just för att jag märker när jag läser vad framför allt moderater skriver i debattartiklar m.m., och också i det här samtalet, att vi talar förbi varandra. Låt mig först säga att jag tycker att stiftelserna gör ett väldigt bra arbete, och de har en väl förankrad plats i den akademiska världen - men inte som de var utformade från början. Vad är akademisk frihet? För mig är det den stora frihet som råder på högskolor och universitet att själv söka kunskap, som kan vara mycket kritisk mot statsmakterna, mycket kritisk mot näringslivet och mycket kritisk mot alla maktgrupperingar i samhället. Det kan man göra därför att man tillhör en sfär i samhället som har mycket stor frihet att tack vare finansiering från riksdagen själv söka fram kunskap. Det är oerhört viktigt för ett samhälles dynamik att det fungerar. Det har man bl.a. garanterat genom ett stort och omfattande självstyre. Men vad var stiftelserna i sin ursprungliga form? Det var mycket stora pengar, mångmiljardbelopp, som lades i handen på ett fåtal människor. Det spelade ingen roll om man sade att de var professorer eller något annat, för det var ett fåtal människor som aldrig behövde utsättas för någon kritik eller granskning i form av val eller att bli utsedda. De var utsedda på livstid, och de utsåg sina efterträdare. För en institution på ett universitet är det inte forskningens frihet som knackar på dörren när de kommer med sina miljarder, utan det är ett antal personer med stor makt och stort inflytande över forskningsresurser och som kan styra en institutions verksamhet genom att säga att "gör ni inte på det här viset blir det inga pengar". Det är det som är skillnaden i vår syn. För mig är inte själva formen det viktiga, om det är stiftelser eller vad man kallar det, utan det viktiga är att forskare känner att det är de själva som styr prioriteringarna. Det har varit vägledande för mig i reformeringen av vårt forskningsfinansieringssystem att göra det mycket tydligt i de myndigheter som vi nu bildar, dvs. Vetenskapsrådet, Rådet för sociala frågor och arbetsliv samt Rådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering. Det är forskarna själva via sina val till de styrelserna som har inflytande över prioriteringarna. I den andan menar jag också att våra högskolestyrelser ska arbeta. De ska se till att skapa strukturer på lärosätena som gör att man stimuleras till prioriteringar och att forskarna, den akademiska världen, är de som bedömer vilka prioriteringar som ska göras. Det är bara forskarna och den akademiska världen som kan bedöma vilka områden som är mest intressanta och var man har bra kvalitet. Men styrelserna kan hjälpa till att driva fram en sådan process. Därmed får rektorn för en högskola möjlighet till ett stöd från sin styrelse i ett sådant ganska besvärligt omprioriteringsarbete som det ibland kan handla om. På så vis hjälper vi forskarsamhället, lärarna och studenterna att bygga än mer dynamiska högskolor och universitet. Det är mitt intresse. Om vi tittar på andra länder som också har varit väldigt framgångsrika i högskole och forskningspolitiken, ser vi att också där har styrelserna just den rollen, att driva fram prioriteringar, inte att gå in och peta i enskilda forskares arbete. Att se skillnaden i detta ideologiskt är viktigt. Stiftelsernas ursprungliga form handlade inte om frihet utan om makt för några få personer. Vi vill se större handlingsutrymme och större frihet för våra forskare. Det är då bra att jämföra med det förslag till forskningsfinansiering som vi har lagt fram. Det visar regeringens och min uppfattning om vad akademisk frihet är.

Fru talman! ESO-rapporten var ett mycket intressant inlägg. Det var nästan identiskt med ett inlägg som jag hade i Svenska Dagbladet för ett och ett halvt år sedan i problembeskrivningen. Det var samma siffror också - ESO-rapporten hade inte nyare siffror än så. Det betyder att Sverige ligger väldigt långt framme, och i absoluta världstoppen när det gäller den genomsnittliga utbildningsnivån i befolkningen, också när det gäller andelen i befolkningen som har högskoleutbildning. Men det var en lång period under 70 talet, 80-talet och början på 90-talet då högskolan inte byggdes ut i tillräcklig omfattning. Det innebär att min generation, vi som är födda på 60-talet, inte gick vidare till högskolan i så stor utsträckning som i dag framstår som absolut nödvändigt. Det är själva grundargumentationen för att vi gör den mycket kraftiga utbyggnad som vi gör nu. Det är en stor investering i att svinga oss upp till världstoppen också när det gäller ungdomarnas utbildningsnivå. Dit ska vi nå, och det kräver nya resurser. Vi satser sammantaget sedan 1998 under denna mandatperiod 9 miljarder kronor på utbildning, forskning och studiemedel. Jag vågar lova att ingen utbildningsminister har haft en sådan reformperiod under sin mandatperiod som jag i den meningen. Vi ser inte högskolor som några myndigheter i största allmänhet. För mig är högskolor och universitet en väldigt viktig, fristående sektor i samhället, som har ett stort samhälleligt uppdrag. Därifrån kommer numera mycket av den dynamik och tillväxtkraft som hela samhället behöver. Det är av största vikt. Därför är det också rimligt att det fortfarande är regeringen som utser rektorerna, men att styrelsen är den instans som rekryterar rektorer. Jag vill vara mycket tydlig när jag säger att jag tycker att det är väldigt viktigt att styrelserna i det arbetet verkligen följer högskoleförordningen om att höra studenterna och lärarna. Det är klart att det är en viktig del i processen. Men styrelsen har till syvende och sist ansvaret att söka ett akademiskt ledarskap som är bra för högskolan.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att i all medicinsk utbildning integrera ämnet smärtlindring. Elisabeth Fleetwoods interpellation uttrycker stort engagemang när det gäller betydelsen av att alla patienter får den smärtlindring de behöver och har rätt till. Kunskaperna om smärta och smärtlindring har ökat de senaste åren genom insatser inom forskningen, och Sverige ligger i dag långt framme inom smärtforskningen. Jag delar helt uppfattningen att det är viktigt att den nya kunskapen sprids till studenterna på olika vårdutbildningar. En brist som Elisabeth Fleetwood uppmärksammat är att det i den medicinska grundutbildningen saknas smärtlindring som ett eget schemalagt avsnitt. Regeringen fastställer i högskoleförordningen vissa övergripande mål för en viss utbildning som avslutas med en yrkesexamen, t.ex. för läkarutbildningen. Det ankommer sedan på högskolorna själva att upprätta utbildningsplaner och kursplaner som anger det närmare innehållet i utbildningarna. Jag har inte för avsikt att närmare styra läkarnas grundutbildning utan utgår från att högskolorna själva regelbundet ser över sina utbildnings och kursplaner. Om det bedöms nödvändigt att förstärka ett visst kunskapsområde ankommer det i första hand på högskolorna själva att besluta om detta. I det sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att huvudmännen för hälso och sjukvården också har ett stort ansvar för fortbildning och vidareutbildning av såväl läkare som övrig vårdpersonal.

Fru talman! Jag måste säga att jag lyssnar med stort intresse på vad Elisabeth Fleetwood argumenterar för. Det är naturligtvis en mycket rimlig begäran att den kunskap som nu finns inom smärtområdet och om hur man lindrar smärta, där Sverige är mycket framstående och vad jag förstår världsledande på området, sprids i sjukvården så att patienter får den rätt och den möjlighet till smärtlindring som faktiskt kan ges. Detta är en väldigt viktig uppgift för utbildarna, naturligtvis. Mycket av denna forskning pågår t.ex. inom Karolinska Institutet, som ju är en viktig utbildare av läkare och vård och omsorgspersonal. Det måste vara en självklar inriktning för dem att ta till vara forskningsresultaten i sin utbildning. Det är i själva verket sådant vi menar med att all vår högskoleutbildning ska vara kopplad till forskningen och ha sitt fundament i forskningen. Det håller jag helt med om. Däremot är jag inte säker på att vi är bäst lämpade att föreskriva vilka moment som ska in i forskarutbildningen. Den rätten måste överlåtas till professionen. Det är lite grann av den diskussion som jag nyss hade med Per Bill om att ha förtroende för att också högskolorna i sin egen sfär klarar att ta in det nya som de själva producerar också i utbildningen. Men det är klart att det är en viktig uppgift att vi följer upp detta och att vi låter i detta fall Högskoleverket fullfölja sitt nya uppdrag att nu vara den myndighet som ska granska alla våra högskoleutbildningar. Jag föreställer mig - Högskoleverket beslutar självt - att en lämplig frågeställning när det gäller högskoleutbildningen för läkare och sjuksköterskor är hur pass snabbt man tar in nya forskningsrön i utbildningen. Det andra viktiga ansvarsfältet gäller naturligtvis arbetsgivarna inom landsting och kommun. De måste se till att vidareutbildning kommer på plats när det gäller att förmedla dessa nya kunskaper kring smärtlindring för personalen inom sjukvården och omsorgen. Det är också ett väldigt viktigt uppdrag. Ska vi få dessa nya rön att sprida sig på ett sådant sätt att det verkligen hjälper människor är grundutbildningen bara en del. De allra flesta läkare och sjuksköterskor har redan sin första utbildning avklarad. De behöver få den vidareutbildning som krävs. Inte heller där är jag säker på att det bästa är att regering och riksdag i detalj reglerar, men det är klart att opinionsbildningen också blir viktig. Men ansvaret ligger hos arbetsgivarna. Jag är säker på att högskolorna kan bli mycket bättre.

Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig vilka åtgärder som vidtas för att underlätta för ungdomar att få en bostad, också i landets tillväxtregioner. Vidare har Anders Ygeman frågat vilka initiativ som övervägs i syfte att öka samhällets styrmedel i de delar där marknaden nu misslyckats samt avslutningsvis om jag avser att återkomma med förslag till riksdagen som effektivt kan förhindra den art av kommunala "förbud" mot nybyggnation av hyreslägenheter som exemplifieras i interpellationen. Jag delar Anders Ygemans åsikt att bostadsbyggandet i tillväxtregionerna är otillfredsställande i dagsläget, inte minst för ungdomar. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2000 rapporterar betydligt fler kommuner än tidigare en bostadsbrist. Det rådde bostadsbrist i 45 kommuner jämfört med 32 kommuner för ett år sedan. Liksom 1999 är bostadsbristen störst i Stockholms län. Det låga nybyggandet av bostäder innebär en risk för att den ekonomiska tillväxten kan komma att hämmas. Regeringen har därför tagit olika initiativ som syftar till att identifiera och vidta åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat bostadsbyggande som även gynnar ungdomar. Regeringen har bl.a. i den av riksdagen antagna ungdomspropositionen uppmärksammat ungdomars situation på bostadsmarknaden. Vidare anordnade Finansdepartementet ett seminarium om ungdomars boende. En sammanställning av seminariet presenterades på Ungdomsforum 2000 den 9 maj, ett möte med ungdomsorganisationerna i Sverige för att diskutera ungdomars villkor i Sverige i dag. Genom Ungdomsforum 2000 fortsätter aktivt dialogen om ungdomspolitiken. I vårpropositionen föreslår regeringen att ett investeringsbidrag om 400 miljoner kronor för anordnande av studentbostäder införs. Det tillfälliga investeringsbidraget beräknas kunna medföra ett tillskott av minst 10 000 studentbostäder. Bidraget föreslås gälla för ny och ombyggnadsprojekt som påbörjas under tiden den 13 april 2000-31 december 2002. Boverket har i en rapport från mars månad om utformningen av studentbostäder och ungdomslägenheter tagit fram överväganden om regeländringar för att förenkla byggreglerna och för att sänka produktionskostnaderna för student och ungdomsbostäder. Genom att helt utesluta köksinredningen i antingen det gemensamma köket eller i de enskilda lägenheterna kan produktionskostnaden sänkas med 20 000 30 000 kr per lägenhet, är en av Boverkets slutsatser. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms rektorskonvent, Stockholms studentbostäder och Stockholms studentkårers centralorganisation samt Sveriges förenade studentkårer inbjudit till en idétävling om olika sätt att lösa behovet av boende för studenter i Stockholmsregionen. Resultaten kommer att redovisas i början av september. Jag är av den uppfattningen att vi bör eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och bredda utbudet och valfriheten på bostadsmarknaden. Det är av den anledningen oroande att det byggs nästan bara bostäder med äganderätt eller bostadsrätt och på många håll få hyresrätter. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen på det lokala planet. Kommunernas överväganden kring vilka åtgärder som kan vidtas för att stimulera ett ökat bostadsbyggande är av central betydelse. Mark och planberedskapen är ett viktigt instrument för ändamålet. Genom markanvisning kan kommunerna styra t.ex. upplåtelseform. Många kommuner är dock osäkra över vilket ansvar man har för bostadsförsörjningen. Regeringskansliet bereder därför för närvarande ett förslag om förtydligande av det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att i år öka sina insatser när det gäller att förmedla kunskaper till kommunerna om de möjligheter som finns till förenklad och rationell hantering inom ramen för plan och bygglagen för att främja en god mark och planberedskap. Ett betydande hinder för ökat bostadsbyggande anses vara höga produktionskostnader. Byggkostnadsdelegationen, som regeringen tillsatte för fyra år sedan för att aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för långsiktigt sänkta produktions och förvaltningskostnader, har nyligen lämnat en slutredovisning av sitt arbete. När det gäller den besvärliga situationen med det låga bostadsbyggandet i Storstockholm har regeringen också givit landshövding Ulf Adelsohn ett särskilt uppdrag att överlägga med kommunerna i länet om möjliga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Den 1 juli kommer landshövdingen att lämna sin slutredovisning. En parlamentarisk kommitté är tillsatt av regeringen för att värdera förslagen från Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet om olika verksamhetsformer för icke vinstdrivande företag och bedöma behovet av ett nytt regelverk för sådana företag. En utgångspunkt är att det även i framtiden måste finnas fastighetsägare som i särskilt hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet och som bedriver sin verksamhet utan enskilt vinstintresse. Bostadsföretag som är öppna för alla grupper av medborgare är också fortsatt ett grundläggande inslag i den svenska bostadspolitiken. Jag instämmer till fullo med Anders Ygeman om att bostäder i tillväxtregionerna är avgörande för välfärd och tillväxt. Av det anförda framgår att regeringen tagit initiativ inom ett flertal områden för att skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Avslutningsvis vill jag återigen framhålla att ansvaret för en aktiv och genomtänkt bostadsförsörjningsplanering främst ligger hos kommunerna.

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret. Det händer mycket i bostadspolitiken och mycket positivt är på gång. Det handlar om investeringsbidrag till studentbostäder och förslag om bostadsförsörjningsansvaret. Jag tycker att det är bra och glädjande. Jag har själv åkt runt i landet och talat med kommunalpolitiker i tillväxtområden och kan konstatera att det i vissa kommuner händer en hel del även på det kommunala planet. Desto dystrare blir det när man åker omkring här i Stockholmsområdet och i andra kommuner som styrs av borgerliga företrädare och moderatledda regeringar. Här har man byggförbud för hyresrätter. Visserligen är det nyligen hävt i Stockholm för ett fåtal nya lägenheter, men hoppar man bara över gränsen till Huddinge kommun sägs där exakt samma sak: Här ska inte byggas några hyresrätter. Det är bostadsrätter som gäller. Vi ser markauktioner där marken kostar 8 000 9 000 kr per kvadratmeter, vilket gör att en lägenhet i Stockholm, innan det byggts en enda tegelsten på marken, är dyrare än det nybyggda området i Svedala utanför Malmö, som byggkostnadsdelegationen har varit med om att bygga. Det som byggs i våra storstadsområden är bostadsrätter, och det är bostadsrätter för de redan rika. Vi kunde i tidningen i dag läsa att i Kungsbacka har man byggt lägenheter med en månadshyra som är 11 500 kr för en fyra. Frågan är vem som har råd att flytta in i dessa nybyggda lägenheter. Det har ju varit en del diskussioner om studentbostäder. Det är glädjande att vi fått ett investeringsbidrag och att det ska byggas 10 000 nya hyreslägenheter som studentbostäder. Men frågan är om det här kan vara en framkomlig väg för att få fler att bygga hyresrätter. Är bostadsministern beredd, om försöket slår väl ut, att utsträcka investeringsbidraget till att gälla andra hyreslägenheter eller andra former av spekulationsfritt boende? Skulle man ha ett investeringsbidrag för bostadsrätter skulle det bara rinna ut i sanden i form av högre lägenhetspriser och andrahandspriser. Det är en annan sak som jag vill fråga bostadsministern om apropå debatten om bostadsförsörjningslagen, där Hyresgästföreningens ordförande går ut och kräver en bostadsanvisningslag. Inte minst med tanke på situationen i Stockholm, där två av tre kommunala bostadsföretag och än färre privata bostadsföretag ännu inte har avtal med bostadsförmedlingen, vill jag ställa frågan till bostadsministern om han är beredd att titta på ett införande av en bostadsansvisningslag.
Fru talman! Även jag vill tacka både statsrådet Lövdén och Anders Ygeman för att de tagit upp en värdefull diskussion om just bostadsproblemen i storstadsregionerna. Som riksdagsledamot för Stockholms stad, och även ledamot i ett kommunalt fastighetsbolag, tycker jag att det finns all anledning att diskutera de här frågorna. Det finns säkerligen också mycket vi kan vara överens om när det gäller vikten av att försöka skynda på processerna när man ska gå från idé och projekt till faktiskt byggande. Bostadsbristen är ju också en hämsko på tillväxt och utveckling inte bara för Stockholm utan för hela landet. Det är också så att detta främjar svarthandel. Svarthandeln med lägenheter skapar orättvisor och osundheter på bostadsmarknaden och kan också leda till att människor alltmer börjar känna sig distanserade från samhällets lagar på övriga områden. Därmed undergräver den också ett slags samhällsmoral. Det jag tycker att jag saknar i statsrådets redovisning är bl.a. skatternas betydelse för produktionskostnaderna. De berörs inte med ett ord. Det kan inte vara en slump, eftersom detta är en av de stora faktorerna. Den påverkar både incitamenten för bostadsföretagen att bygga och innehavet för enskilda människor, att ha en lägenhet att hyra eller äga. Det som är märkligt med bostadspolitiken i Sverige är att vi betraktar bostaden både som en konsumtionsutgift och som en kapitalplacering. Sedan lägger vi skatter på både-och. Vi har moms på byggandet och på alla tjänster i boendet och så har vi också en kapitalbeskattning i form av en fastighetsskatt som gör att det blir oerhört dyrt och som slår oerhört hårt både mot konsumenter och mot dem som ska försöka göra en rimlig lönsamhetskalkyl över byggande av bostäder. Min fråga är ju: Varför anser inte Lövdén att skatterna har en betydelse för bostadsproduktionen? Det verkar som att den faktorn inte existerar i statsrådets sinnevärld. En annan sak är att det är problem att få lönsamhet i att bygga framför allt nya hyreslägenheter. Det är därför det lätt blir bostadsrätter. Det finns ju utredningsförslag, bl.a. från Birgersson, om att man skulle pröva en friare hyressättning för nyare hyreslägenheter. Jag vet att frågan kanske inte är färdigberedd och färdigdiskuterad. Remissinstanserna har kanske inte sagt sitt. Men det finns anledning att fundera över om detta kan vara en framkomlig väg. Det skulle vara intressant att höra Lövdéns synpunkter på detta. Det är ju så att om du bygger en ny hyreslägenhet som kostar ganska mycket är det någon som tar lägenheten. Den personen kanske flyttar från en villa, och har sålt villan. In i villan flyttar kanske en barnfamilj som flyttar från en annan lägenhet någon annanstans i kommunen. Därmed skapar man rörelse på bostadsmarknaden. Då kommer de billigare och mindre lägenheterna kanske ungdomar och andra som behöver få in en första fot på bostadsmarknaden till del. Man ska alltså inte stirra sig blind på produktionskostnader och hyresnivåer som i första skedet kan vara relativt höga om det är en bra lägenhet som är bra byggd och har kvalitativa värden på olika sätt. Det viktiga är att vi får i gång ett byggande och att vi får en rörelse på marknaden. Slutligen måste jag också få notera att en av orsakerna till att vi har bostadsbrist i dag inte är att man gör för lite i dag. Det är för att man gjorde för lite för några år sedan. Det är svårt för exempelvis en ny majoritet i Stockholms stad att på ett eller två år lösa bostadsproblem som har grundlagts tidigare. Den insikten borde kanske reflekteras både i svaret från statsrådet och i inläggen från interpellanten.